Herr talman! Åhörare både här i kammaren och på läktaren!

Larsson och eventuellt nu också Göran Persson - gång på gång hävdar att räntan stiger efter ett nej i folkomröstningen kommer den också att göra det över en övergångsperiod, även om det saknas verkliga orsaker till detta. Det är ju så själva systemet fungerar. Genom ja-sidans agerande skadas svensk ekonomi. Genom ert sätt att driva kampanj riskerar ni att driva upp räntan, minska sysselsättningen och göra det svårare än nödvändigt att komma till rätta med både budgetunderskott och statsskuld. Genom den medvetna skrämselpropaganda som nu tycks accelerera i väldigt snabb takt när vi närmar oss folkomröstningsdagen - jag möter den i snart sagt varenda debatt, och jag är ute på många debatter nu - läggs grunden för omotiverade reaktioner på den s.k. Anser ni, Göran Persson, Anne Wibble och Lars Tobisson, att det är värt offret att skrämma människor till att rösta ja i folkomröstningen? Som ansvarsfulla politiker borde ni ta ett större ansvar än vad ni gör. Göran Persson, som förblir finansminister efter ett nej i folkomröstningen, borde se till att åtminstone den socialdemokratiska argumentationen ute i landet hyfsas. Annars riskerar regeringen att inte bara bita sig själv i svansen utan även att göda en utveckling som svenska folket får betala fullständigt i onödan. hittar vi redan i EES-avtalet, på gott och ont. EES avtalet gäller också dagen efter ett nej i folkomröstningen. Att då av rent taktiska skäl hetsa fram en stämning som kan leda till omotiverade räntehöjningar både före och efter folkomröstningen är både oanständigt och mycket korttänkt. Herr talman! Valrörelsen dominerades av debatter om budgetunderskott och statsskuld. Trots detta tycks man nu negligera det enda säkra ekonomiska fakta som finns att ta på när det gäller EU - en medlemsavgift på ca 20 miljarder kronor. Avgiften skall tas från statsbudgeten. Varifrån hämtar Göran Persson 20 miljarder kronor? För att spara 1,2 miljarder har Göran Persson tidigare varit villig att införa en karensdag för vård av sjukt barn. Varifrån tänker han då ta 20 miljarder kronor? För att spara ca 3 miljarder kronor infördes en karensdag i sjukförsäkringen. Varifrån tänker Göran Persson ta 20 miljarder till medlemsavgiften? För att spara en halv miljard infördes en hel karensvecka i arbetslöshetsförsäkringen. Varifrån tänker Göran Persson ta 20 miljarder till medlemsavgiften? Kom nu inte dragande med flummet att det inte kostar någonting! Det är väldigt dåligt underbyggt att hävda att räntorna skulle drivas ner bara för att Sverige skulle gå med i en politisk union med en gemensam säkerhetspolitik och en planekonomisk jordbrukspolitik, för det är detta EU handlar om. Den ekonomiska biten finns i EES-avtalet. Vi har hört såväl socialdemokraternas som de borgerligas antaganden förr när det gäller EU anpassningen. När vi gick in i EES skulle problem lösas. Inte blev det så. När man knöt kronan till ecun skulle problemen lösas, men inte blev det så. Det var ju först när man släppte kronans knytning till ecun som strypgreppet på Sverige släppte. Det är ju tack vare den tidigare borgerliga fyrklöverregeringens misslyckande som det har vänt. Ni skall vara väldigt glada för att ni släppte kronans knytning till ecun. I krispaketet lade man in satsen om att vi skulle söka medlemskap i EU. Det skulle lugna marknaden och allt skulle bli så mycket bättre. Inte blev det så. Nu kommer man en fjärde gång och säger: Bara vi blir medlemmar i EU, då skall det blir så mycket bättre. Ni har haft fel förr. Ni har haft fel tre gånger tidigare och ni har förmodligen fel den fjärde gången också. Herr talman! Det skall bli skönt när svenska folket säger nej till medlemskapet i EU. Då kan vi förmodligen också med socialdemokraterna tala på ett litet annorlunda sätt när det gäller den ekonomiska politiken. Persson flyga som en humla från blomma till blomma för att få igenom sin politik eller också försöka nå större helhetslösningar. Miljöpartiet är intresserat av det sistnämnda. Vi i Miljöpartiet avser att ta ett ekonomiskt ansvar. Vi inser, åtminstone till skillnad från Vänsterpartiet i sin valretorik, att det inte går att återställa allt det goda som varit. Vi inser också, till skillnad från de borgerliga, att det behövs skattehöjningar för att öka statsinkomsterna. Detta inte minst för att få en solidaritet i samhället och för att få de människor som inte sitter på gräddhyllan att känna förståelse för de ganska tuffa åtgärder som krävs. Låt mig slå fast några saker. Det är bra att stora delar av arbetsrätten återinförs. Vi anser dock att det kan finnas skäl att i viss utsträckning särbehandla de riktigt små företagen. Det är bra att värnskatt införs, så att skatteskalorna får en mer solidarisk profil. Det är bra att kapitalbeskattningen till viss del återinförs. Det är bra att automatiska uppräkningar i pensioner etc. inte sker generellt. Däremot får man diskutera detta med de sämst ställda pensionärerna. En genomsnittlig kvinnlig ATP-pensionär har bara 7 500 kronor i månaden. Om man skär därunder, blir det inte lätt för dessa människor. Det är också bra att pengar till militären kommer att minska. Men det finns också andra delar där det borde skäras, och som Göran Persson hittills inte vågat ta tag i, nämligen grundprinciperna för socialföräkringssystemen. Det är dags att införa två nivåer, en högre ersättningsnivå för den del av inkomsten som ligger under 150 000 kr. Den får väl då vara t.ex. 80 % de närmaste åren, med målet 90 %. Men i den del av inkomsten som ligger över 150 000 kr måste man skära ännu mer. Det är bättre att i demokratisk anda acceptera detta än att så småningom kanske i ren panik tvingas ta till 70 % för alla. Vidare är det hög tid att se över ATP-systemet eller dess efterföljare och införa en grundpension som är lika för alla. Herr talman! Världen över pågår nu en kritisk granskning av bristerna i det gamla ekonomiska tänkandet. Gamla lösningar visar sig inte längre hålla. Ekonomisk tillväxt i materiellt mogna samhällen som det svenska genererar inte längre sysselsättning på samma sätt som under tidigare utvecklingsfaser. Även vid en hög tillväxt på 2 %, 3 %, 4 % i Sverige kommer arbetslösheten att vara hög. Kurvorna för tillväxt och antalet jobb följs inte längre åt, bl.a. beroende på att de stora vinster som företagen nu under 1990-talet kommer att få väldigt ofta kommer att investeras på ett sätt som rationaliserar bort människor. Detta är dilemmat i det materiellt mogna samhället. Vi måste börja tänka om. Ett annat problem är att det i den rent existerande marknadsekonomin saknas viktiga röster på marknaden. Naturen har ingen röst på marknaden. Den kommande generationen har ingen röst på marknaden. Detta är ett problem. Hade naturen haft en röst på marknaden, hade det varit oändligt dyrt att utrota en enda art. Hade kommande generationer haft en röst på marknaden, hade de naturligtvis lagt in ett så högt anbud på ändliga naturresurser att vi redan hade varit inne i ett kretsloppssamhälle. Det är vi politiker som måste se till att tala för naturen och kommande generationer, då mindre med lagstiftning och mer med ekonomiska styrmedel. Där ingår skatteväxling som en väldigt viktig del. Insikterna har ökat. Riokonferensen påtalade vikten av en ny livsstil i vår del av världen. Det medför nya konsumtionsmönster, effektivare energianvändning och nya samhällsstrukturer som bygger mer på självtillit än fjärrproduktion. Utifrån dessa perspektiv har idén om skatteväxling växt fram. Vi har själva myntat begreppet som är ett allmänt begrepp i dag. Skatteväxling innebär att arbetsgivaravgifterna sänks successivt och ersätts av miljörelaterade skatter. Skatteväxling ger jobb och bättre miljö. Den gamla regeringen tillsatte en skatteväxlingsutredning. Det var bra. Det som inte var bra var att man valde att inte sätta i gång arbetet utan drog på det. Kommer Göran Persson att skynda på utredningen eller lägger han ner den? Eller kommer han kanske rent av att göra precis tvärtom? Alla internationella miljöekonomer och andra globalt tänkande människor inser vikten av detta. Kommer Göran Persson att höja arbetsgivaravgifterna i stället för att sänka dem för att finansiera ett medlemskap i EU? I så fall gör han precis tvärtom.

Herr talman! Vi har haft ett val som ju har medfört maktskifte. När vi för tre år sedan övertog regeringsansvaret från Socialdemokraterna var det i en tid när alla kurvor pekade åt fel håll. Vi får aldrig glömma bort att redan när Allan Larsson våren 1991 lanserade sagan om vändpunkterna var den svenska ekonomin ute på det sluttande planet. Sysselsättningen sjönk, 1 000 personer i genomsnitt förlorade sina jobb varje dag, industriproduktionen rasade liksom tillväxten i den totala ekonomin. I dag är situationen den totalt omvända. Sedan i våras har 1 000 personer i genomsnitt fått jobb varje dag. Industriproduktionen är på väg uppåt, exporten ökar och det är tillväxt i ekonomin. Men som kristdemokrat är jag oroad över att denna positiva utveckling skall brytas i förtid genom den politik som Socialdemokraterna gick till val på. På flera punkter kommer denna politik, om Ingvar Carlsson och Göran Persson väljer att förverkliga den, att allvarligt äventyra den svenska ekonomins återhämtning. Socialdemokraternas ageranden här i kammaren under den gångna mandatperioden har inneburit att man har röstat emot besparingar på i storleksordningen 60 miljarder kronor. Detta i kombination med ett, enligt de allra flesta ekonomiska bedömare, otillräckligt sparpaket visar på en bristande insikt om själva behovet av besparingar. Riksbankens beräkningar som visar att budgetförstärkningar på i storleksordningen 140 miljarder kronor är nödvändiga under den kommande mandatperioden för att stabilisera statsskulden. Detta skall jämföras med de 36 miljarder netto som Göran Persson presenterade i sin skarpa plan strax före valet. Herr talman! Jag tycker faktiskt att sanningens minut nu har slagit för Göran Persson. Hur blir det egentligen med det berömda investeringspaketet, denna grundbult i den socialdemokratiska strategin och i valbudskapet till nationen? Blir det 15 nya miljarder och kommer dessa fortfarande att ge 90 000 nya jobb samtidigt som budgetunderskottet skulle minska. Eller gällde också detta bara under valrörelsen? Detta, Göran Persson, var nämligen vad ni, mot bättre vetande, förespeglade väljarna under valrörelsen. Jag tycker inte att Göran Persson kan komma undan särskilt mycket längre utan att ge besked i den här frågan. När kommer de 15 miljarderna och de 90 000 nya jobben? I regeringsdeklarationen skriver statsministern följande: "De nya arbetstillfällena måste i första hand komma till stånd i näringslivet. Sverige behöver fler företag och fler företagare." Detta är sanna och vackra ord som vi kristdemokrater ställer upp på, men en rad frågor infinner sig när man lägger de här orden brevid det socialdemokratiska valmanifestet: Hur kan en fördubblad beskattning på riskvilligt kapital som satsas i företag leda till fler och växande företag? På vilket sätt medför en minskad flexibilitet i arbetsrätten för framför allt småföretagen ett bättre företagsklimat? Och hur kan högre räntor, till följd av de svagare statsfinanser socialdemokraternas politik kommer att leda till - och detta ovanpå fler regleringar och återinförda monopol -, skapa nya företag och därmed nya arbetstillfällen? Herr talman! Även om jag tidigare sade att sysselsättningen stadigt har ökat under det senaste halvåret, så utgör arbetslösheten alltjämt vårt största ekonomiska och sociala problem. Den måste angripas med en samlad strategi, bestående av flera olika delar. Vi har inte råd att välja bort någon åtgärd som kan bidra till att skapa förutsättningar för nya jobb. Vi måste också fullt ut acceptera och inse att alla jobb är värdefulla. Jag saknar denna långsiktiga strategi i regeringsförklaringen. Först och främst måste det bedrivas en fortsatt stram finanspolitik med en målsättning att stabilisera statsskulden som andel av bruttonationalprodukten senast 1998. Detta - och endast detta - skapar förutsättningar för lägre räntor och därmed nya investeringar och nya jobb. Jag vill säga till Birger Schlaug att det är självklart att ett ja i EU-omröstningen om tre veckor också är en förtroendeskapande åtgärd av största betydelse för att få ner realräntorna till rimliga nivåer. Vi får inte glömma bort, Birger Schlaug, att räntan redan i dag ligger på en alldeles för hög nivå, det man skulle kunna kalla för Perssoneffekten. Ett positivt och gynnsamt klimat för små och nyföretagande är också en absolut nödvändighet. Här utgör den socialdemokratiska regeringens samlade politik ett hot som tills vidare hänger som ett mörkt moln över landets småföretagare. Riskkapitalavdrag för den som satsar kapital i småföretag borde införas. Men småföretagspolitiken handlar inte bara om pengar utan i minst lika hög grad om synen på människan bakom företagandet. Det är viktigt, tror jag, att tidigt ta till vara och fånga upp företagarämnen. Vi kristdemokrater vill stimulera företagarprogram på gymnasier och satsa på särskilda företagargymnasier. De höga skattekilarna på arbete måste också sänkas, gärna i samband med en skatteväxling med höjda skatter på miljöbelastande utsläpp m.m. Det är nödvändigt för att gynna utvecklingen av jobb inom framför allt tjänstesektorn. Utöver sänkta arbetsgivaravgifter skulle en sänkt tjänstemoms vara ett verksamt medel för att stimulera arbete i tjänstesektorn. Vi tror också att ett första steg skulle kunna vara att införa en s.k. ungdomsskattsedel, som ger ungdomar rätt att starta eget och utföra tjänster riktade mot hushållen med kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter och utan moms. Men, herr talman, jag vill betona att alla skattesänkningar på arbete fullt ut måste finansieras. Nästan samtliga talare i debatten talar om olika vägar för att nå tillväxt och därmed skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Ur ett kristdemokratiskt perspektiv är det angeläget att stanna upp något och beröra tillväxtbegreppet som sådant. Vad menar vi med tillväxt? Är alla former av tillväxt egentligen önskvärda? Och vill partierna i denna kammare styra tillväxten i önskad riktning? Kds menar att ekonomisk utveckling inte kan eller får mätas enbart utifrån ett snävt BNP-begrepp. En verklig ekonomisk uktveckling innebär tillväxt av den totala nationalförmögenheten. I denna måste vi räkna in miljö och naturresurser, det mänskliga kapitalet, produktionskapitalet och de finansiella tillgångarna. Det här för oss in på den etiska dimensionen i den ekonomiska debatten. Hederlighet och personligt ansvarstagande är viktiga fundament, som sänker transaktionskostnaderna och därmed bidrar till en ökad effektivitet i ekonomin. När Douglas C. North förra året fick Nobelpriset i ekonomi, bekräftade detta att insikten om vikten av normer och värderingar i en väl fungerande ekonomi faktiskt har spritt sig i vidare kretsar. Kristdemokraterna har varit en garant för att dessa resonemang har funnits med i finansplanerna. Nu återstår att se om också Göran Persson anser att detta är viktiga förutsättningar för en långsiktigt god ekonomisk utveckling. Sammantaget, herr talman, måste de beslut som fattas i riksdagen leda till att det skapas trovärdighet för den svenska ekonomin. Det är det enda sättet att skapa utrymme för räntesänkningar, för ökade investeringar i företagen och därmed nya arbetstillfällen. Vi kristdemokrater kommer att bidriva en konstruktiv oppositionspolitik i den andan.

Herr talman! Förra gången en finansminister stod i den här talarstolen i en allmänpolitisk debatt var i maj. Anne Wibble talade då utifrån tron att budgetunderskottet för i år var 150 miljarder kronor. Oron var stor över att underskottet inte minskade mer, trots att den ekonomiska återhämtningen skönjdes. Nu, fyra månader senare, har vi tvingats räkna upp underskottet med 50 miljarder kronor på grund av den höga räntan - 50 miljarder kronor mer än i maj månad! Alla kurvor pekar uppåt, var det någon son nyss sade om den ekonomiska utvecklingen. I det här fallet är det en kurva som pekar uppåt och som faktiskt är förskräckande till sin karaktär. Budgetunderskottet verkar nu för första gången någonsin kunna komma att passera 200 miljarder kronor. John Kennedy sade beträffande sin första tid som president att det mest förvånande var att "allt låg precis så illa till som vi hade påstått under valkampanjen". Jag tvingas konstatera att uttalandet lika gärna skulle kunna ha fällts om Sverige och valrörelsen 1994. Det var så illa. Jag har inget behov av att peka ut syndabockar. Jag vill se framåt. Men det är klart att när jag hör Lars Tobisson beskriva de enorma framgångarna som ligger bakom detta gigantiska budgetunderskott får det lätt ett drag av löje över sig. Tobisson och hans parti har mer än några andra bidragit till den här situationen.

Jag hade inte tänkt säga det i dag - jag hade tänkt lämna det åt sidan - men med tanke på hur Lars Tobisson öppnar debatten måste det faktiskt slås fast. Jag hade tillfälle att häromkvällen diskutera med er ekonomiske talesman Bo Lundgren om Moderaternas syn på skatter som det enda instrumentet i den ekonomiska politiken. Lars Tobisson och Moderaterna har höjt skattetrycket mer än vid någon annan tidpunkt i modern tid. Det har inte gjorts vad gäller det skattetryck som man vanligen räknar i de skatter som faktiskt tas ut just nu, utan i form av att Lars Tobisson har medverkat till att utgifterna har rusat i väg. Utgifterna har resulterat i underskott. Underskotten har resulterat i räntor. Räntorna har resulterat i ett framtida skattetryck eller försämrade sociala förmåner. Det är arvet, Lars Tobisson. Detta kommer ingen förbi - allra minst den som nu har ansvaret för att sköta statens finanser. Men jag söker som sagt inte strid. Jag har heller ingen ambition att peka ut några syndabockar, men någon måtta bör det rimligen vara när man beskriver den period som ligger bakom oss. Det problem vi nu har är det statsfinansiella problemet, och det måste lösas. Det är inte bara regeringen som har detta ansvar. Också riksdagen har ett stort ansvar. Arbetslösheten är som jag sade förut rekordhög, och investeringarna har minskat dramatiskt under flera år. Den höga realräntan bromsar också den privata konsumtionen. Tillväxten har länge varit negativ, och statsskulden har passerat 1 300 miljarder kr. Bidragsberoendet i det svenska samhället har passerat alla rimliga gränser. Det är också ett arv som vi har att förvalta. Ohyggligt många svenskar är beroende av bidrag i olika former för att klara sin försörjning. Socialbidragens omfattning har exploderat, bostadsbidragens antal och volym har exploderat under den gångna perioden, antalet människor som lever på a-kasseersättningar har exploderat. Summerar man detta är vi i ett läge som visar på allt annat än en sund ekonomisk situation. Det är mot den här bakgrunden som återhämtningen i ekonomin måste ses. Vi har en återhämntning. Tillväxten i år förväntas bli 2,5 % och kan komma att stiga till 3 % 1995. Exportsektorn och industriproduktionen leder utvecklingen. Tecken på att även hemmamarknaden börjar komma i gång kan skönjas. Orderingången ökar för de hemmaproducerande företagen, och allt fler blir anställda i den privata tjänstesektorn. Dessa tecken är bra, men det finns tre stora orosmoln i den ekonomiska återhämtningen. För det första: Ett eventuellt nej i EU omröstningen kommer att få stora konsekvenser på ekonomin. Vi kan inte veta hur stora eller exakt vilka dessa effekter skulle bli, men det är uppenbart att ett nej skulle slå hårt mot den drivande kraften i ekonomin - exporten - och dessutom få sådana effekter på ränteläget att dagens höga nivåer permanentas. Ett nej skulle hota hela den ekonomiska återhämtningen. De som säger att man skrämmer med höga räntor måste väl rimligen konstatera att vi har höga räntor. Vi betalar redan en räntemarginal därför att det finns en osäkerhet om ett svenskt EU-medlemskap. Det är så situationen ser ut. I den meningen är en utveckling som rymmer ett nej i folkomröstningen naturligtvis någonting som kraftigt kommer att hämma den ekonomiska situationen i Sverige. För det andra närmar sig produktionstaket i vissa delar av industrin. Det kan leda till flaskhalsar i ekonomin redan under 1995. En sådan utveckling riskerar att driva upp inflationen och räntorna. För sysselsättningen och den långsiktiga tillväxten vore det förödande. Det tredje orosmolnet är den svaga återhämtningen inom privat konsumtion. Den höga räntan och den svaga kronan gör att värdet på hushållens tillgångar minskar och viljan att spara ökar. Dessutom har en djup misstro mot den ekonomiska politiken under några år inneburit att människor blivit osäkra på om samhället kommer att klara av att skänka dem trygghet i skiftande skeden av livet. Den höga räntan och bristen på trygghet återspeglar sig tydligt i den inhemska konsumtionen. Herr talman! Det nya ekonomiska läget innebär utmaningar för den ekonomiska politiken. Den höga räntan skapar som jag sade både flaskhalsar och bromsar investeringar. Den höga räntan och låga kronkursen är grunden för att tudelningen av ekonomin ökar. Den höga räntan har också ett stort negativt genomslag på statens finanser, vilket de senaste siffrorna med all tydlighet visar. Dagens ränteläge håller krampaktigt fast ekonomin i ett läge av djupa obalanser. Det råder ingen tvekan om att det är statsfinanserna som skapar den oro på de finansiella marknaderna som håller räntorna uppe, tillsammans med osäkerheten om ett svenskt EU-medlemskap. För att få ned räntorna krävs då tre saker: För det första måste inflationen hållas låg. För det andra måste budgetunderskottet pressas tillbaka. Förtroendet bland dem som lånar ut pengar till staten måste återskapas. För det tredje måste tal övergå i handling. Det går inte att prata ned underskott, arbetslöshet och räntor. Det receptet har prövats. Det som krävs nu är inte fyndiga namn på nya sparplaner; det som krävs är handling. Valrörelsen är över. Nu väntar politikens vardag. Vi måste spara och arbeta. Besparingarna måste bli verklighet - konkreta, skarpa beslut här i riksdagen. Miljard för miljard måste vi stänga det våldsamma gap som nu finns i statsfinanserna. Det är inte ett glamoröst arbete. Det kommer inte att skapa popularitet eller vinna opinionsframgångar, men det är ett arbete som måste göras. Det är ett arbete som skall göras för den svenska välfärdens skull. Vi kan skjuta det framför oss. Vi har skjutit det framför oss ett tag. Vi kan kanske hålla på ett tag till. Men förr eller senare kommer man till den punkten då underskotten måste hanteras. Det är för dem som kommer efter oss som jobbet skall göras. Det är i den meningen en djupt moralisk fråga. Det finns en insikt i hela Sverige om hur allvarligt läget är. Det finns också en vilja i valmanskåren, bland det svenska folket, att nu vara med och ta ett ordentligt grepp för att vrida utvecklingen rätt igen. Det mandatet har många av oss i denna kammare fått. Det är inte bara Socialdemokraterna som har drivit en valrörelse där man pekat på allvaret i statsfinanserna. Det finns också andra partier här som har gjort motsvarande i valrörelsen och faktiskt lyft fram behovet av statsskuldsbekämpning och av sanering av statsfinanserna. Många av oss har drivit en valrörelse som utgått ifrån att vi skall sanera statsfinanserna på ett sådant sätt, att vi kan stabilisera skulden 1998. Den målsättningen ligger givetvis där, och dit skall vi. Men för att det skall vara möjligt krävs ett konstruktivt samarbete i riksdagen. Att döma av några av de inlägg som har gjorts här i dag tycker jag att det finns gott hopp om att vi skall nå en sådan situation. Jag har naturligtvis gått igenom samtliga riksdagspartiers valprogram. Det är mot den bakgrunden ingen överdrift att påstå att det borde gå att samla majoriteter för en lång rad beslut, både vad det gäller skattehöjningar och neddragna utgifter. Men för att viljan skall bestå hos dem som har givit oss uppdraget - hos svenska folket - måste politiken vara rättvis. Storleken på det löpande underskottet motsvarar i dag 2 000 kr per månad och svensk. Att minska det är en börda som ingen kan bära ensam. Den måste bäras gemensamt. Alla i samhället måste nu dra sitt strå till stacken. Ingen kan stå utanför de uppoffringar som krävs, men ingen skall heller stå utanför de vinster vi på sikt kan få av en stram finanspolitik nu. Herr talman! Den ekonomiska återhämtningen är stark just nu. Därför är det min bedömning att den svenska ekonomin både tål och behöver ett framtungt budgetsaneringsprogram som redan under 1995 klarar av att pressa tillbaka underskottet tydligt. En sådan tydlig signal skulle återskapa förtroendet för finanspolitiken, och den skulle återskapa förtroendet för Sverige som nation. Den skulle också kunna sänka räntorna och skapa stabilitet och trygghet för framtiden. All erfarenhet visar att det är svårt att driva igenom en ekonomisk politik som slår rätt i tiden. Vi har sett många exempel på detta tidigare. Man har missat åtgärder i förhållande till konjunkturutvecklingen. Man väntar ibland för länge med att fatta ett beslut, och då får åtgärden full effekt i ett läge då det är för sent. Jag bedömer att vi nu har möjlighet att bryta det mönstret. Redan i höst och vinter behövs en politik som resolut kan manövrera Sverige mot lägre underskott. Genom att agera snabbt kan vi både parera en hotande överhettning i vissa sektorer och stabilisera de skenande statsfinanserna. I det socialdemokratiska valmanifestet presenterade vi konkreta åtgärder till 61 miljarder kronor i budgetförstärkningar. Dessa sade nästan varannan svensk ja till. Vi drev valrörelsen utifrån detta. Dessutom krävde vi ett öppet mandat av väljarna att vidta ytterligare åtgärder om det statsfinansiella läget skulle kräva det. På grund av utvecklingen av budgetunderskottet ser vi oss tvungna att använda detta mandat. Utgångsläget är 50 miljarder mer i underskott än vad som bedömdes i maj månad. Vi skall naturligtvis använda detta mandat med förnuft. Den ekonomiska politikens mästerskap är nu att finna en balans mellan de åtstramningar som krävs och den luft under vingarna som ekonomins återhämtning behöver. Det är lätt att se en situation framför sig där man är för brysk mot den privata konsumtionen för tidigt under perioden och därmed får en situation där återhämtningen inte riktigt får den kraft den behöver ha. Avvägningen kommer här att vara det absolut svåraste. Alternativet till åtstramning är att behålla de höga räntorna och inflationstrycket. Det alternativet är det fegaste, eftersom det inte kräver någon handling. Det kommer att innebära att obalansen i ekonomin ökar ytterligare, och räntekostnaderna för staten kommer att fortsätta att stiga. Det alternativet kommer att göra oss ytterst dåligt rustade för nästa lågkonjunktur. Varje miljard som vi underlåter att spara under den kommande uppgången kommer att kosta oss både räntor och dåligt förtroende nästa gång ekonomin vänder nedåt. Gör vi inte tillräckligt nu kommer vi att möta nästa lågkonjunktur med små möjligheter att parera en eventuellt växande arbetslöshet. Det är allvar nu. Sveriges läge är utomordentligt farligt. Därför krävs handling och samarbete. Det stora hotet mot den svenska ekonomin är passivitet. Om vi i denna kammare förmår att arbeta konstruktivt i en anda av samarbete, och omsätta det vi alla sade i valrörelsen i handling, är jag övertygad om att vi tillsammans med det svenska folket förmår att ta Sverige ur den djupa svackan. Möjligheterna finns. Nu är det förmågan som kommer att prövas.

Herr talman! Till Lars Bäckström vill jag först ge rådet att tvätta öronen med en spetsig tvål. Eller kanske gäller det att plocka ut de ideologiska hörselskydden? I mitt anförande betecknade jag arbetslösheten som ett stort kvarstående problem. Som Bäckström påminde om talade jag mycket om hur vi skall få till stånd nya riktiga jobb. Sedan är det nästan rörande med Birger Schlaug och hans nyväckta tro på EES-avtalet. Visst är det bra att vi har fått tillträde till den gemensamma marknaden med dess fria rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbete. Men som f.d. ordförande och numera vice ordförande i EES-delegationen kan jag försäkra att det nästan inte ger oss något inflytande. Det dömer oss till fortsatt ställning som randstat, till fortsatt utanförskap, och det lägger hela anpassningsbördan på oss här i Sverige. Göran Persson hade en litet olycklig debut som finansminister i denna debatt. Redan i första meningen blev det fel. Förra gången en finansminister stod i denna talarstol var i juni, inte i maj. Även i övrigt var inledningen förutsägbar, trots att Göran Persson sade att han inte tänkt säga det han sade. Allt var förra regeringens, och särskilt Moderaternas, fel. Men han kunde inte bestrida att den reala ekonomin går bra. Produktion och försäljning ökar. Det finns problem på den finansiella sidan, som jag tidigare uppehöll mig vid, och Göran Persson får vänja sig vid tanken att mycket avgörs på ett område som han inte har beslutsrätt över. De viktigaste brytpunkterna under förra regeringsperioden var höjningen av den tyska räntan i juli 1992, som ledde fram till valutakrisen, och den amerikanska räntans höjning i februari i år, som satte igång ränteuppgången i Europa. Det är därför viktigt vad vår egen riksbank gör, vars nyvalda fullmäktige just nu sammanträder. Regeringspartiets hittills klokaste beslut var att till fullmäktige utse ledande företrädare som inte är politiker. Det ligger i linje med vad Riksbanksutredningen föreslog, den utredningen där jag själv var ordförande. Jag ger Göran Persson rådet att plocka fram den utredningen igen. Ni socialdemokrater reserverade er på ren trots i allmän oppositionell anda. Vid ett ja till EU kommer det att bli nödvändigt att genomföra förändringar som vi där föreslog. När jag säger att detta var klokt är det därför att jag förutser att företrädare för den gamla socialdemokratiska kanslihushögern kommer att anstränga sig att värna penningvärdet. Vi ser nu oroande tendenser i vår ekonomi. Vi har alldeles klart stigande producentpriser. När företagen har fyllt ut den lediga kapaciteten tvekar de beroende på osäkerhet om Socialdemokraternas politik och osäkerhet om vårt förhållande till EU att göra snabba investeringar. De finner att man inte kan åstadkomma en volymökning, och frestas då att istället möta en stigande efterfrågan med höjda priser. Riksbankens höjning av den korta räntan i augusti var givetvis politiskt ovälkommen. Men jag måste konstatera att den inte var obefogad. Om nu inte Göran Persson skyndar sig med besparingar, inte skattehöjningar, ligger en räntehöjning till i korten. Kjell-Olof Feldt kan inte ensam tillsammans med Urban Bäckström klara detta med räntepolitiken. Jag tycker att Göran Perssons inlägg tyder på växande insikt om vikten av utgiftsminskningar. Det går på tvärs mot uttalanden under oppositionstiden och attacker under valrörelsen med kritik mot att rusta ner välfärden. Men vi moderater är inte långsinta. Vi hälsade välkomna och stödde förslag från den förra socialdemokratiska regeringen om att ta bort valutaoch kreditregleringarna, sänka marginalskatterna och begära medlemskap i EG. På samma sätt kommer vi att göra nu också. Vi kommer kanske att gå längre på många punkter när det gäller besparingar, men vi kommer inte att motsätta oss dem. Vi kommer därmot konsekvent att motsätta oss skattehöjningar. Det är inte förenligt med fler jobb i den enskilda sektorn. Jag påminner än en gång om den fråga som jag har ställt så många gånger: Hur kan höjda skatter ge fler jobb?

Herr talman! Göran Persson brukar gärna vilja likna Gunnar Sträng, en mini-Sträng. I dag började han sitt anförande med att jämföra sig och säga sig vara i samma situation som en gång John F. Kennedy. Jag undrar: Vad blir det härnäst? Den allsmäktige? Jag ställde ett par frågor till Göran Persson. Den första gällde målet att statsskulden skulle sluta öka år 1998. Jag tolkade det som att han i sitt anförande bekräftade att det målet ligger fast, och jag tycker det är bra. Det innebär att vi har att se fram emot en stram finanspolitik med de stora besparingarna i början på denna mandatperiod - besparingar som är fördelningspolitiskt rätt utformade. Sedan ställde jag frågan: Vad tänker Göran Persson göra annorlunda än under 80-talet? Det anförande han höll gav lika litet vägledning som regeringsförklaringen. Han sade att han ser stöd för regeringens politik, för skattehöjningar och besparingar. Blir det skattehöjningar med Vänsterpartiet, och är det de tidigare regeringspartierna, däribland Centern, som man förväntar sig skall ställa upp på besparingarna? Jag vill till Göran Persson säga att han skall tänka sig för väldigt noga. Om han börjar sin regeringsperiod med att riva upp ett antal för oss viktiga reformer och sedan förväntar sig att vi därefter skall ställ upp på besparingar, har han börjat i fel ände. Några villkor måste uppfyllas för att Sverige och svensk ekonomi skall gå en positiv framtid till mötes. För det första måste budgetunderskottet verkligen tas ner och behovet av statlig upplåning därmed också minska.

Det kom häromdagen en varning från Aktiefrämjandet, som jag tycker att Göran Persson har all anledning att ta allvarligt på. För det andra måste vi få ner räntorna. Dagens höga realräntor försvagar och försvårar en ordentlig konjunkturuppgång. Investeringarna skjuts på framtiden, och det innebär att de investeringar som skulle kunna skapa de nya jobben inte kommer till stånd. För att räntorna skall kunna sänkas förutsätts en stram finanspolitik, men en finanspolitik med rätt innehåll. För det tredje måste arbetslösheten bekämpas på ett mycket kraftfullt sätt, genom satsningar på småföretag, ny teknik, miljöföretag, osv. Vi har också i det här sammanhanget föreslagit en skatteväxling, något som Centern var först med att tala om. Jag noterar att Birger Schlaug nämnde att Miljöpartiet var någon form av upphovsman till skatteväxlingstanken. Vår idé om skatteväxling växte fram långt innan Miljöpartiet över huvud taget var påtänkt. Till sist, herr talman, några ord om EU-frågan. Den tycks ha blivit ett problem för medlemskapet som en fotnot i ett krispaket hösten 1990. Nu utnyttjar man den s.k. ekonomiska krissituationen genom att inte utnyttja det EU-stöd vi kan få och som har förts fram. Det är fel väg att gå, att som Socialdemokraterna gör i sin motion börja med att dra ner miljöstöden och göra besparingar inom det området. De har inte utnyttjat EU-avtalets alla möjligheter.

Herr talman! Valrörelsen är över, sade Göran Persson. Det kan man sannerligen säga. Göran Persson har nog skapat mycket höga förväntningar vad gäller den kommande ekonomisk-politiska propositionen. Jag hoppas livligt att de förväntningarna infrias, för annars tror jag att det kan bli väl stora problem. Det var bra att Göran Persson talade om vikten av ett ja i folkomröstningen om medlemskapet i EU, men jag beklagar att han ingenting sade om vad detta medlemskap skall användas till. Man får inte - som Birger Schlaug, tror jag det var, påpekade - lura sig själv att tro att medlemskapet löser alla problem. Så är det ju inte, utan vi måste själva gripa oss an med att lösa våra egna problem. Det blir förvisso lättare vid ett medlemskap än vid ett utanförskap, men vi måste ändå själva fatta de svåra besluten. Jag beklagar att Göran Persson inte kunde säga någonting om hur han avser att använda medlemskapet för att främja den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Han sade t.ex. ingenting om det gemensamma arbete som pågår inom ramen för den ekonomiska politiken vad gäller miljöskatter och en väl fungerande arbetsmarknad. Min fråga kvarstår därför: Är det så att Göran Persson delar min bedömning att en rörlig och väl fungerande arbetsmarknad är att föredra framför en stel sådan, som därmed ställer krav på än större besparingar för barnfamiljer och pensionärer, och vilka förslag - om några - har Göran Persson i så fall? Det var dessutom utomordentligt anmärkningsvärt att Göran Persson i detta långa anförande inte ens försökte foga in de åtgärder som aviseras i någon sorts strategi för den långsiktiga och dynamiska utvecklingen i Sverige. Det är förvisso så att vi måste få ner räntor och få ordning på budgetunderskott och statsskuld, men detta i sig löser ju inte våra långsiktiga ekonomiska problem. Vi har i Sverige tidigare haft perioder, många sådana, med låga realräntor, t.o.m. negativa sådana, med investeringsavdrag och med hög efterfrågan osv., och vi har ändå haft avsevärda problem med att få i gång en dynamisk utveckling, som uppmuntrar entreprenörer och tänkbara småföretagare att vilja och våga satsa på att förverkliga sina idéer. Det är, Göran Persson, helt nödvändigt att ha det perspektivet i blickfånget samtidigt som man genomför åtgärder för budgetsanering. Det går inte att bortse från den dynamiska utvecklingens krav, för då riskerar man att göra det som jag tycker att Göran Persson nu håller på att göra, nämligen att ta till alldeles galna åtgärder för att klara budgetsaneringen, åtgärder som i sig förstör och inverkar negativt på den svenska ekonomins förmåga att skapa långsiktig dynamik och en långsiktigt positiv utveckling. Detta är utomordentligt bekymmersamt, eftersom det är förmågan till dynamisk utveckling som i sig gör det möjligt för oss att få fram de mängder av nya jobb som behövs för att arbetslösheten skall minska och som gör det möjligt för oss att ha en skattebetald välfärd, med bra vård och omsorg. Misstag som görs nu, Göran Persson, innebär därför att man dömer en väldig massa människor till permanent långtidsarbetslöshet och att man dömer väldigt många människor till en dålig vård och omsorg. Och det vore djupt beklagligt.

Herr talman! Lars Tobisson gav Lars Bäckström vissa hygienråd, men alla här vet ju att alla som heter Lars sköter morgonhygienen, det sade man redan i visan. Jag lyssnade noggrant på Lars Tobissons anförande, och jag sade därefter att i den moderata politiken är arbetslösheten en restpost. Då säger Tobisson: Nej, för oss är arbetslösheten ett kvarstående problem. Ja, det är väl ganska lika. Jag är inte stenograf, det erkänner jag, men jag tycker att det är oerhört stora semantiska likheter mellan de här två utsagorna. Sedan till de andra frågorna som vi diskuterar här. Göran Persson säger att räntan är hög på grund av att vi inte vet hur det går i EU-omröstningen. Göran Persson, så är det inte. Räntan i Sverige är hög på grund av det som hände under 80-talet och 70-talet, på grund av ständiga devalveringar i Sverige. Sverige är nästan rekordhållare i devalveringar. Sedan säger svenska politiker att detta inte skall upprepas, men det är ju lika trovärdigt som en alkoholist som på morgonen när han stiger upp säger: Nu skall jag sluta, men det var väldigt roligt i går på festen. Alla säger att det går så bra för industrin just nu, att det går jättebra. Men det beror ju på devalveringen alldeles nyss. Om man var beredd att erkänna det, skulle man också vara väldigt tyst med självberömmande ord vad gäller industrin. Orsakerna till att vi har så hög ränta, Göran Persson, är ju devalveringspolitiken, arbetslösheten, budgetunderskottet och risken för inflation, inte osäkerheten i fråga om EU. Visst är finansaktörerna ibland zebror som löper i flock, men inte alltid. Ibland tittar de på den reala ekonomin. Hur skall vi då få ner räntan? Svaret är naturligtvis budgetsanering, där har Göran Persson rätt. Men det här måste göras väldigt klokt. Det krävs besparingar, men alla vet att besparingar väldigt lätt leder till utgifter för kommunsektorn, som socialbidrag och andra ökade kostnader för kommunerna. Det vet vi. Det är svårt att spara. Det krävs därför en stenhård fördelningspolitik. Då skall det sägas att vi i Vänsterpartiet är oerhört tveksamma till direktavskrivningar och till egenavgifter. Dessa två åtgärder innebär inte en skarp fördelningspolitik, det inser också Göran Persson. Det som behövs är skarpa besparingar och en skarp fördelningspolitik. Göran Persson säger då att man inom socialdemokratin har ett öppet mandat. Det har vi i Vänsterpartiet också, vi har också ett öppet mandat. Tillsammans har vi också över 50 % av mandaten här i riksdagen. Det kan vi utnyttja. Vårt öppna mandat innebär att vi skall bekämpa underskotten och skulderna men också arbetslösheten och att driva fördelningspolitik. Jag tror att det också är det öppna mandat som ni har krävt och fått. Vi skall kunna utnyttja detta, och göra det på ett klokt sätt. Då behövs inte den tuvhoppning som Per Ola Eriksson varnar för. Det är naturligtvis bättre om vi kan få en ännu bredare majoritet. Även om det är en röd-röd samsyn här så blir det ju bara bättre om man tillsätter litet grönt från Centern och Miljöpartiet. Lars Tobisson säger att Göran Persson inte kan klara det här ensam med hjälp av Urban Bäckström. Nej, det är ju sant. Och det går ju absolut inte om man tillsätter Tobisson. Då blir det bara gröt. Men däremot tillsammans med Urban Bäckström och i det här fallet Lars Bäckström kan det nog gå att få ner ränta och inflation. Nu börjar man varna för inflationsspöket. Vem är det som har tagit fram spöket ur garderoben? Det är ju den här riksdagen. Vad beror den ökade inflationen på? Den beror på politiska beslut på bostadsområdet, ökad avgiftsfinansiering och höjda indirekta skatter. Det är nästan hela inflationsförväntningen på 3,5 %. Det skall vi ha klart för oss. Inflationstrycket i den reala ekonomin är fortfarande mycket lågt. Spöket skall inte fram ur garderoben. Vi skall inte lösa problemen genom inflation utan med en skarp fördelningspolitik som möjliggör skarpa besparingar och en ekologiskt uthållig tillväxt.

Herr talman! Ni som lyssnar här nere och alla ni som går omkring där uppe! Jag har redan vid många tillfällen i den här kammaren - partiet kom in alldeles nyss - ställt frågan om hur medlemsavgiften till EU på 20 miljarder kronor betalas. Jag har fortfarande inte fått något svar. Det är en månad kvar till folkomröstningen, och Göran Persson har fortfarande inte i denna kammare sagt hur han tänker betala 20 I valrörelsen sade han att vi skulle spara 1,2 miljarder på att införa en karensdag för vård av sjukt barn. Det är en liten summa. Ni diskuterar också vårdnadsbidraget. Vi vill inte heller ha det. Ni säger att ni inte skall införa några nya reformer som kostar pengar. Men hur är det med den här reformen att betala 20 miljarder till EU? Hur får ni ihop dessa pengar? Tala om det någon gång! Det tillhör i alla fall ett hederligt spel i den politiska cirkus som EU debatten just nu verkar vara. Man får aldrig svar på dessa frågor? Jag hade en annan fråga också till Göran Persson. Tänker Göran Persson sätta i gång den? Den borgerliga regeringen lyckades ju bara få i gång den teoretiskt. Låt mig sedan gå över till EU och räntan. Om det nu är så att Industriförbundet och dess närstående personer driver detta med att det blir räntekaos och detta backas upp på olika sätt, inte minst av Allan Larsson och andra, blir det naturligtvis så att förväntningarna infrias. Under en övergångsperiod efter nejet i folkomröstningen kommer det att bli ökade räntor. Det blir Göran Persson som blir lidande av det, liksom det svenska folket. Därför är det viktigt att man inte hetsar fram den här skräckstämningen. Det sker ju nu på debatter i hela landet. Hög ränta beror på vår egen politik. Det är devalveringarnas fel, precis som Lars Bäckström sade. Men det handlar också om att vi har fått ett rejält budgetunderskott. Att detta inte diskuteras mellan blocken beror ju på att blocken har varit överens. Skattereformen var kraftigt underfinansierad. Kronans knytning till ecun har kanske kostat oss 50 100 miljarder kronor. Det finns olika sifferuppgifter från olika håll. Många spelregler för kreditmarknader och valutamarknader monterades ner. Ni var ju överens om detta. Det har ju faktiskt mest ramlat ut negativa konsekvenser när ni är överens. Göran Persson säger att vi måste dra ner budgetunderskottet kraftigt. Det måste ner med 50 miljarder mer än vad han och regeringen trodde förut. Sedan kommer det till ytterligare 9 miljarder i år och 20 miljarder så småningom till medlemsavgiften. Sedan sade Göran Persson något mycket intressant. Han sade att om vi inte blir medlemmar i EU slår det hårt mot exporten. Skulle Göran Persson kunna klarlägga hur det kan slå mot exporten om vi står utanför en gemensam säkerhetspolitik och en gemensam planekonomisk jordbrukspolitik? Skulle Göran Persson kunna förklara hur det vid ett medlemskap slår mot svensk exportindustri om medlemsavgiften kanske skall finansieras med höjda arbetsgivaravgifter? Ännu värre är att vid ett EU-medlemskap hamnar vi i en gemensam elbörs. Det innebär att exportindustrin kommer att få fördubblade elpriser. Hur klarar vi det? Kan inte detta leda till stagnation? Det vore intressant att få svar på dessa frågor. Per-Ola Eriksson sade i sitt inledningsanförande att fyrklöverregeringen har tagit steg in i kretsloppssamhället. Det är mycket synd och mycket klargörande att Svenska Naturskyddsföreningen har en helt annan uppfattning. Där talar man om stagnation och tillbakagång.

Herr talman! Jag välkomnar Göran Perssons nya ansats när det gäller att på allvar gripa sig an det stora budgetunderskottet. Men det är litet förvånande att han menar att ingen, och allra minst han själv, i maj eller under valrörelsen hade en aning om att det skulle behövas mer än hans 61 miljader brutto eller 36 miljader netto i besparingar. Göran Persson har även ett annat problem, nämligen att han själv och hans parti högljutt har protesterat och röstat emot besparingar på 61 398 000 000 i denna kammare under den gångna valperioden. Jag håller med Göran Persson om att det är bråttom att genomföra besparingarna nu. Varför har ni då röstat emot alla de förslag som har lagts fram på Valrörelsen är förvisso över, Göran Persson, men löftena och grundbultarna i budskapet är inte helt bortglömda ännu. Verkligheten börjar nu hinna i kapp Göran Persson och hans paket. Socialdemokraterna skaffade sig sitt mandat i den ekonomiska politiken genom tre distinkta löften till de svenska väljarna. Det första var investeringsprogrammet som skulle ge 90 000 nya jobb. Ni skulle inte börja med att spara utan med att pressa ner arbetslösheten genom nya investeringar. Det andra löftet var den skarpa Perssonplanen. Den som vi kristdemokrater och andra från början sade skulle vara alldeles för liten. Och det bidde mycket riktigt en tumme som höll i elva dagar. Det var en trojansk häst som smugglades genom valrörelsen och som nu laddas. Under den gångna mandatperioden hade ni helt enkelt fel om den ekonomiska politiken, Göran Persson. Er politik höll i elva dagar. Nu laddas redan det öppna mandatet med nya skarpa besparingar. Ni är, Göran Persson, i full flykt från er oppositionspolitik med hjälp av detta magiska öppna mandat. Låt mig slå vad med Göran Persson! Det här öppna mandatet kommer att innehålla väsentliga delar av den förra regeringens saneringspolitik, det som ni bekämpade under valrörelsen. Ni retirerar nu från er egen politik och söker stöd och tröst hos oss kristdemokrater och övriga partier i den förra regeringen. Herr talman! Vi kristdemokrater är, som jag sade i mitt första anförande beredda att föra en konstruktiv oppositionspolitik. Jag kan försäkra att den kommer att vara betydligt mer konstruktiv än den som Göran Persson förde under den förra mandatperioden. Nu är ju inte detta en särskilt hög ambitionsnivå. Men vi kommer att arbeta med ett öppet sinne. Vår politik är nämligen densamma före som efter valet. Vi är beredda att ta ansvar även i opposition. Men det går inte att regeringen först genomför ett antal dyra och för de tilltänkta samarbetspartnerna förödmjukande återställare och sedan raskt inbjuder till ett ansvarsfullt besparingsarbete. Det går inte heller att plocka ut knappa tredjedelen i kds saneringsprogram som är skattehöjningar. Ett fruktbärande samarbete måste handla om hållbara helheter.

Herr talman! Till Mats Odell: Två eller tre dagar innan vi lade fram vårt valmanifest fick jag ett brev från min företrädare i ämbetet, som livligt uppmanade mig att mot bakgrund av den ekonomiska situationen inte lägga fram ett valmanifest som skulle innehålla mindre än 50 miljarder i ytterligare budgetförstärkningar. Det var den konventionella visdomen i somras. Det var nog så som Odell sade - han hade ingen aning om hur det såg ut i den ekonomiska utvecklingen. Tre saker gäller för oss och vår politik: arbetslöshetsbekämpningen, besparingar och budgetförstärkningar samt en rättvis fördelning. Det var på den sista punkten som den avgående regeringen brast, och det var därför som man förlorade valet. Svenska folket är berett att ställa upp, men då skall bördorna fördelas rättvist. Vi tänker vårda fördelningspolitiken. Det är den enda möjligheten att ta landet ur krisen. Om andra partier är beredda på en konstruktiv dialog omkring detta, är jag den förste att hälsa den med tillfredsställelse. Birger Schlaug hade svårt att förstå varför exportindustrin skulle drabbas av ett nej till EU. Det är inte så knepigt att begripa om man inser att de marknader som dessa exportföretag skall nå då kommer att hamna på andra sidan av en tullmur. I ett sådant läge, med en osäkerhet om vad ett EES-avtal egentligen innebär på sikt, kommer man att lägga alltmer av expansion och investeringar inom den marknad där man har att sälja sina produkter. Det är logiskt och någonting som också motståndare borde erkänna som ett faktum. Jag tror att den avgift som vi skall betala är värd det pris som det innebär att ta pengarna ur statsbudgeten, vilket vi till att börja med måste göra. Sedan får vi tillbaka detta med hjälp av högre tillväxt och lägre räntor, men det blir initialt en budgetbelastning. Jag har sagt att jag skall redovisa principerna för hur detta skall gå till före folkomröstningen, och det står jag för. Till Anne Wibble vill jag säga att jag inte har något emot att diskutera den ekonomiska politiken i termer av strategier och planer, men vi har under de senaste tre åren ägnat oss väldigt mycket åt den typen av seminarieövningar. Jag har ett förhållningssätt till mitt uppdrag som är mer inriktat på att åstadkomma resultat i närtid, på att få ned underskotten och på att återskapa förtroendet för den svenska nationens förmåga att hantera sina statliga finanser. Jag kan försäkra er att det inte kommer att bli någon glamorös period. Det kommer krävas oerhört mycket arbete och slit. Låt oss vänta med de vackra planerna, de tjusiga strategierna - oavsett vilka namn vi sätter på dem - och nu i stället ta oss an politikens vardagsarbete. Vi skall faktiskt beta av de jättelika underskotten så att vi återigen kommer i ett läge där vi kan börja styra utvecklingen. Nu är vi oerhört illa ute och har en mycket farlig situation. Till Lars Tobisson skall jag återkomma i min sista replik, där jag skall ta upp den enfaldiga moderata fixeringen vid skattefrågorna.

Herr talman! Det är lätt att instämma i det som Göran Persson sagt om allvaret i situationen på det statsfinansiella området. Men det är också lätt att instämma i Mats Odells påpekande om socialdemokraternas uppträdande under oppositionstiden och i valrörelsen, då de talade för ökade utgifter och motsatte sig de besparingar som regeringen hade föreslagit. Situationen hade därför verkligen varit betydligt värre om Göran Persson hade fått sin vilja igenom. Det har inte varit så mycket konkret i det som Göran Persson har redovisat. Det har varit allmänt tal om skarpa förslag men knappast några preciseringar av vari skärpan består. Vi får väl vänta på den kommande propositionen om detta. Det har varit åtskilligt tal om samförstånd och samarbete, och jag förstår att vi moderater inte är påtänkta i det sammanhanget. Det stör oss nu inte. Vi kommer konsekvent att följa vår politiska linje. Vi kommer inte att opponera och avvika från den linjen när Göran Persson allt oftare tvingas att ansluta sig till den därför att det är vad den ekonomiska verkligheten kräver. Jag skall ge Göran Persson ett erkännande för att han har svarat på åtminstone några av mina frågor. De besked han gav om inställningen till EU och om medlemskapets betydelse för vår ekonomiska utveckling var bra. Det var likaledes tacksamt att han angav 1998 som ett stoppår för statsskuldens ökning. Men jag måste återigen få fråga - den frågan återkommer gång på gång, och jag kommer att ställa den så länge som jag för denna typ av debatter med Göran Persson - hur ni kan tro att höjda skatter på arbete, företagande och sparande skall kunna ge fler riktiga jobb.
Herr talman! Göran Persson sade att det som vi nu har att vänta oss är den politiska vardagen. Jag har två gånger tidigare under debatten i dag ställt frågan hur det som socialdemokraterna tänker göra i regeringsställning skiljer sig från det som de gjorde när de förra gången hade regeringsmakten. En av nykomlingarna i den nya regeringen har ju lovat att man skall vrida klockan tre år tillbaka i tiden. Det var då vi hade hög inflation och led av effekterna av spekulationsekonomin. Vi hade en finanskris och en ökad arbetslöshet. Det är inte den politiska vardag som vi skall tillbaka till. Socialdemokraterna klagade under sin tid i opposition flera gånger över bristen på inhemsk efterfrågan. Att den var för låg var ett av de största problemen i svensk ekonomi. Det ligger självklart litet i det, men kan Göran Persson förklara hur ökad åtstramning för småföretagen, försämrad riskkapitalbeskattning jämte egenavgifter i sjukförsäkringen - för övrigt ett system som går med överskott - och alla de aviserade skattehöjningarna i socialdemokratiskt styrda kommuner skall bidra till att stimulera den inhemska efterfrågan? Vi måste se till helheten och inte bara fästa uppmärksamheten på olika detaljer. Under denna mandatperiod har vi en utomordentligt tuff uppgift framför oss. Vi skall se till att statsskulden slutar att öka senast 1998. Det innebär tuffa besparingar, men de skall vara rättvist utformade. Det skall också vara en politik som skapar nya jobb, framför allt i småföretagen. Ta vara på den chansen, Göran Persson, men förstör inte möjligheterna genom att tuvhoppa och söka stöd för politiken åt än det ena, än det andra hållet! Det gäller att se till helheten.
Herr talman! Den ekonomiska verkligheten har mycket stark genomslagskraft. Vi hörde i dag ingenting om och i så fall hur en minskning av jobben inom den kommunala sektorn med 70 000 skall undvikas under de närmaste tre åren. Vi hörde ingenting om investeringsprogrammet i infrastruktur och annat, något som spelade en stor roll under valrörelsen. Vi hörde ingenting om bidrag för upprustning, nationella program för bostäder och liknande. Det är mycket som har lyst med sin frånvaro, och jag välkomnar denna tillnyktring. Jag blev naturligtvis oerhört bekymrad när Göran Persson betecknade kraven på infogandet av ekonomisk-politiska åtgärder i en strategi för dynamisk utveckling som krav på "seminarieövningar". Detta besannar mina farhågor att det egentligen inte finns några väl genomarbetade tankar om hur man bär sig åt för att locka och uppmuntra entreprenörer och småföretagare och sådana som skall bli småföretagare att satsa framåt på nya idéer. Om man inte klarar den uppgiften, klarar man inte heller uppgifterna med arbetslösheten, välfärden och statsskulden. Det är väldigt farligt att vänta, Göran Persson, inte bara med statsskulden utan också med den långsiktiga dynamiska utvecklingen.
Herr talman! Det är oerhört stora ekonomiska problem som Sverige har att brottas med. I den här ekonomiska debatten låter alla politiker ungefär som "iorister", som åsnan Ior i Nalle Puh. Han har tre valspråk: 1. Det är dåligt nu. 2. Det kommer att bli värre. 3. Man skall äta tistlar. Ekonomiska politiker skall låta som machomän, som säger att det skall vara kärvt. Det är inte så. Det är sant att svenska statens finanser är usla, men Sverige är jätterikt. Det går att foga ihop de här två bitarna i pusslet - det är inte så komplicerat. Det tar tid, och det är hårda beslut som skall fattas, men det går. Det är det positiva budskapet som Sverige också behöver. Då kan man få ned räntan. Det är i och för sig sant, som Göran Persson säger, att man inte kan prata ned räntan utan att det krävs åtgärder. Men det är inte bara ränta och underskott som skall ned, utan arbetslösheten skall också ned. 12,5 % om två år är för mycket. Hans Andersson kommer i den fortsatta debatten att redogöra för hur vi i Vänsterpartiet vill få ned arbetslösheten. Enligt medierna lär Göran Persson tycka om att läsa Bibeln och höra predikan. Jag hörde på predikan vid riksmötets öppnande, och då sade prästen till oss: Varen icke bara ordets hörare, utan även dess görare. Det är inte bara ett ord, budgetsanering, Göran Persson, utan det är tre ord, nämligen arbetslöshetsbekämpning, budgetsanering och fördelningspolitik. Då kan vi i Vänsterpartiet ställa upp, och då kommer regeringen att slippa tuvhoppandet. Då skall vi göra så breda överenskommelser som möjligt. Det finns möjligheter, om vi är ordets görare och inte bara dess hörare, och om vi inte bara väljer ut ett av orden. Det är risken i den här "ioristiska" debatten; det är dåligt nu, det kommer att bli värre och man skall äta tistlar. Det är inte så uselt som alla säger. Vi kan få fart på Sverige, och det skall vi göra. Den blå perioden är nu avslutad. Någon talade om röra, men det var stagnation under den borgerliga perioden. Det var därför man avslutade den blå perioden och nu sätter fart på hjulen.
Herr talman! Det är viktigt att slå fast att Sverige är oerhört rikt men staten är fattig. Det är också viktigt att slå fast att Sverige har större förutsättningar än nästan alla andra länder att göra någonting bra i framtiden. Jag har många gånger ställt frågan: Hur skall medlemsavgiften finansieras? Jag har inte fått svar från Göran Persson och inte heller från någon annan på ja-sidan. Det märkliga är att man diskuterar, ibland till leda, 1 miljard hit och 1 miljard dit, men när det gäller 20 miljarder är man tyst. Denna tystnad beror på att de två gamla blocken är totalt överens - därför diskuterar man inte frågan. Göran Persson sade att det slår hårt mot exportindustrin om Sverige står utanför EU och är kvar som självständig nation, därför att vi då är på andra sidan en tullmur. Jag kan stenografera litet grand, och jag antecknade att Göran Persson sade så. Det verkar som om Göran Persson inte är medveten om att vi har haft ett frihandelsavtal ända sedan 1972, att vi har EES-avtalet och dessutom, ännu längre ner som ett visst skyddsnät, GATT-avtalet. Vad menar Göran Persson med att säga att exportindustrin kommer att vara på andra sidan tullmuren om Sverige inte går med i EU? Det är denna skrämselpropaganda som ni på jasidan driver på möten och på torg i hela landet, medan Sveriges finansminister inte ens känner till att vi har ett frihandelsavtal. Det är mycket märkligt. Det är väl inte så att Göran Persson eller någon annan på ja-sidan tror att EU tänker bli ett nytt Albanien, som skall avskärma sig fullständigt gentemot omvärlden?
Herr talman! Göran Persson har inget förtroende för strategier och planer. Men de dög ju i valrörelsen. Frågan är nu om Göran Perssons väljare kan ha förtroende för de offensiva investeringsplanerna, de 90 000 nya jobben, som samtidigt skulle åstadkommas om budgetunderskottet kunde minska. De var grundbulten i Göran Perssons ekonomiska strategi. Eller var hela den valrörelsepropagandan en seminarieövning av intet värde? Det här har litet grand med politisk trovärdighet att göra. Göran Persson svarar inte heller på frågan om det nu skall bli ett investeringspaket. Göran Persson nämnde som ett av tre orosmoln att industrins kapacitet närmar sig produktionstaket redan 1995. Frågan är då: Varför återinföra en straffskatt på riskvilligt sparande i små och stora företag, som skall åstadkomma dessa investeringar? Är inte detta en kontraproduktiv politik? Sanningen är ju att er ideologiska kompass helt enkelt visar fel, när ni skall hantera företag och företagare och stimulera investeringar. Tänk om på den punkten, Göran Persson!
Herr talman! Allra först vill jag säga att det uppenbarligen är så att det är under de perioder då den ideologiska kompass som Mats Odell använder sig av har väglett regeringspolitiken som småföretagen har gått i konkurs. Så var det under den senaste perioden, och så var det 1976-1982. Det beror i stor utsträckning på den olyckliga fixering vid skattefrågan som Moderaternas ekonomisk-politiska strategi har fört med sig in i det borgerliga blocket. Det handlar om skatter - det är den enda fråga som diskuteras; att sänka skatter för de välståndsbildande krafterna, att sänka skatter oavsett hur statsfinanserna ser ut, att sänka skatter till priset av växande underskott. Jag kunde häromkvällen när jag hade en debatt med Moderaternas ekonomiske talesman Bo Lundgren ta upp den här diskussionen. När man för samtal med Moderaterna är det helt uppenbart att de har ett enda ekonomisk-politiskt instrument: Sänk skatten! Det är den enda vägen, den enda åtgärden. Det är enfalden. Nu frågar Tobisson hur jag kan tro att höjda skatter skall ge mer jobb. Ja, de sänkta skatter som Tobisson har varit med om att driva igenom i kammaren har resulterat i växande statliga underskott i budgeten. Samtidigt som Tobisson har drivit igenom skattesänkningarna har han drivit på en politik som har gjort att utgifterna har exploderat. Det har resulterat i ett totalt bristande förtroende för den svenska nationens förmåga att hantera sina statliga finanser. Därför betalar vi också en ohyggligt hög ränta. Om vi tittar på den skattekvot som man officiellt mäter, ser vi att den har fallit. Där har Tobisson rätt. Man har på så sätt sänkt skattetrycket. Men adderar man till detta de gigantiska underskotten har Tobisson under sin period varit med om att höja skattetrycket väsentligt. Det höjda skattetrycket har gått hand i hand med en explosion av arbetslösheten - i den meningen kan han ha rätt. Jag tror att Moderaterna resonerar helt fel. Vi måste börja i andra änden, annars kommer vi inte ur den statsfinansiella krisen.

Herr talman! I frånvaron av konkreta besked och propositioner från Göran Persson har dagens debatt kommit att handla mycket om öppna mandat. Före annat besked ges och med Perssons alla skarpa förslag, som det har kommit att heta, som en helt otillräcklig inramning får regeringens ekonomiska politik framför allt anses bestå av detta märkliga öppna mandat. I regeringsförklaringen har det framställts på följande sätt: "Svenska folket har därutöver gett regeringen mandat att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med landets ekonomiska problem." Den som skrev detta måste i valrörelsen ha tagit en ännu längre semester än vad t.o.m. Ingvar Carlsson gjorde. Med några väljare kan personen i alla fall inte ha talat. Mycket kan sägas om Socialdemokraternas agerande i oppositionsställning och om deras agerande under valrörelsen, men något öppet mandat i syfte att spara omfattande belopp i statens utgifter har nog få förknippat med just Socialdemokraterna. Jag vet inte hur många av svenskarna som finansminister Persson tror har läst de svävande formuleringarna i budgetbilagan till Socialdemokraternas valmanifest. De är nog mycket få. Låt mig i stället ge ett personligt vittnesbörd om tre intressanta fenomen när det gäller beskrivningen av den socialdemokratiska ekonomiska politiken som jag inte vet om finansministern har klart för sig. För det första har finansminister Persson aldrig - och det är ju ganska naturligt - mött sina egna partikamrater i ekonomiska debatter som moderat. Han har aldrig anklagats för att spara för mycket och sedan fått höra - och nu spelar det ingen roll vilket område vi talar om - att med socialdemokraterna skall det minsann bli annorlunda. Häromdagen i Örebro mötte jag detta igen. En ung socialdemokrat lät meddela att ni ville höja bidragsandelen i studiemedlen till landets högskolestudenter och dessutom utöka antalet studieplatser och anslå mer pengar till grundforskningen - om detta sista hade han uppenbarligen inte talat med Carl Tham. Debatten kunde i stället för utbildning ha handlat om barn, sjukvård, offentliganställda, äldre, byggande eller kultur. Resultatet blir alltid detsamma: Socialdemokrater har pengar som vi andra inte har. Aldrig - jag betonar aldrig - pratas det om några öppna mandat som innebär besparingar. För det andra har jag lyssnat till era beskrivningar av borgerliga besparingar. Det gäller framför allt Mona Sahlin - men inte bara henne, så hon behöver inte känna sig som ensamt angripen. Först beklagas gjorda besparingar, oftast i mycket målande beskrivningar, där slutsatsen är att detta inte är vad socialdemokraterna vill. Därefter - och här kommer tricket - säger socialdemokraterna att det därför inte kan bli tal om några ytterligare besparingar på detta område. Det sägs alltså ingenting om att återföra alla de pengar i form av besparingar som man just har kritiserat. Man får samma nettosaldo som den genom den borgerliga politiken men med syftningar som för mycket längre. Här kanske någon vill flika in att vi fick en diskussionen om den beryktade karensdagen vid vård av sjukt barn. Det har t.o.m. hävdats av en del socialdemokrater att därmed hade rörelsen gjort rent hus med alla förväntningar som man påstod skulle finnas. Den här karensdagen ingick i de första s.k. skarpa 61 miljarderna. Dessa 61 miljarder är förmodligen inte 61 miljarder, men inte ens om de vore det skulle det vara tillräckligt för de besparingar som måste sättas in. Dessutom var Socialdemokraterna på full reträtt även från denna besparing, som ju bara gav drygt en miljard, redan innan valrörelsen var över. Därtill har jag nu i tidningarna läst att det över huvud taget inte kommer att bli någon karensdag. Här gapar alltså redan nu ett hål i Perssonplanen. Karensdagen skvallrade möjligtvis om sjukdomsläget, men den storm som följde av den förväntasbild ni byggde upp är fortfarande kvar. För det tredje och som summering av de två tidigare punkterna: De socialdemokratiska ledamöterna i den här kammaren har ju skaffat sig lika många öppna mandat som ni har platser i riksdagen, och det är bara Göran Persson som har talat om besparingar. Att då hävda att ni av svenska folket har fått ett öppet mandat att göra vad ni vill tycker jag är en fräckhet som rimmar illa med åtminstone min och många yngre väljares syn på hur politiker faktiskt skall uppträda. Moderaterna som parti välkomnar naturligtvis en fortsatt diskussion om en sanering av statsfinanserna. Vi får ju tillfälle att återkomma och bedöma vad Göran Persson skall göra av sitt skapade öppna mandat. Låt oss i dag bara slå fast att det är här i denna kammare som arbetet skall påbörjas. Bördan kan inte skjutas över vare sig på någon annan i dag eller på framtida generationer. Förhoppningsvis blir det en ansvarsfull ekonomisk politik, men den innebär förmodligen samtidigt återkomsten av de stora suckarnas politik, där ledande socialdemokrater med stora suckar förklarar att alla deras utgiftsdrömmar har fått ge vika för den ekonomiska verklighet, som borgerligheten i tre år slet med för att försöka rätta till. Nu får vi se, och resten får - som man brukar säga - historien utvisa.

Herr talman! Jag kommer nu att ägna några minuter åt en ekonomiskt tung och för vår välfärd viktig sektor, nämligen den kommunala sektorn. Det är en sektor som årligen omsätter närmare 400 miljarder kronor. Den producerar vård och omsorg, utbildning, teknisk försörjning och andra nyttigheter under medverkan av drygt en miljon anställda. Det är en sektor som har expanderat mycket kraftigt under framför allt 70 och 80 talen. Det är en sektor som under samma tidsperiod har haft en mycket svag produktivitetsutveckling. Det är en verksamhet som har varit starkt centralstyrd från statsmakternas sida, främst via ett starkt detaljreglerande statsbidragssystem. Det ledde i slutet av 80-talet till att denna sektor och dess anställda fick ett successivt urholkat anseende. Det berodde dels på krafter som av rent politiska skäl misstänkliggjorde kommunalt producerade nyttigheter, dels på faktiskt betingade brister i den kommunala verksamheten. Detta är i starkt koncentrat situationen för tre år sedan när fyrpartiregeringen tillträdde. Detta är också bakgrunden till att det under denna period har bedrivits ett målmedvetet förändringsarbete, allt i syfte att åstadkomma fler och bättre nyttigheter ur varje insatt krona.

Detta statsbidrag skulle användas på det sätt som varje kommun önskar och har förutsättningar för. Den här förändringen gav plötsligt möjligheter att över de kommunala sektorsgränserna, t.ex. mellan å ena sidan barnomsorg och å andra sidan skolan, samordna verksamheterna med avseende framför allt på personal och lokaler. Jag är övertygad om att just denna förändring av statsbidragssystemet har varit den främsta anledningen till den mycket betydande förbättring av såväl effektivitet som produktivitet som skett i den kommunala sektorn under senare år. Facit är att genom ett omfattande och engagerat förändringsarbete har syftet - dvs. fler och bättre nyttigheter för varje krona - i stort sett uppnåtts. Självfallet har det här liksom i allt förändringsarbete, särskilt det som bedrivs i högt tempo, begåtts en del felsteg och förekommit en del överdrifter. Men i allt väsentligt har alltså syftet uppnåtts. Under den gångna mandatperioden har det alltså ägnats ett stort intresse åt förändringsarbete inom den kommunala sektorn. Det har skett under en påfallande passivitet från socialdemokraterna i denna kammare och ofta under stort motstånd från socialdemokrater i de kommunala beslutsförsamlingarna. Vi har kunnat bevittna ett socialdemokratiskt dubbelspel i dessa frågor. Den tilltänkte och numera tillsatte finansministern har lågmält bejakat den förda politiken, medan andra socialdemokrater starkt har fördömt den. Det var därför som vi med stor spänning som vi såg fram mot regeringens bedömningar av och ambitioner för den kommunala sektorn. Därav blev dock intet - det har inte varit ens en antydan till sådana bedömningar eller ambitioner. Beror det på att det alltjämt pågår ett rosornas krig i dessa frågor eller beror på att den tidigare intagna passiviteten under den förra mandatperioden alltjämt består? Vad det än beror på inger uteblivna besked på detta viktiga avsnitt farhågor. Kommer den nya regeringen att fullfölja strävandena att effektivisera den kommunala verksamheten eller kommer man att på nytt expandera den kommunala sektorn? Varken regeringsförklaringen eller dagens debatt har hitintills gett besked på denna punkt. Göran Persson ha sagt att det beträffande statsbidragssystemet inte blir en återgång vare sig till detaljreglering eller skilda bidrag till olika kommunala sektorer. Det är ett bra besked. Förhoppningsvis kommer detta besked att bli bestående och betyda att den interna kampen inom Socialdemokraterna när det gäller denna fråga nu är avslutad. Det krävs ytterligare skarpa besked. Finns det i denna kammare, i finansministerns frånvaro, någon representant för regeringspartiet som har mandat att ge sådana besked?

Herr talman! Som nationalekonom är det särskilt roligt att jag får göra min talardebut i den ekonomiskpolitiska debatten. Synen på den ekonomiska politiken har skiftat mycket över tiden. Vi har gått från en extrem tilltro till stabiliseringspolitiken till en extrem tro på att marknaden stabiliserar konjunkturen bäst om den lämnas till sig själv. Inte minst många ekonomer har engagerat drivit uppfattningen att regeringen och Riksbanken inte aktivt skall motverka konjunktursvängningarna. Man skall endast bedriva en normpolitik, dvs. inte göra någonting alls. Jag tror att den borgerliga regering som tillträdde 1991 var fast övertygad om att det nu skulle vara slut på de fåfänga keynesianska försöken att bekämpa arbetslöshet med stimulanser. Det skulle bedrivas en s.k. strukturpolitik. Man menar att det enda som betyder något på lång sikt är incitamenten att driva företag och incitamenten att investera. Stabiliseringspolitiken skyler bara över de verkliga problemen. När ekonomin hamnade i fritt fall höll man fast vid sin strukturpolitik och insåg inte att det behövdes stimulanser. För många politiker på högerkanten handlar den ekonomiska politiken framför allt om två centrala delar: skattetrycket, som är för högt, och inkomstfördelningen, som är alldeles för sammanpressad. Framför allt många moderater ser det som att krisen är orsakad av för stor välfärd, för höga skatter och en för långt driven jämlikhet. Krisen blir för dem ett bevis på att tanken bakom välfärdsstaten var fel. Det enda sättet att bekämpa krisen blir då att man sänker skattetrycket och ökar inkomstskillnaderna. Inte minst bland unga moderater, som är klart nyliberalt färgade, är det vanligt att man ser krisen som ett bevis på välfärdsstatens omöjlighet. Det är viktigt att inse att moderaterna har förändrats. Jag tror att den gamla tidens moderater, trots allt, hade en något större förståelse för den offentliga verksamheten, för äldreomsorgen och för uppgifter som att sköta gator. Den gamla tidens moderater som finns hemma i Uppsala brukar jag kalla för vatten och avloppsmoderater. Men den nya tidens nyliberala moderater är någonting helt annat. Under den här mandatperioden skall det bli mycket intressant att se vilken sorts moderater som dominerar i denna kammare. Om man ser sig omkring är det omöjligt att hitta någonting som tyder på att det är välfärdsstaten och skattetrycket som är orsaken till krisen. Det är faktiskt mycket svårt att hitta något samband över huvud taget mellan skattetrycket och tillväxten. Till de av kammarens ledamöter som är övertygade om att sänkta skatter ger en ökad tillväxt rekommenderar jag läsning av den utmärkta tidskriften Ekonomisk debatt. I sommarens nummer fanns en artikel av några forskare i Uppsala som på ett mycket roande sätt krossade tron på att sänkta skatter ger en ökad tillväxt eller att länder med höga skatter har sämre ekonomi än andra. Borgerliga debattörer tittar gärna på inkomstfördelningen, som jag sade, och säger att det enda sättet att lösa problemet med arbetslöshet när det gäller s.k. lågproduktiv arbetskraft är att sänka lönerna. Ett exempel är de olika typerna av pigsubventioner som har diskuterats. Ofta förs USA fram som ett exempel. Då är det viktigt att man också lyssnar på de amerikaner som varnar Europa för att följa låglönevägen. Professor Freeman, en mycket duktig amerikansk ekonom, utfärdar en varning i tidskriften New Economy. Han säger att låglöneyrkena i USA visserligen har fött fram en stor servicesektor, men det finns också en underklass som finner det mer lönsamt med brottslighet än med arbete. Den ungdomsgeneration som nu kommer in på arbetsmarknaden är den mest välutbildade ungdomsgenerationen i Sveriges historia. Därför är det en märklig slutsats att dessa ungdomar i framtiden skall tillhöra ett låglöneproletariat som innebär att de servar medelklassens människor i deras hem. Den borgerliga regeringen svalde normpolitiken med hull och hår. Varningssignalerna om att samhället drev mot depressionens brant hörsammades inte. Enligt normpolitiken skall man ju inte agera. Endast så för man en trovärdig politik, menar man. Inga verkningsfulla stimulanser kom till stånd förrän den fasta växelkursen övergavs; i dag är den inte saknad av någon. Det är viktigt att veta att det är så här. Vi övergav den fasta växelkursen. Det, och inte någon borgerlig strukturpolitik, har gjort att vi ser hoppfulla tecken i dag. Nu ser vi allt fler indikatorer på att konjunkturuppgången är här. Samtidigt antyder t.ex. Konjunkturinstitutets prognoser att Sverige faktiskt är på väg att hamna i den permanenta arbetslöshetsfällan. Budgetunderskottet ser inte heller ut att minska i den takt som man kunde hoppas på. Det krävs nu en annan ekonomisk politik än vad som hade behövts för ett par år sedan. Det kommer att behövas både sparande och skattehöjningar, både stimulanser och strukturförändringar, för att klara svensk ekonomi. Men stabiliseringspolitik och strukturförändringar måste hänga ihop. Det duger inte att koncenterera kampen mot arbetslösheten på att försämra villkoren för de arbetslösa utan att makropolitiken stimulerar nya arbeten. Det duger inte att smörja företagen med skattesänkningar om inte hushållen får villkor som uppmuntrar dem till att efterfråga varor och tjänster. Det är i detta avseende som ökade investeringar och budgetförstärkningar fyller sin funktion. Genom att pressa ned budgetunderskottet får vi en stimulans via sänkta räntor. Även arbetsmarknadspolitiken måste läggas om. Vi behöver mer utbildning, flexibilitet och individuellt stöd till de arbetslösa. Flexibilitet får vi inte genom att skrämma människor till att byta yrke eller bostadsort. Det är om vi kan erbjuda en trygghet i förändringen som vi får ett flexibelt samhället. Det krävs trygghet för att förändras. För att man skall orka ta sig ur en kris krävs gemensamma insatser.
Herr talman! Thomas Östros tillhör de yngre socialdemokraterna här i kammaren. Därför var det ganska väntat att slängen riktade sig mot de yngre moderaterna. Göran Persson har suttit här och gnällt i tre år över att borgerliga statsråd försvinner under debatterna. Göran Persson orkade knappt vänta två minuter efter det att han hade avslutat sitt anförande innan han sprang i väg. Därför får jag vända mig till Thomas Thomas Östros gjorde en poäng av att unga moderater skulle se välfärdsstatens kris som det allena saliggörande för att få ordning på ekonomin. Jag tycker att det är en mycket förenklad beskrivning. Thomas Östros sade att moderaterna har förändrats. Det som har förändrats är omfånget av de välfärdsåtaganden som staten, landstingen och kommunerna har. Skattetrycket höjdes under 70-talet och 80-talet. Detta har gjort att vi nu har en annan ekonomisk verklighet än vad de moderater som Thomas Östros refererade till hade förr i tiden. Jag vet inte om Thomas Östros lyssnade till Göran Persson. I sitt anförande sade han att bidragsberoendet har passerat alla rimliga gränser. Hur ser Thomas Östros på det uttalandet? Var Göran Persson litet för nyliberal, som en ung moderat, när han betonade att bidragsberoendet har gått för långt? Eller får man inte föra den typen av resonemang? Thomas Östros är en ung socialdemokrat. Även socialdemokraterna är indelade i mycket intressanta grupperingar. Det finns de som talar om egenmakt och större inflytande i välfärdsstaten. Det finns de som säger att man inte skall diskutera det för mycket utan att det skall vara mer statssocialism och gammalt tänkande. Till vilken domän vill Thomas Östros räkna sig? Det var kul för honom att försöka sätta rubriker på oss yngre moderater. Därför kan vi även få höra var han hör hemma någonstans.
Herr talman! Fredrik Reinfeldt vet själv att det finns en mycket stark nyliberal strömning inom Moderaterna. Den fanns inte minst bland de unga universitetsstuderande som efter regeringsskiftet 1991 hamnade i regeringskansliet. De ser på politiken på ett helt annat sätt än vad tidigare moderater har gjort. För dessa moderater är målet att det skall bli en nattväktarstat, en stat som bara tar hand om de mest grundläggande principerna. För dem var det naturligtvis helt riktigt att tiotusentals offentliganställda under en kris fick gå rakt ut i arbetslösheten. Det är alldeles självklart att vi vill bekämpa bidragsberoendet. Det handlar inte minst om arbetslösheten. Det handlar om att människor skall få riktiga arbeten och inte behöva få a-kassa och KAS. Inte minst ungdomar har ju en mycket knaper ekonomisk situation. När det gäller min egen ideologiska ställning inom Socialdemokraterna skulle jag vilja säga att jag tycker att det är mycket viktigt med egenmakt. Det krävs mer individualism även inom välfärdsstaten, men det viktiga är att man inte får en sann individualism om man inte har en stark välfärdsstat och därmed ett högt skattetryck.
Herr talman! Den saken skall det bli intressant att återkomma till - vi har ju fyra år på oss. Det finns dock några grundläggande saker som vi direkt kan bli överens om. Det är angeläget att bidragsberoendet minskas. Thomas Östros anslöt sig där till Göran Persson. Thomas Östros sade också att vi måste ha mer av individuellt ansvarstagande när det gäller välfärden. Så långt är vi överens. Sedan kommer vi in på en diskussion om huruvida detta går att förena med ett högt skattetryck. Sverige är ju inte längre världsledande i det fallet, men vi har tyvärr en icke särskilt hedrande andraplats efter Danmark. Det vi framför allt velat peka ut är att det inte visat sig gå att förena ett mycket högt skattetryck med individuella lösningar. Socialdemokratin har i regeringsställning byggt upp offentliga lösningar som alltför mycket har grundats på likriktning. Ett medelvärde skall vara norm. Individuella lösningar tillåts inte. Det som har genomströmmat denna valrörelse i form av besked från olika socialdemokrater är snarare en återgång från den lilla försiktiga omprövning som skedde under 80-talet, då man faktiskt sade att man kunde diskutera vissa individuella lösningar, till ett hemfallande åt en mer statssocialistiskt orienterad välfärdspolitisk syn. Det bådar inte gott för vart socialdemokratin är på väg. Vi återkommer till att skattetrycket tydligen inte innebär individuellt ansvarstagande och individuella lösningar.
Herr talman! Det är tydligt att just skattetrycket är den centrala ekonomisk-politiska variabeln för en moderat. För moderater har skattetrycket alltid varit för högt. Det var så 1960, 1930 och vid seklets början. Låt mig ge ett konkret exempel på vad fixeringen vid skattetrycket ger för effekter. I min hemkommun Uppsala har moderaterna - trots att ekonomin fullständigt rasat samman - vägrat att gå med på någon som helst skattehöjning. I stället har man t.ex. halverat den kommunala vuxenutbildningen under en period där den hade behövts mer än någonsin. Kommunal vuxenutbildning är dessutom en unik sak för Sverige och för Norden. Den skulle kunna vara en fördel i arbetslöshetsbekämpningen. Här ser man exempel på hur fixeringen vid skattetrycket och tron på att detta ger tillväxt leder fullständigt fel.

Herr talman! Örebro län har under den senaste långkonjunkturen förlorat 10 000 arbetstillfällen, och man räknar med att högst var fjärde arbetslös återfår ett arbete inom Örebro län, om inte regeringen tar krafttag för att bryta den negativa sysselsättningsprognosen. En socialdemokratisk regering får inte acceptera ett tvåsiffrigt arbetslöshetstal. Ett program har arbetats fram inom Örebro län som skall utgöra avstampet för den regionala utvecklingen och leda till ökad tillväxt. Programmet, Nya möjligheter för Örebro län, syftar till att ta till vara regionens naturliga möjligheter. Man vill i samverkan med olika aktörer skapa nya ekonomiska utvecklingsprocesser. Här krävs en strukturpolitik, byggd på ett programtänkande enligt detta program, omfattande områden som kommunikationer, utbildning, näringslivsfrågor och regionalpolitik. Högskolan i Örebro är en av de största högskolorna i Sverige vid sidan av universiteten. Det mest angelägna är att den tekniska utbildningen förstärks så att den påbörjade civilingenjörsutbildningen, som genomförs tillsammans med högskolan i Linköping, kan permanentas, samt att högskolan får fasta forskningsresurser och kan ge forskarutbildning. För att man skall få en väl fungerande regionalpolitik måste en rad politiska områden samspela, som har betydelse för strukturpolitiken. Det gäller kommunikationer och utbildning i kommunerna - Guldsmedshyttan och Ramsbergs församlingar. Alla dessa ingår i länets s.k. halvmånebälte. Gemensamt för dem är branschensidighet. Deras näringsliv har sitt ursprung i bergshanteringen. Tillkomsten av nya företag har inte alls räckt till för att kompensera för de arbetstillfällen som gått förlorade. Den process jag talar om här förstärks naturligtvis under en lågkonjunktur, men i grunden är det fråga om en strukturell och långsiktig process. Om man analyserar traditonella variabler om befolkningsutveckling och arbetslöshet, som brukar ligga till grund för stödområdesindelning, visar detta att samtliga kommuner inom halvmånebältet bör ingå i stödområdet. Örebro län har ett utomordentligt läge för transporter. Det kan beskrivas på flera sätt. Ett är att Sveriges befolkningsmässiga tyngdpunkt ligger i länet. Vad som krävs framöver är att statsmakten framöver i sin sammantagna planering för de olika kommunikationsnäten genomför en utbyggnad så att vägar, järnvägar och flyg kan användas på ett optimalt sätt tillsammans. För detta behövs en planering utöver den ansvarsnivå som de skilda kommunikationsverken har. En sådan infrastrukturutbyggnad kommer att väsentligt bidra till regionens och länets framtida konkurrenskraft. Örebro flygplats är i stark utveckling. Dess läge med nära anslutning till såväl E20, E18 och Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden samt en kommande Nobelbana gör den lämplig att betjäna ett betydande omland på sikt. Under förutsättning att samtliga kommunikationsslag samordnar sina investeringar, bör flygplatsen ha underlag för en betydande utlandstrafik - inte bara persontrafik, utan även en stor frakttrafik. efter en omfattande utbyggnad. Investeringarna var ca 50 miljoner kronor. De innefattade längre start och landningsbana, ny hangar och en allmän modernisering. Under de senaste åren har flygplatsen noterat en volymökning av passagerare på de internationella direktförbindelserna med 60 %. Flygplatsen är viktig för länets näringsliv. Näringslivet i Örebro län har en starkt internationell handelsstruktur på såväl import som export. Vid ett eventuellt EU-medlemskap är det viktigt att Örebro flygplats får behålla sin tullklarering för den trafik som kommer från länder utanför EU. Om inte Örebro flygplats får behålla tullklareringen innebär det att man måste förtulla i Köpenhamn, på Arlanda eller i Oslo innan resan fortsätter till Örebro. Detta medför naturligtvis tidsförlust och en konflikt med den höga ambitionsnivå Örebro län har haft för länets flygplats och länets näringslivs handelsumgänge med platser utanför Norden och EU. Exporten av varor till länder utanför EU uppgår till 54 % av godset från Örebro län. Motsvarande siffror för importen är 61 % från länder utanför EU. Därför är det viktigt att Örebro-Bofors flygplats får behålla sin tullklarering och att det inte skapas något negativt för industrin.
Herr talman! Nils-Göran Holmqvist sade att det svåra läget i Örebro län inte kan brytas om inte regeringen tar krafttag. Det är säkerligen riktigt, men Nils-Göran Holmqvist sade inte hur dessa krafttag skulle se ut. Han nämnde utbildning och forskning - i och för sig viktiga områden - och han talade om näringspolitik och regionalpolitik, men inte hur. Han erinrade naturligtvis inte om att socialdemokraterna i denna kammare så sent som i våras gick emot stora regionalpolitiska satsningar som också var värdefulla för Örebro län. Nils-Göran Holmqvist gjorde det i och för sig riktiga konstaterandet att tillkomsten av nya företag inte har kunnat kompensera för bortfallet av gamla. Det är helt riktigt, men frågan är: Hur skall denna kompensation i form av nya företag växa i en takt som gör att vi får balans i näringsliv och arbetsmarknad? Jag tror för min del, herr talman, att det inte kan ske genom socialdemokratiska återställare. Det skulle vara intressant om Nils-Göran Holmqvist hade någon synpunkt på hur man skulle få de goda saker som han väntar sig från en ny regering.

Herr talman! Jag tänker tala litet grand om samhällsekonomi och kulturpolitik. Vi har tagit guld inom ett område som inte är så väl känt för alla. Sverige har mest vägar per capita i hela världen. Då har jag inte räknat in skogsvägarna. Ligan toppas alltså av Sverige. Vi har drygt 24 000 km väg per miljon invånare. Norge kommer på andra plats med 21 190 km väg per miljon invånare. Finland har 15 157 km väg per miljon invånare. Låter det inte litet grand som skid-EM? Sedan kommer USA, bilistens förlovade land, som inte har mer än 12 275 km väg per miljon invånare. Politiker i Sverige har styrt samhällsbyggandet med utgångspunkt i extremt väginriktade planlösningar. Låt oss se på statsbudgeten för budgetåren 1990 94. Denna politik innebär i kronor och ören att budgeten för vägtrafiken har ökat med 5 526 miljoner kronor - från 10 313 miljoner kronor till 15 839 miljoner kronor. Låt oss lyfta ned kostnaderna ett snäpp. En meter motorväg kostar ungefär 40 000 kr att bygga, och en vanlig landsväg, ungefär 13 meter bred, kostar 20 000 kr per meter. Dessa siffror gäller generellt. Det kostar naturligtvis mycket mer att bygga motorvägar i storstadsmiljö. Om vi ser på vad vi har, guldmedalj i antal vägar per capita i världen, är det inte ett oväsentligt kapital som ligger utspritt i Sveriges vackra kulturlandskap. Tyvärr är det alltför mycket på just de ställen i landet där vår bördigaste åkermark finns. Kapitalet måste naturligtvis förvaltas på något sätt. Det tänker jag återkomma till vid ett annat tillfälle. Som ny politiker i kulturutskottet har jag fått lära mig att den statliga kulturpolitiken bl.a. innebär att kulturpolitiken skall ses som en del av arbetet med att förbättra samhällsmiljön. Den knyter samman utbildning, arbete, boende, fritid, vård osv. Den berör också planeringen och utformningen av den yttre miljön, dvs. fysisk planering, serviceplanering, landskapsvård och annan miljövård. Detta är en del av 1974 års kulturpolitiska mål, som fortfarande gäller som vägvisare. Nu skall jag knyta ihop dessa två trådar. Ungefär 70 % av ytan i en storstad är asfalterad för just biltrafik. Det kan inte vara ett rimligt markutnyttjande. När det gäller Stockholms framtid har majoriteten av politikerna i staden, länet och riksdagen valt en trafiklösning som bl.a. innehåller en motorvägsring kring staden. Nu har över 30 000 människor skrivit på namnlistor och kräver en folkomröstning. Det handlar inte bara om en trafiklösning utan en framtida samhällsinriktning. Vägverket - heder åt dem - har vid en närmare granskning av ekonomin kring projektet funnit de ekonomiska kalkylerna alltför lättsinniga. Kostnaderna för öster och västerleden ackumulerar hela tiden. Besluten om statliga garantier kan blir väldigt dyra, och tron om att låna pengar till 4 % ränta låter numera som en saga. En samhällsplanering som tar hand om helheten borgar för en långsiktigt hållbar budget. Även om elbilar kommer att köra på storstadens gator i framtiden, upptar ändå vägarna alltför stor yta. Skanska bedriver lobbying för en motorvägsring runt Stockholm, och Volvo bedriver lobbying för bilburen trafik på stora bilbroar som t.ex. Öresundsbron. De företagen representerar makt. Men det ligger ingen självklarhet i utvecklingen. En framtida kulturmiljöpolitik kräver helt andra lösningar. Det är en utmanande framtid vi går till mötes. Stora investeringar i infrastruktur i enlighet med nuvarande planer medför att ett ekonomiskt tänkande cementeras fast, som i den här ekonomiska debatten inte visar på speciellt stora krafttag för förändringar. Det finns dock öppningar vad beträffar politiska styrmedel. Oavsett vem det var som var först med att föreslå skatteväxling som styrmedel, har vi ändå inte tillräckligt många med oss för att kunna genomföra en sådan just nu. Det är stort att få guld. Men det är ännu större att se till innehållet i guldmedaljen. Det kanske allra viktigaste i vägen till guldmedaljen, är att vägen kantas av ett gigantiskt budgetunderskott som liknar en sorgkant. Nu skall vi alla solidariskt vara med och betala för att hjälpa till att minska budgetunderskottet. Medge då att det kan verka litet stötande att politiker samtidigt vill satsa på denna typ av förändringar i infrastruktur, t.ex. en motorvägsring kring Stockholm.

Herr talman! Räkneverket står på 5:40 nu. Det kanske inte är så lyckat.
Får jag be talarna att hålla sig i närheten av talarstolen innan ni går upp så att vi kan hålla kammarens tidsschema. Varsågod.
Herr talman! "Det kommer en tid då varje nation stannar upp och reflekterar över sin framtid. Sådana ögonblick infaller oftast i perioder av nedgång och kris. Samhällets förmåga till omprövning och förnyelse sätts därmed på ett hårt prov." Så inleder Lindbeckkommissionen sin analys av den svenska krisen. Som framgått av den tidigare debatten har problemen vuxit i omfattning under ett par decennier. Den fyrfaldiga kris som inledde 1990-talet utgör snarast en bekräftelse på ett mer än två decennier långt misslyckande. Hög arbetslöshet är ett ekonomiskt och socialt gift i samhället. Arbetsmarknadspolitiken har alltid varit högt prioriterad i Sverige. Så har också varit fallet under de tre senaste åren. Aldrig tidigare har någon regering gjort så stora ansträngningar för att sysselsätta människor som hamnat utanför den reguljära arbetsmarknaden. Men arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder får aldrig ersätta riktigt arbete på sedvanliga, konkurrensmässiga villkor. Arbetsmarknadspolitiken behöver genomgå genomgripande förändringar. Sedan slutet av 1960 talet har arbetsmarknaden kännetecknats av praktiskt taget permanenta obalanser. Kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken har ökat trendmässigt. Men framför allt måste vi ha en politik som gynnar tillkomsten av riktiga arbeten i lönsamma företag och effektiva förvaltningar. Kunskapsnivån måste genomgående höjas. Sverige har under de senaste 20 åren förlorat den tätposition som vi tidigare hade. Som en följd av felaktiga prioriteringar har ett par generationer inte fått den utbildning som behövs för att de skall kunna hävda sig på arbetsmarknaden. Alltför många återfinns nu inom gruppen långtidsarbetslösa med en felaktig eller alltför låg utbildning. Fyrpartiregeringen har lagt grunden för den utbildnings och forskningspolitik som krävs för att få den nödvändiga strukturomvandlingen mot en kunskapsintensiv, högproduktiv produktion och en långsiktigt uthållig tillväxt och arbete. Men vi måste gå vidare för att höja kompetensen på både bredden och djupet. Men den nya utbildningsministern vill återta de medel ut löntagarfonderna som har ställts till den högre utbildningens och forskningens förfogande. Det vittnar inte om att regeringen är mogen det nytänkande som krävs. Vår industriella bas är alltför liten. Det har inte varit någon tillväxt av sysselsättningen i den privata sektorn de senaste 40 åren. Nyföretagandet måste öka. Då måste villkoren för och attityderna gentemot företagandet, och dess absoluta förutsättning, företagarna, ändras i grunden. Därför inriktades regeringen Bildts politik på att skapa ett gynnsamt klimat för företagande och arbete. Stela strukturer och regelsystem har börjat moderniseras. Skattepolitiken har inriktas på att stimulera arbete och sparande. Utbildningspolitiken har inriktats mot framtidens krav på kunskaper. De offentliga monopolen inom vård och omsorg har öppnats för konkurrens och nyföretagande. Listan kan göras lång. Vi har under det här året börjat se resultat. Optimismen i företagen har ökat markant. Arbetslösheten minskar. Antalet riktiga jobb ökar stadigt. T.o.m. byggbranschen visar ett glädjande trendbrott i orderingången och, som tidningen Byggarbetaren rapporterade några dagar före valet, en dramatisk nedgång av byggarbetslösheten. AMS har i dagarna presenterat en mer optimistisk prognos än tidigare; den förutsätter dock att räntan hålls i schack. Utan ett tydligt ja i folkomröstningen om medlemskap i EU lär det inte bli möjligt. Herr talman! Sverige har nu en, förmodligen unik, chans att utnyttja konjunkturuppgången till att arbeta vidare med den omläggning av politiken som krävs för att uppgången skall befästas och leda till ett bestående trendbrott, i riktning mot hög sysselsättning på en arbetsmarknad som kommer att ha mycket litet gemensamt med det industrisamhälle som tidigare utgjort normen för regelsystemen. Regeringsförklaringen ger inget hopp om att socialdemokratin är mäktig den omprövning och förnyelse som krävs. Det är återställare som gäller. De ungdomsfientliga turordningsreglerna skall återställas. Ungdomar, invandrare och andra som inte har så lätt att finna ett arbete skall förvägras rätt till provanställning under ett år. Det fackliga vetot skall återigen hindra småföretag att konkurrera om entreprenader. Skattehöjningar skall återigen försvåra företagande och göra det mer lönsamt att skatteplanera än att arbeta. Kan Anders Sundström tala om för oss hur en sådan politik skall skapa tillväxt och nya jobb? Den allmänna arbetsmarknadsförsäkringen som nu är en del av den generella välfärdspolitiken och som främjar arbetslinjen skall av ideologiska skäl privatiseras. Det fackliga monopolet skall återställas. Herr talman! I stället för att anpassa reglerna efter verkligheten, planeras statliga uthyrningsföretag för arbetslösa. Samtidigt vägrar man att öppna dörren för nya jobb i den privata tjänstesektorn. Dogmer är viktigare än förslag till lösningar på ett av vår tids största ekonomiska och sociala problem. Man tar sig för pannan! Regeringsförklaringen talar om samförstånd och samverkan. Men politiken visar att detta är nyspråk för en återgång till planhushållning och korporativism. Är detta den socialdemokratiska modellen för framtiden när det gäller Sveriges framtid?

Herr talman! Den svenska arbetsmarknaden befinner sig inte bara i kris, den befinner sig också i en brytningstid. Under hela 1900-talet har sysselsättningen varit koncentrerad till storföretagen. Produktionen har baserats på inhemska råvaror, och de internationella framgångarna har byggt på innovationer, i huvudsak med ursprung från 1800 Nu växer inga storföretag fram; de innovationer som görs genererar inte sysselsättningen i storindistrin. Inom vilka sektorer kommer då framtidens arbetstillfällen att skapas, och hur kan vi politiker skapa förutsättningar för att möta framtidens utmaningar? Centerpartiet verkar för ett samhälle i ekologisk balans och för att alla delar av Sverige skall leva. Vi ser optimistiskt på att framtidens jobb kan skapas om vi fortsätter in i det som vi kallar kretsloppssamhället. Det kräver politiska beslut inom en rad områden, som energi och skatter samt regional-, miljö och arbetsmarknadspolitik. Första steget i kretsloppssamhället är taget, tack vare Centerpartiets initiativ i den förra regeringen. Lagen om producentansvar på förpackningar har satt i gång produktion av vardagsvaror baserade på biologiska råvaror. Det kommer att ge jord och skogsbruket nya uppgifter som råvaruproducenter. Och eftersom dessa näringar är basen för landsbygden ger de också en möjlighet för landsbygden att utvecklas och att överleva. Men varuproduktion baserad på biologiska råvaror kräver också mer samverkan mellan forskning och utveckling inom biologi och teknik. Om energiproduktionen framöver baseras på förnyelsebara energikällor mer lokalt och småskaligt, kommer också nya jobb att skapas. Drivmedel från biologiska råvaror för bl.a. bilar och lastbilar skulle på samma sätt ge nya jobb. Förutom nya jobb skulle vi också få en bättre miljö och bättre bytesbalans. Råvarorna skulle inte heller sina om de används enligt ekologiska principer. Kretsloppsprinciperna innebär också att varor kan återanvändas eller återvinnas. Om man tar en bil eller en dator som exempel kan återvinningsprocessen ske genom att "rulla bandet baklänges". Det skulle ge nya jobb för många yrkeskunniga, som i dag är arbetslösa och som ställer frågan till oss politiker: Vem efterfrågar min kompetens? Detta förutsätter en politisk vilja och en ideologisk klarsyn om var framtidens arbeten skapas och om att förutsättningar ges genom politiska beslut. Vi i Centerpartiet har redovisat en sådan politik i årets valrörelse. Herr talman! När jag läser regeringsförklaringen blir jag besviken på Socialdemokraterna. I avsnittet om miljön berörs kretsloppet på ynka tre rader. Inte en ambition, inte en tanke på att nya gröna jobb kan skapas kan man skönja. Kretsloppet fick tre rader. Det finns inte en enda rad om förnyelsebara energikällor och nya alternativa drivmedel, som också ger nya jobb, och detta i en tid då alla ansträngningar behövs för att minska den höga arbetslösheten. Jag vill göra arbetsmarknadsministern uppmärksam på att sysselsättningsfrämjande åtgärder kan skapas på miljöområdet, så att det inte bara blir sedvanliga socialdemokratiska betongprojekt med bl.a. broar och motorvägar. De ger oftast kortsiktiga jobb. Den inom kort aviserade ekonomisk-politiska propositionen sägs innehålla radikala åtgärder. Radikalt vore om den innehåll sysselsättningsfrämjande åtgärder som skatteväxling, med sänkt skatt på arbete och höjd skatt på miljöfarlig verksamhet för att skapa fler långsiktiga jobb och för att föra Sverige in i ekologisk balans. Vi inom Centerpartiet vill driva en konstruktiv oppositionspolitik kring dessa frågor för att bland andra åtgärder minska arbetslösheten.

Herr talman! Först vill jag välkomna den nye arbetsmarknadsministern i ett viktigt men svårt ämbete. Herr talman! Arbetslösheten slår hårt mot alla i samhället, både för dem som drabbas och också för samhällsekonomin. Den kraftiga industrinedgången under 1980-talets senare del, där arbetslösheten från hösten 1990 sköt fart, har varit en utomordentlig påfrestning för hela det svenska samhället. De flesta av oss har eller har haft någon arbetslös som vi känner, i släktskapet eller i grannskapet. Därför är det hoppfullt att den öppna arbetslösheten sjunker, att varslen är rekordlåga och att antalet lediga platser ökar. Man kan konstatera att det är ett resultat av en begynnande konjunkturuppgång men också av en genomtänkt och positiv arbetsmarknadspolitik. Jag har ofta nämnt tre områden som behöver fungera för att få en bra arbetsmarknad: den aktiva arbetsmarknadspolitiken, företagspolitiken samt sunda statsfinanser. Arbetsmarknadspolitiken har varit aktiv, för att inte säga massiv, under de senaste åren. Aldrig någonsin under efterkrigstiden har så mycket satsats på åtgärder, för att människor skall få jobb, fortbildning eller utbildning, för att ha beredskap att kunna ta de jobb som kommer; det kan man utan överdrift säga. Tänk bort åtgärderna om ungdomspraktik, ALU och GAS, då hade vi haft en mycket svårare situation i dag. Den dåvarande socialdemokratiska oppositionen hade ofta invändningar mot fler av dessa insatser, men det måste konstateras att insatserna, sedda i sitt sammanhang, varit framgångsrika. Målet för arbetsmarknadspolitiken måste vara en situation där tillväxt ger arbete - en tillväxt som är ekologiskt balanserad. En varaktigt ökad sysselsättning bygger alltså på en sund ekonomi, en kraftfull miljöpolitik, en regional balans och goda förutsättningar för investeringar och nya arbetsplatser. Det senaste halvåret har visat på flera ljuspunkter. Botten i den svåraste recessionen på över ett halvsekel förefaller vara passerad. Exporten har vuxit kraftigt det senaste året, produktionen har stigit och investeringarna har ökat. Ändå kommer läget på arbetsmarknaden att vara ansträngt över en ansenlig tid. Högsta prioritet måste därför ges att bekämpa arbetslösheten och särskilt viktigt är det att få bukt med långtidsarbetslöshet och arbetslöshet bland ungdom. Också här kan man i sitt sammanhang påstå att kampen varit förhållandevis framgångsrik. Den allmänna konjunkturuppgången kommer naturligtvis att leda till att fler får jobb, kanske bortåt 200 000. Från Folkpartiets sida har vi sagt att förutsättningar måste skapas för minst dubbelt så många. Uppemot 500 000 nya jobb behövs. Fram till sekelskiftet behövs det en stor ökning inom främst det privata näringslivet om vi skall få en positiv arbetsmarknad som bär upp samhällsekonomi och hög sysselsättning. Därför är det viktigt att fullfölja vad den förra regeringen påbörjade då det gällde att skapa nya och bättre villkor för att både starta och långsiktigt driva företag. Det gäller inte minst de små företagen. En politik för tillväxt är alltså en politik för företagande och nyföretagande, där de små och mindre företagen spelar en mycket viktig roll för dynamiken i näringslivet och för den regionala balansen. De åtgärder som under den senaste regeringsperioden har genomförts är en rad åtgärder som syftar till att det skulle kunna anställas fler. Det har blivit ändrade skatteregler, bättre villkor för privat riskkapital, avregleringar, ökat stöd för innovatörer, förändringar i arbetsrätten, m.m. Herr talman! Den förda politiken har skapat en optimism inte minst bland småföretagarna i landet. Det är viktigt att denna optimism inte kommer av sig genom s.k. återställare. Därför har det skapat en icke obetydlig oro att den socialdemokratiska propagandan i valrörelsen föreslog en politik som skulle kunna bromsa eller rent av motverka en sådan god utveckling. Det är inte bra med snabba kast vare sig på arbetsrättens område eller när det gäller de ekonomiska villkoren för företagen. Man har inrättat sig efter den nya ordningen med bl.a. förlängd provanställning, och man kan känna det som ett hot att nu få mer snäva regler, vars effekt kommer att bli en mer restriktiv hållning till nyanställning. Den tidigare redovisningen från socialdemokratiskt håll om inställningen till privat riskkapital ger också bekymmer. Skall vi få fler och nya innovatörer måste det vara villkor som stimulerar. Summan av de reformer jag har pekat på var att det skulle bli möjligt och intressant att nyanställa människor. Herr talman! När man nu ser i backspegeln kan man möjligen säga att det inte tjänar så mycket till att uppehålla sig vid det som har varit, vad som har gjorts och vem som har gjort det. Som liberal vill jag gärna se framåt. Vårt mål är att det till sekelskiftet ges utrymme för en halv miljon nya jobb netto. Vi är dessutom övertygade om att dessa jobb kommer att behövas i den privata sektorn, där det under de senaste 40 åren egentligen inte har skett någon nettoökning. Ett ja till EU är för övrigt i detta sammanhang av stor och avgörande betydelse. Min vädjan till regeringen och statsrådet Sundström blir därför: Låt den inledda arbetsmarknadspolitiken med dess bredd få fullföljas! Det skulle inte bara ses som en generös och storsint hållning från en tillträdande ny regering, det skulle ge fler människor ett riktigt jobb. Det skulle vara den bästa enskilda och kollektiva presenten till dagens arbetslösa och morgondagens välfärdssamhälle.

Herr talman! Det har förts en passiv arbetsmarknadspolitik, sade Hans Andersson. Det har vi sannerligen inte gjort. Aktiv arbetsmarknadspolitik i klassisk svensk mening innebär AMS-jobb. Det har förvisso funnits AMS-jobb i mycket stora mängder, och de har varit till nytta och glädje för de människor som inte har lyckats att få en fast fot på arbetsmarknaden och som har förlorat sina jobb, vilket är ett resultat av 1980-talets misslyckade politik. Men fyrpartiregeringen har gjort så oändligt mycket mer som kan införas under rubriken Aktiv arbetsmarknadspolitik: sänkta skatter för företagandet, avreglering av sådana regelsystem som leder till stelhet, inflexibilitet, satsningar på nya och djupare kunskaper inom såväl skolan som den högre utbildningen. Detta är en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik, en aktiv politik för arbete i företag och i effektiva förvaltningar inom den offentliga sektorn. Hans Andersson föreslog att AMS skulle få mer personal och att övertiden skulle regleras. Vi har länge förordat ett modernt alternativ när det gäller arbetstiden. Vi vill ha mer flexibilitet, mindre detaljstyrning och mindre lagstiftning. Men det är inte detta som Hans Anderssons parti förordar. Ni förordar en generell sänkning av arbetstiden till sex timmar per dag. Det skulle allvarligt försvåra problemen.

Herr talman! Jag håller med Hans Andersson om att den klassiska socialdemokratiska politiken har många usla inslag. Det finns fortfarande kvar alltför mycket av den i åtgärdsarsenalen och i vårt sätt att hantera arbetsmarknadspolitiken. Det håller jag med om. Det krävs en grundläggande omläggning. Den åtgärdsvolym som AMS ansåg vara maximal, dvs. 3 % av arbetskraften i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, har under den här tiden fördubblats. Arbetsförmedlarna har gjort ett fantastiskt arbete för att hjälpa de människor som har blivit arbetslösa. Att kalla detta för passiv politik är gravt missvisande. Hans Andersson talade om att man har lånat till kontantersättningarna. Så är det ju med hela arbetsmarknadspolitiken. Den har i mycket hög utsträckning bidragit till budgetunderskottet. Det är ostridigt. När det gäller utbildning glömmer Hans Andersson de mycket stora satsningarna på utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. Det har inrättats 90 000 fler platser, och det skall man också räkna in när man talar om regeringens politik för aktivt arbete.

Herr talman! Första gången jag står i denna talarstol vill jag vara något av en visionär. Visioner är någonting som jag har saknat i debatten. Tiden är för länge sedan mogen för oss politiker av alla kulörer att se den skapande människans kraft, vårt kreativa kapital och att fatta beslut därefter. Få länder kan visa upp maken till så duktiga innovatörer och uppfinnare som vi kan göra i Sverige. Vi har en lång tradition att falla tillbaka på inom denna bransch. Denna kunskap måste aktivt tas till vara. Vi måste skapa förutsättningar för dessa idémänniskor, eftersom de är en viktig del av framtidens industri. Miljövård är en stor industribransch. Den är dessutom en av världens snabbast växande. Detta innebär ju en enorm arbetsmarknad och en nödvändig utveckling. Mycket alarmerande är att Sverige håller på att slå av på takten inom detta område. Vi håller på att halka efter helt enkelt, och det är ju alarmerande. Detta visar en OECD-rapport som borde leda till stor eftertanke och stor handlingskraft i Sverige. Herr talman! Hur kan detta komma sig? Som jag inledningsvis sade är det knappast kreativitet och kunskap som vi lider brist på här i Sverige. Egentligen är det inte särskilt förvånande att det är på det här sättet. Det lönar sig ju inte satsa på ny miljövänlig och energisnål teknik i dag. Vad gör vi då för fel? Jo, vi konserverar ju vår industri i och med låga energipriser och minst sagt försiktiga styrmedel på miljöområdet. Vi måste göra det kortsiktigt lönsamt att göra långsiktiga satsningar. Detta gör man med en skatteväxling - vilket tidigare har nämnts här i dag - som enligt miljöpartistisk modell innebär sänkt skatt på arbete och höjd skatt på ändliga råvaror och energi. Som många tror eller befarar menar vi inte att en skatteväxling skall ske på 24 timmar. Men vi måste äntligen börja någon gång. Vi ger industrin chans att ställa om, och vi växlar in på rätt spår mot framtiden. Vi måste lösa problemet med arbetslösheten och miljöproblemen på samma gång. När vi pratar om hur vi skall skapa förutsättningar för fler jobb, skall vi också ha i åtanke att den industriella revolutionen har haft sin storhetstid. En realistisk framtidsbild är att rationaliseringarna inom industrin fortsätter, allt färre kommer att arbeta inom den sektorn, inte minst beroende på att skatten på arbete är så hög. Herr talman! För att komma till rätta med arbetslösheten måste vi ta till snabba åtgärder som ger effekt på kort tid. Vårt recept är arbetstidsförkortning. En minskning av arbetstiden är både nödvändig och önskvärd för att vi i framtiden skall kunna erbjuda alla ett arbete. Vi delar solidariskt på jobben. Samhället som helhet tjänar också på en arbetstidsförkortning i stället för generella löneökningar. Arbetslösheten gräver, som vi alla vet, väldigt djupa hål i statskassan. Minskad arbetstid ger större möjlighet till jämställdhet, mänskligt skapande och kreativitet. Det är de tre faktorer som är avgörande för hur vi kommer att kunna handskas med den framtid som pockar på vår uppmärksamhet. Minskad arbetstid är ett utmärkt sätt att ta ut ökad välfärd utan att belasta framtiden med ökade miljöproblem. Vi måste få en ny anda i Sverige - en anda som ger oss ungdomar tillförsikt inför framtiden. Dessutom vill vi kunna påverka vilken väg Sverige tar i dessa frågor och försäkra oss om att vi även fortsättningsvis kan ta plats i Sveriges riksdag - några ungdomar har redan kommit in i riksdagen - och föra en miljöprogressiv politik, utan att vi tvingas till bakåtsträvande EU-harmoniseringar. Jag vill se ett Sverige där vi använder oss av de många miljögeniala uppfinningar som idéfolket presenterar, där vårt mål är en långsiktigt hållbar utveckling, och agerar efter det målet. Naturen har spelregler som inte industrin kan bortse ifrån. Det kan verkligen inte heller vi politiker göra, även om skygglapparna verkar ha vuxit fast på många håll. Först när vi tillåter oss att ställa tuffa krav på t.ex. produkter, när vi sätter ett slutdatum för kärnkraften och först när vi tar den stora opinion på allvar som vill se oss här i Sveriges riksdag hitta nya vägar skapar vi förutsättningarna för en god miljö och nya arbetstillfällen, inte minst inom den framtida exportmarknaden, som har alla möjligheter att bli betydande. Den moroten bör - det får vi verkligen hoppas - väl verka lockande även på den mest inbitna skeptiker mot det som Miljöpartiet brukar presentera. Vi har pratat om detta under många år och hoppas att vi äntligen kan nå något slags samling i dessa frågor. Vi ledamöter behöver påminnas om att vi har, herr talman, ett oerhört ansvar både för den globala solidariteten, solidariteten med människor i vårt eget land, inte minst de arbetslösa, och för solidariteten med den natur som ger oss livsförutsättningarna. Vi måste ge framtiden tillbaka till dem som vi lånar den av. Vilka lånar vi den av? Jo, det är givetvis våra kommande generationer.

Herr talman! För drygt tre år sedan talade den dåvarande socialdemokratiske finansministern om den berömda vändpunkten. Mitt i ett av historiens brantaste fall i den svenska ekonomin såg Allan Larsson vändpunkten framför sig. Han missade vändpunkten med ungefär tre år! Den kom för cirka ett halvår sedan. Sedan dess har sysselsättningen stadigt ökat och arbetslösheten sjunkit. Vi får hoppas att socialdemokraternas precision i den ekonomiska politiken är något mer exakt nu än den var under deras förra regeringsinnehav. Visst kan man som kristdemokrat känna det otacksamt att först vara med och ta regeringsansvar under den svåraste ekonomiska krisen i landet sedan 30-talet och sedan inte få vara med och inkassera "förtjänsterna" nu när utvecklingen går åt rätt håll, inte minst på arbetsmarknaden. Men självfallet är det positivt att nu kunna notera att den förda politiken ger resultat och att tusentals människor nu åter får fotfäste på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutets senaste rapport, som visar att sysselsättningen kan väntas fortsätta att öka i såväl industri som tjänstesektorn, är självklart mycket glädjande. Herr talman! Även om det finns många tecken som tyder på en fortsatt minskad arbetslöshet, är läget fortfarande mycket bekymmersamt. Antalet arbetslösa uppgår ändå till 576 000, varav 361 000 är öppet arbetslösa. Det motsvarar hela 13,2 %. Av ungdomar upp till 24 år står drygt 100 000 utan arbete. Det är glädjande nog en betydande nedgång sedan förra året vid samma tid. Antalet långtidsarbetslösa är ca 95 000. Bakom dessa siffror döljer sig lika många människoöden. Som kristdemokrat oroas jag naturligtvis av att den positiva utvecklingen skall brytas av den socialdemokratiska politik som man gick till val på. Socialdemokraternas bristande insikt om behovet av besparingar, som inte minst manifesterats under den gångna mandatperioden, ökar självfallet risken för ett varaktigt högt ränteläge, vilket kommer att försämra investeringsklimatet och framväxten av nya jobb. "återställare" som utlovats i arbetsrätten, riskerar självfallet att försämra företagsklimatet påtagligt och därmed också försämra tillkomsten av nya arbetstillfällen. Kosmetiska förändringar i arbetsmarknadspolitiken kan aldrig kompensera för det försämrade klimatet för framför allt de små och medelstora företagen som ju blir följden av den socialdemokratiska politiken. Herr talman! Arbetslösheten måste angripas med en samlad strategi bestående av flera olika delar. Vi har inte råd att välja bort någon åtgärd som kan bidra till att skapa förutsättningar för nya riktiga jobb. Vi måste också fullt ut acceptera att alla jobb är värdefulla. Målsättningen är självklart att få bort arbetslösheten, men vi måste erkänna att det är ett oerhört tufft arbete som ligger framför oss. Vi kristdemokrater presenterade i valrörelsen ett tiopunktsprogram för nya jobb. Jag vill ta upp några av de viktigaste punkterna i det programmet. Saneringen av statsfinanserna måste fortsätta för att vi skall kunna skapa förutsättningar för lägre räntor. Ett gynnsamt klimat för små och nyföretagande är en absolut nödvändighet. Riskkapitalavdrag för den som satsar kapital i småföretag bör införas. Men det handlar inte bara om pengar, utan i minst lika hög grad om människan bakom företagandet. Det är viktigt att tidigt tillvarata och fånga upp företagsämnen. Kds vill stimulera företagarprogram på gymnasier och dessutom särskilda företagargymnasier. De stora skattekilarna på arbete måste minskas, gärna i samband med en skatteväxling med höjda skatter på miljöbelastande utsläpp. Det är nödvändigt för att gynna utvecklingen av jobb inom framför allt tjänstesektorn. En sänkt tjänstemoms kan vara ett verksamt medel för att stimulera arbete i tjänstesektorn. Ett första steg skulle kunna vara ett införande av en s.k. U-skattsedel som ger ungdomar rätt att starta eget och utföra tjänster riktade mot hushållen med kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter och utan moms. Förläng ROT-avdraget och låt det omfatta även arbetskostnader för miljöförbättrande åtgärder, exempelvis byte till nya miljövänliga oljepannor. Förbättra förutsättningarna för en utökad kompetensutveckling. Undersök möjligheterna att införa ett utbildningskonto, exempelvis med en utformning där individerna får avsätta 1 % av lönen på ett skattefritt konto avsett för utbildning. Fortsätt sedan satsningarna på infrastrukturen. Det ger fler jobb och medför att Sverige blir "rundare" och får lättare att hävda sig i den internationella konkurrensen. Åtgärder och utbildning för att förhindra framför allt ungdoms och långtidsarbetslöshet, inriktade på kompetenshöjning som kan undrerlätta anställning i de branscher som kan antas ha de bästa framtidsutsikterna, är nödvändiga. Ett system med praktik och lärlingsplatser i samarbete med gymnasieskolan som underlättar övergången mellan studier och arbetsliv kan vara ett viktigt inslag i en sådan arbetsmarknadspolitik. Herr talman! För att skapa regional balans är det nödvändigt att arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken harmoniseras med regionalpolitiken. De viktiga och vackra orden "Hela Sverige skall leva" måste också förverkligas i praktisk handling. Det är dags att inse att landsbygden är närande, inte tärande!

Herr talman! I valet gav över 2,5 miljoner människor socialdemokratin sin röst. Det var en stor framgång för oss socialdemokrater. Men det fanns också en annan glädjande siffra. Valdeltagandet ökade nämligen. Fler människor satte sin tilltro till att man med politiken som medel kan åstadkomma samhällsförändringar. I det stora förtroende som väljarna har gett oss socialdemokrater ligger också ett uppdrag. Väljarna vet att några nya individuella förmåner inte väntar. I stället finns det krav på gemensamma uppoffringar. Väljarna vet att det blir en neddragning av utgifter och att statens inkomster måste förstärkas. Men framför allt vet väljarna att vi skall göra vårt yttersta för att ersätta bidragsberoendet med produktiva arbeten. Uppdraget är inte enkelt. Det handlar i korthet om att få den svenska ekonomin i balans, om att återskapa framtidstro och om att åstadkomma en social och ekonomisk modernisering av Sverige. I det arbetet finns det ingen uppgift som är viktigare än uppgiften att bekämpa arbetslösheten. Arbetslösheten är en cancersvulst som gröper ur samhällsekonomin, samtidigt som den knäcker människors självkänsla och förhoppningar. Sambanden är klara. Lösningen på de stora problem som vi har i Sverige - såväl ur samhällets som ur den enskildes perspektiv - ligger i att vi lyckas pressa ned arbetslösheten. För varje procentenhet minskad arbetslöshet förbättras statens finanser med i storleksordningen 10 miljarder kronor. För den som får ett jobb går det inte att i siffror nog värdesätta att man slipper gå arbetslös. Det kommer nu uppgifter om ljuspunkter i ekonomin. Efter flera mörka år är det lätt att ta till sig sådana siffror. Men vi måste komma ihåg vad utgångspunkten är. I dag saknar mer än 0,5 miljoner människor ett reguljärt jobb. Prognosmakarna talar om drag i exportindustrin men ser ingen avgörande förbättring när det gäller sysselsättningen. Tudelningen i ekonomin är alltmer markerad. De regionala skillnaderna riskerar att öka. Sverige befinner sig i en vägvalssituation. Vi kan se länder i vår omvärld som dragits med stor arbetslöshet under årtionden. Och visst kan även Sverige hamna i den fällan, med en permanent hög arbetslöshet där inflation uppstår vid allt högre arbetslöshetstal. Tar vi oss inte ur den situationen, blir påfrestningarna allt större och ambitionerna i fråga om välfärdsstaten omöjliga att klara. Herr talman! Det här är ett scenario som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Det är i förvissningen om och i tilltron till politikens möjligheter som vi säger att vi skall klara den tuffa uppgift som vi nu har framför oss. För vår del handlar det inte - som någon har sagt - om att försöka förutspå framtiden. I stället handlar det om att göra den möjlig för alla de människor som har upplevt arbetslöshet under en lång tid. För att vi skall lyckas med det uppdrag som väljarna har gett oss måste arbetsmarknadspolitiken läggas om. Vi måste agera på två nivåer. Arbetsmarknadspolitiken måste ha både en kortsiktig och en långsiktig dimension. I det korta perspektivet - vilket vi nu jobbar med för att under hösten kunna lägga fram förslag för riksdagen - handlar det om att åtgärda fyra problem: 1. Vi har för liten efterfrågan på arbetskraft. Det anställs helt enkelt för få människor. 2. Det finns en risk för inflation. Vi har flaskhalsar på arbetsmarknaden, trots att 0,5 miljoner människor fortfarande går arbetslösa. 3. Många människor är på väg att hamna i en långsiktig arbetslöshet, i ett långvarigt beroende av arbetsmarknadspolitiska stödinsatser. 4. Det är ökade regionala skillnader på arbetsmarknaden. Här krävs det omedelbara åtgärder. Jag vill peka på fyra områden som är särskilt viktiga: Utbildning. De arbetslösa måste få en bättre utbildning. Det reguljära utbildningsväsendet kan användas mycket, mycket mer än som hittills varit fallet. Inom komvux är man van vid både att expandera och att dra ner, och man kan också göra det på ett effektivt sätt. Anställning. Företag skall stimuleras att snabbt anställa arbetslösa. Vi måste öka rörligheten. Det är viktigt att se till att företagen i alla delar av landet kan anställa nyckelpersoner, de människor som just nu behövs. Investeringar. Det är viktigt att företagen nu investerar. En ny svarv, en ny symaskin, större lokaler, ja, alla investeringar är att föredra framför företagens prishöjningar. Vi måste vårda folkhemmet. Skolor skall rustas. Lokaler skall allergisaneras och bostäder handikappanpassas. Vi skall göra Sverige miljömässigt bättre genom gröna investeringar. Aktiv regionalpolitik. Här krävs det ett samspel mellan vår nationella politik och de möjligheter som Det här är de kortsiktiga uppgifterna, och här krävs det omedelbara åtgärder. Det jobbar vi i regeringskansliet nu med. Arbetet bedrivs i mycket hårt tempo för att kunna presenteras för er. Det gäller att komma i gång med nya åtgärder redan den 1 Arbetsmarknadspolitiken måste dock kompletteras med en långsiktig strategi. Under de närmaste åren behöver vi skapa flera hundra tusen arbetstillfällen. Vi måste göra det för att kunna minska bidragsberoendet, öka de offentliga inkomsterna och så långt som möjligt klara statsfinanserna med de tillskott som tillväxten ger. Vi måste helt enkelt få en mycket stor ökning av sysselsättningen i näringslivet för att den vägen säkra välfärdssystemet. Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till detta inom ramen för en samlad tillväxtpolitik. Denna måste få sitt avstamp i det kunskapslyft som skall prägla svenskt arbetsliv och samhällsliv under de närmaste åren. Kunskapstillväxt är en grundförutsättning för ekonomisk tillväxt på både kort och lång sikt. Nya och utvecklade kunskaper skapar framtidens näringsliv. Arbetsmarknads och arbetslivspolitiken måste förenas. Frågor som arbetsorganisation och kompetensutveckling i arbetslivet har tidigare betraktats som skilda från andra politikområden - det är fel. Det krävs en integration. Arbetsorganisation och kompetens är i högsta grad sammanlänkade med tillväxten. Enligt min uppfattning innebär ett medlemskap i EU ökade möjligheter att bedriva en ny arbetsmarknadspolitik. På samma sätt som vi resonerar vill även EU sätta den mänskliga kompetensen i centrum. På samma sätt som vi talar EU om en investeringsledd tillväxt. På samma sätt som vi vill EU befrämja de kunskapsintensiva delarna i näringslivet. Sverige klarar bättre det uppdrag som väljarna har gett oss om vi befinner oss tillsammans med våra europeiska vänner än om vi står utanför den kretsen. Herr talman! Jag har i mitt anförande avstått från angrepp på den förra regeringen. Det har jag gjort därför att jag tror att vi över partigränser skall kunna förenas kring den största uppgiften som vi politiker har: att se till att vi med alla medel bekämpar arbetslösheten. Klarar vi inte den uppgiften, är det även vi politiker - eller rättare sagt politiken - som förlorar. Vi får se det i form av ett sjunkande valdeltagande och en misstro mot politikens möjligheter. Historien känner fruktansvärda exempel på vad som då kan hända. Kampen mot arbetslösheten är därför också en kamp för demokratin.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern uttryckte sin glädje över valresultatet. Jag tycker inte att vi skall missunna honom den glädjen. Han säger att det däri ligger ett uppdrag. Visst gör det det. Men glöm inte att det både skall passera med godkännande i riksdagen och bör leda till framgångsrika resultat. Jag känner också stor sympati för mycket av det som arbetsmarknadsministern sade när det gäller att vårda folkhemmet, att få en grönare politik - vad det nu exakt kan vara - och den klara bekännelsen till Europasamarbetet. Det är viktigt att det blir sagt i arbetsmarknadsministerns jungfrutal här i dag. Jag uppskattar också, herr talman, att det var en del som Anders Sundström inte sade. Jag skall inte tala om vad jag möjligen hade förväntat mig. I det lägger jag in en rejäl portion hopp. Det är också viktigt att vi tar upp det som ministern sade om risken med att tolerera en hög arbetslöshet. Jag tror att det är viktigt att denna kammare med en enda stämma säger att arbetslösheten måste bekämpas i alla dess delar. Så till några andra frågor. Några nya individuella förmåner skall inte kunna förväntas. Nej, det är väl bra att det sägs. Frågan är bara vad Anders Sundström menar. Menar han att vi skall göra rent hus med 80 talets svindlande affärer och klipparekonomi? I så fall är det bra att det sägs. Men det är klart att nya individuella förmåner måste finnas för arbete, sparande och nyföretagande. Det måste ses till att inte den individuella stimulansen försummas. Det är naturligtvis så att vi har en kort och en lång dimension i den här politiken. Men det är ju ingenting nytt. Jag delar uppfattningen att det anställs för få, att övertiden är för mycket, att inflationen är farligt nära, att flaskhalsarna finns här och att utbildningen är viktig. Men det är klart att vi har ett bekymmer, nämligen att dem som vi nu bjuder till utbildning är den minst utbildningsbenägna gruppen. Det är alltså inte helt enkelt att hantera det här.

Herr talman! Det är inte svårt att uttrycka sympati för Anders Sundströms tankar och idéer i dennes anförande. Det ligger väldigt mycket i målsättningarna och i de punkter som han specificerade. Jag vill liksom Elver Jonsson uttrycka min tacksamhet över att Anders Sundström klart markerade vikten av ett medlemskap i den europeiska unionen som ett medel för framtidens arbetsmarknad. Det är inte heller svårt att instämma i att problemen är så gigantiska att de kräver samarbete över de politiska gränserna, såväl i denna kammare som på andra håll. Men vad Anders Sundström inte sade är hur han tänker lösa de här problemen. Det är här som mina mycket starka betänkligheter kommer in om vad Socialdemokraterna och Anders Sundström egentligen menar när de talar om samarbete och samförstånd. De förslag som har vädrats på olika håll och som kom fram under valrörelsen och i valmanifestet och som upprepades i regeringsdeklarationen innehåller inte någon som helst antydan om att man är beredd att samarbeta. Man har hela tiden gått emot de förslag som den borgerliga regeringen tidigare har lagt fram och som denna riksdag har beslutat om och säger att man nu vill riva upp dem. Är det vad som Anders Sundström menar med samförstånd och samverkan?
Herr talman! Jag vill säga till Sonja Rembo att när det gäller min och regeringens avsikter att försöka skapa bred uppslutning kring arbetslöshetsbekämpningen kommer vi inte att spara på någonting i det jobbet. Arbetslöshetsbekämpningen är så central i den socialdemokratiska ideologin. Jag tror att riksdagen kommer att märka skillnaden i förhållande till den tid när Sonja Rembo och Moderaterna hade ett dominerande inflytande i riksdagen. Vi kommer att använda oss av dialogen och samtalet för att åstadkomma ett politiskt klimat som är bra i riksdagen men som också leder till att människor får jobb. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi får ett sådant samtal. Trots allt det som ni säger att ni har gjort och som är så väldigt bra har arbetslösheten under er period ökat kraftigt. Alla de regelförändringar som ni har genomfört har ju lett till en allt högre arbetslöshet. Det sammanhänger ju med att det mesta av det som ni har genomfört har ni genomfört i strid med antingen fackföreningsrörelsen eller socialdemokratin. Det har skapat osäkerhet på arbetsmarknaden. Vår avsikt är att försöka skapa fasta spelregler och trygghet, men också att bedriva en ekonomisk politik som gör att vi pressar ned räntor och får ordning på budgetunderskottet. Jobben skapas inte bara med hjälp av arbetsmarknadspolitiken, utan också genom att arbetsmarknadspolitik, näringspolitik och ekonomisk politik samordnas i en offensiv tillväxtpolitik. Det blir vår stora uppgift. Jag hoppas att Sonja Rembo kommer att delta i arbetet med att föra Sverige ut ur den svåra kris som vi nu befinner oss i.
Herr talman! Jag har ägnat hela mitt politiska liv åt att försöka medverka till att vi får en ekonomisk stabilitet i Sverige. Glöm inte, Anders Sundström, att botten gick ur arbetsmarknaden redan 1989. Det tar tid att vända en så galopperande arbetslöshet som vi var inne i när den tidigare regeringen trädde till. Arbetslöshetsbekämpningen är central. Ja, den är central för politiken. Den bör också vara en central punkt för den ekonomiska politiken. Men då måste man också föra en ekonomisk politik som leder till arbete. Jag vill återge något av vad Anders Sundström sade i en artikel i Tiden 1992: Vi är inne i ett sökande efter en ny ekonomisk politik som kan hålla arbetslösheten nere i lågkonjunktur och hålla igen i högkonjunktur. När borgarna angriper oss och säger att vi inte har några svar är det riktigt. Efter att ha lyssnat på den ekonomisk-politiska debatten tidigare måste jag konstatera att Socialdemokraterna fortfarande tycks leta efter en ekonomisk politik som kan hantera de här problemen. Man vill motarbeta det som OECD säger är en nyckelfaktor för att vi skall kunna bryta förstelningen på arbetsmarknaden såväl i Sverige som i Europa. Vi måste nämligen upparbeta förmågan till förändring och nyskapande. Det måste skapas fler jobb i nya företag och branscher för att kompensera för förlusterna i gamla. Det är den politiken, Anders Sundström, som vi måste skapa samförstånd omkring, inte den konfrontationspolitik som Socialdemokraterna har bedrivit i Sverige i stort sett under hela efterkrigstiden.
Herr talman! Jag vill bara göra ett par konstateranden. Under den gångna treårsperioden har den öppna arbetslösheten ökat från 3,4 % till 8,1 %. Statsskulden har fördubblats, realräntorna ligger på en fortsatt mycket hög nivå. Det är ingen lyckosam period som vi har gått igenom. Den regering som nu tillträtt startar i en mycket svår situation med ett växande budgetunderskott och en stor statsskuld, en tudelad ekonomi där exportindustrin drar, hemmamarknaden står och stampar och arbetslösheten faktiskt inte visar några tydliga trendbrott nedåt. Så är läget i dag. Finansminister Göran Persson, statsministern och jag har beskrivit vår politik. Den bygger för det första på budgetsanering och för det andra på att pressa ned räntorna och på en sammanhållen näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och ekonomisk politik för att den vägen lösa Sveriges problem. Vi har sagt att vi vill göra det i samarbete med parterna och i gott samförstånd också i riksdagen. Det är vårt sätt att jobba med den här frågan. Jag tror att det, när de här fyra åren har gått, kommer att visa sig att resultatet av dessa vida överstiger det som åstadkoms under den gångna treårsperioden. De tre åren var ju faktiskt inte någon bra tid för Sverige.

Herr talman! Låt mig först beträffande EU medlemskapet säga att om Sverige över huvud taget skall ha någon chans att klara de mycket stora problem som vi står inför, måste vi ha en snabb ekonomisk tillväxt. Det kräver investeringar av såväl svenskt som utländskt kapital. Man kan aldrig lösa det stora arbetslöshetsproblem som vi har enbart genom arbetsmarknadspolitiken utan också den ekonomiska politiken behövs. Därför är EU-medlemskapet, som jag ser det, nödvändigt för att få ordning på svensk ekonomi och skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Den andra frågan som Hans Andersson tar upp gäller hur vi ser på nya åtgärder i den mycket akuta situation som Sverige nu befinner sig i. Det finns två områden som det är viktigt att peka på i dag. Det ena är att vi redan i dag upplever flaskhalsproblem på arbetsmarknaden. Det betyder att människor under ganska lång tid har gått arbetslösa och inte skaffat sig den kompetens som behövdes. Arbetsmarknadspolitiken har i den meningen inte fungerat speciellt bra. Därför uppträder flaskhalsar redan nu. Därför är det viktigt att vi underlättar rekrytering och ser till att företagen nu använder konjunkturuppgången för en expansion, ökar sysselsättningen och investerar. Det är en del av den diskussion som förts och som också Hans Andersson refererar till. Det andra är att uppmuntra alla de människor som under lång tid har misslyckats när de sökt jobb. Många av dem drabbas mycket hårt. De bryts ner. Det är psykiskt svårt att få nej ett stort antal gånger. Kan vi hitta former för dessa människor att gå samman och stärka varandra för att orka fortsätta att försöka skaffa sig ett jobb, är det någonting som vi skall se oerhört positivt på. Detta är litet av de tankar som Allan Larsson fört fram.

Herr talman! Jag har några kommentarer till Hans Andersson. Först och främst är det viktigt att vi hinner se över alla nya förändringar. Jag har mycket stora förväntningar på den parlamentariska utredningen om arbetsmarknadspolitiken. Jag hoppas att ni som ingår i utredningen kommer att jobba snabbt. När det gäller frågan om övertid tror jag att man bäst hanterar den genom att se till att ha sådana stimulanser att företagen väljer att bygga ut kapaciteten framför att höja priserna. Då gäller det att se till att rekrytering blir billigare än övertidsuttag och att utbyggnad av kapacitet långsiktigt blir mer lönsamt än att öka vinsterna. Det är enligt dessa riktlinjer som vi nu jobbar i departementet. När det gäller kommunerna och den offentliga verksamheten var vi socialdemokrater oerhört tydliga i valmanifestet. Vi sade att vi prioriterar de egentliga verksamheterna på bekostnad av transfereringarna just därför att de är kärnan i välfärdssystemet - omsorgen, vården och utbildningen. Den prioritering som gjordes i valmanifestet gäller också i dag. Om detta återkommer vi så småningom till riksdagen. Hans Andersson tar upp en rad frågor som också jag är bekymrad över. Men jag behöver några veckor till för att fundera över hur jag skall hantera frågorna. Jag hoppas att det accepteras.
Herr talman! Jag välkomnar också att arbetsmarknadsministern här i kammaren säger att han med alla medel skall bekämpa arbetslösheten. I mitt anförande tog jag upp de långsiktiga jobben. Anders Sundström presenterade i korthet att miljöinvesteringar skall göras, bl.a. allergisanering och upprustning av skolor. Det är bra. Men detta är ju på kort sikt. Jag skall låta Anders Sundström få jobba några veckor till för att se om också de idéer vi har till långsiktiga miljöjobb kan få gehör hos honom och socialdemokraterna. Däremot vill jag nu ställa en annan fråga till Anders Sundström. I anförandet sade han att rörligheten för nyckelpersoner skulle öka. Innebär detta att det stannar vid nyckelpersonerna? Eller innebär det att man tänker sätta i gång en ny omfattande flyttlasspolitik som har kännetecknat tidigare socialdemokratiska regeringar? Jag vill rikta uppmärksamhet på att befolkningen i landsbygden nu ökar för första gången på länge. Man har känt en framtidstro ute i landsbygden. Det skulle vara förödande med en ny flyttlasspolitik. Kort också om det som presenterades om utbildning, t.ex. den reguljära utbildningen på komvux. Då vill jag bara skicka med: Glöm inte människorna som är över 45 år, som inte hade förmånen att få gå i nioårig grundskola när de var i tonåren.
Herr talman! Låt mig först berätta för riksdagens ledamöter att jag, när jag numera åker från min bostad hemma i Piteå hit till Stockholm på måndagsmorgnarna, åker en kort bit på en motorväg ut genom stan. Den har byggts under den förra borgerliga regeringsperioden. Det är den första motorvägen i Norrbotten. Det har byggts en hel del motorvägar under den gångna treårsperioden. Vi kommer att välja investeringar som har mer av grön profil än vad vi har haft under den gångna treårsperioden. Beträffande den andra frågan om de regionala skillnaderna vill jag säga att de ökar just nu. Arbetslöshetsstatistiken visar att just när konjunkturen vänder uppåt, ökar de regionala skillnaderna. De har ju dolts av det faktum att vi har haft en mycket hög arbetslöshet. Det har inte heller funnits någon efterfrågan i de regioner som traditionellt har haft bra efterfrågan. Så i den meningen, Helena Nilsson, har vi tillsammans ett jättejobb med att försöka åstadkomma en situation där efterfrågan fördelas ut över hela landet. När det gäller flyttlasspolitiken vill jag säga att vi har inga planer på att upprepa det som hände under 50-talet, då skogsbruk och småbruk rationaliserades bort. Däremot kommer rörligheten att öka i framtiden åt bägge hållen - människor kommer att flytta från stad till land och från land till stad. Det är någonting som kommer att fortgå och som vi inte skall vara negativa till, vi som bor i de perifera områdena, utan det är någonting som är positivt. Men vad vi skall se till är att vi inte skapar flaskhalsar, som sedan sprider sig in i den totala arbetsmarknaden och leder till kraftig inflation.
Herr talman! Det gläder Anders Sundström att åka på motorvägar, byggda av den borgerliga regeringen, när han skall hit till Stockholm, och jag tycker också att det är viktigt att man kan ta sig fram i olika delar av landet. Jag välkomnar också, om det kan ske, att man bygger vägar samtidigt som man håller en grön profil och det finns ett decentraliseringssyfte med den typen av investeringar. Jag välkomnar också att man när det gäller att åtgärda de regionala skillnaderna försöker göra investeringar så att människor slipper flytta och att man ser regionerna som en tillgång, inte minst i det europeiska perspektivet. Därmed välkomnar jag också att Anders Sundström tycker att det är bra med ett medlemskap i EU också för att lösa arbetslöshetsproblemen. Det är bra att Anders Sundström säger att han inte vill ha tillbaka 50-talets flyttlasspolitik. Men det var inte bara småbrukens rationalisering som låg bakom den politiken, utan det var ju att industrin, med olika stöd, etablerade sig i storstäderna och erbjöd jobb, samtidigt som inga alternativ fanns ute i landet, utan människor var tvingade att flytta. Vi ser nu att i befolkningen på landsbygden saknas den generation som flyttade med sina föräldrar till storstäderna, men ändå flyttar människor tillbaka till landsbygden, vilket jag välkomnar.
Herr talman! Det kommer att vara en strävan att regionalpolitiken fungerar och att det leder till en uppgång i sysselsättningen i hela landet, inte bara i de regioner som först får drag i ekonomin. Jag har ingen annan uppfattning än att det är väldigt viktigt att vi lyckas med det. Däremot tror jag att det är värdefullt att vi människor rör oss i landet, att det är bra för oss norrlänningar att då och då rekrytera någon söderifrån till våra företag, på samma sätt som det kan vara en fördel att någon norrifrån då och då rekryteras till något jobb i Stockholm.

Fru talman! Ett EU-medlemskap innebär för Sverige en positiv utveckling. För sysselsättning och företagande i Västernorrlands län är ett EU medlemskap en nödvändighet. I Västernorrland har vi flera stora exportföretag. Det är t.ex. skogsindustrier, mekaniska industrier, kemisk-tekniska industrier och metallindustrier, en bred uppsättning kvalificerade företag som i hög grad är beroende av att vi är medlemmar i den Europeiska unionen. Två stora skogsindustrier, SCA och MoDo, säljer t.ex. den allra största delen av sina produkter utanför Sverige. Vi vet nu att Finland sagt ja till Gemenskapen. Skulle vi hamna utanför, innebär det en stor fördel för finsk export av skogsprodukter inom EU och en stor nackdel för våra västernorrländska skogsprodukter. Vi kan med stor sannolikhet förmoda att EU-medlemmen Finland kommer att favoriseras handelsmässigt i jämförelse med icke-medlemmar. Under 80-talet, när den dåvarande socialdemokratiska regeringen förde en EG-fientlig politik, förvärvade främst SCA företag utomlands, i Österrike, Frankrike och England, för att gardera sig och finnas inom den stora EU-marknaden. Så lade den dåvarande regeringen om sin politik och ansökte om EG-medlemskap. Det innebar att de här företagen åter gjorde nyinvesteringar i länet och i Sverige. Bl.a. papper är ett glättat, bestruket papper som används främst till flerfärgstryck i reklamskrifter. Vi skall ha klart för oss att den politik som bedrevs under 80-talet innebär att nyinvesteringar i massa och pappersfabriker för framställning av tidningspapper inte längre görs i Västernorrland. De har för gott flyttat ned till kontinenten. De nyinvesteringar som görs i länet när det gäller pappersframställning handlar om papper som LWC, som kräver färskt virke för tillverkningen. SCA har nu långt framskridna planer på att investera ytterligare ca 4 miljarder i en LWC-fabrik i Sundsvall. Jag frågar mig ängsligt: Vad händer med den investeringen, om vi säger nej till EU? Skogsindustrin är dessutom landets i särklass största intjänare av utländsk nettovaluta. Den är livsviktig inte bara för Västernorrland utan för hela Högteknologin och informationsteknologin är det område där ny företagsamhet finns. Den teknologin är mindre beroende av närhet till kunderna och kan med fördel bedrivas även i glesbygd. I Västernorrland finns goda förutsättningar för denna typ av företagsamhet. Det finns kunnande och det finns relativt väl utbyggd data och telekommunikation. Både svenska och utländska investerare kommer säkert att vara intresserade av detta - kunskap och kommunikationsmöjligheter - för nyetablering. Etableringar kan göras på platser där livskvaliteter som naturupplevelser av olika slag finns inpå husknuten och den relativt stora staden kan nås på pendelavstånd. Under åren 1992-93 försvann åtminstone 12 000 arbetsplatser i länet. EU:s fonder är därför viktiga som extra morötter för dem som tänker starta eller bygga ut företagsamhet. Det finns i dag inom länet långt utarbetade produkter som saknar kapital och som skulle kunna bli verklighet med de extra tillskott som dessa fondmedel utgör. Det befintliga näringslivet likväl som det framtida är alla ytterst beroende av ett medlemskap. Skulle Sverige komma att hamna utanför EU, betyder det sämre möjligheter på alla sätt. De stora företagen, exportföretagen, skulle återigen välja att göra sina investeringar utanför länet, utanför landet. När de stora företagen minskar sin verksamhet i länet, påverkar det negativt alla de små serviceföretag som vuxit upp kring de stora företagen. Många av dem kommer att försvinna. Det allmänna företagsklimatet kommer att påverkas - företagen kommer i konkurrens med företag inom EU att tvingas verka med lägre avkastningskrav, som ger sämre möjligheter, och det kommer att bli en negativ, nedåtgående trend.Inom länet, speciellt i Sundsvall, arbetar vi internationellt för att sprida miljökunskaper från länet till främst länder i Östeuropa.

Fru talman! Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Därför är en sysselsättningspolitik som utgår från att skapa varaktiga jobb i alla delar av landet nödvändig. Jag tänker i mitt inlägg ta upp sysselsättningen ur ett regionalpolitiskt perspektiv med utgångspunkt i mitt eget län. Inte minst det som har hänt de senaste åren är talande exempel som motiverar en fortsatt decentraliserad grundsyn i sysselsättningsfrågorna. Vidare kommer jag att ta upp byggandet ur ett sysselsättningsperspektiv. Under den senaste mandatperioden har kraftiga satsningar gjorts på infrastrukturen i Kalmar län. Sådana exempel är Stångådalsbanans utbyggnad genom länet, Kust-till-kust-banan med rustad bana och moderna snabbtågsvagnar, Dackeledens förverkligande som genomfartsled för nord och sydgående vägtrafik och en kraftig upprustning av de mindre vägarna i länet. Regionalpolitiken har utvecklats. Anslagen har tredubblats. Kommunerna i norra länsdelen är alla nu tillfälligt stödområde. Antalet högskoleplatser till länets högskola har ökat. Det är oerhört viktigt att denna politik med regionalpolitisk profil får fullföljas. Det som nu hänt är inte tillräckligt, men det visar att det är rätt väg att starta en process för att öka förutsättningarna för självhjälp och skapa förutsättningar för arbete. Infrastruktursatsningarna stärker länet för en ny tillväxtperiod, och detta i kombination med förbättrade villkor för företagen skapar förutsättningar för varaktiga jobb också i glesbygden och i glesbygdslän som Kalmar län. Att området blivit tillfälligt stödområde har givit 150 nya jobb till en mycket låg kostnad för staten - runt 130 000 per arbetstillfälle. Det är oerhört viktigt att gå vidare på den vägen. Det gäller att utnyttja den nya teknikens möjligheter för att flytta jobben till människorna och inte tvärtom. Vad vi i Kalmar län behöver är mer av elektroniska vägnät och fortsatt förbättrad infrastruktur istället för en Öresundsbro och Dennispaket. Vi behöver en fortsatt förbättrad riskkapitalförsörjning av ICA-modell för småföretagen där bidrag byts mot statliga garantier och öronmärkt riskkapital för kvinnors företagande. När jag hörde arbetsmarknadsministerns tal om att skapa flera gröna jobb utgick jag självfallet ifrån att han är beredd att stoppa betongprojekten och ersätta dem med just sådana jobb. När det gäller diskussionen om motorvägsbyggen har jag också en speciell hälsning från min partikollega Per-Ola Ericsson: Den motorväg som Socialdemokraterna. Centern reserverade sig mot det beslutet. Jag beklagar att arbetsmarknadsministerns intresse för sysselsättningsfrågorna inte sträckte sig lika långt som talarlistan i kammaren gör. Fru talman! Det som händer på byggsidan har också betydelse för jobben och sysselsättningen i Kalmar län, förutsatt att politiken blir den rätta. Den avdragsrätt som Centern tog initiativet till och var med om att införa för snart två år sedan är ett tydligt exempel på hur decentraliserade jobb skapas och koncentrationsbyggandet undviks.

Andelen nyskapade jobb enligt småhusregeln ligger så högt som på 96 %. Det visar vilken betydelse avdragsrätten också har för att samtidigt få bort svartjobben och stärka samhällsekonomin. En mycket viktig sysselsättningspolitisk fråga är därför att nu permanenta avdragsrätten för reparationer av småhus. För sysselsättningen inom byggandet är det också viktigt att vi skapar långsiktiga och stabila regler för bostadsfinansieringen. Centern har länge arbetat för det, och det kräver framför allt att osäkerhetsmomenten i finansieringsreglerna rensas bort. Att ge lösningarna en bred politisk förankring skulle innebära en ytterligare styrka. Socialdemokraterna har talat mycket om det i opposition. Nu finns det möjligheter för Socialdemokraterna att visa detta i regeringen. Vi har från Centerns sida lagt fram en rad förslag som som är värda att pröva, diskutera och fatta beslut om.

Fru talman! Sverige brottas med efterkrigstidens största arbetslöshet, trots gigantiska insatser av den borgerliga regeringen. Den fördelas över hela vårt land, och det krävs ett långsiktigt och tålmodigt arbete för att komma till rätta med arbetslösheten i hela landet. Vi vet att lågkonjunktur och långtidsarbetslöshet börjar först i glesbygdsområdena och minskar senare där än i övriga landet. Den gamla regeringen har gjort stora ansträngningar för att komma till rätta med statens ekonomi, pressa ned budgetunderskottet, sänka räntorna och stimulera investeringarna i främst småföretagen över hela landet, men också för att anpassa arbetsrätten till de allra minsta företagen. Allt detta har man gjort för att pressa tillbaks arbetslösheten. Folkpartiet liberalerna har i en följd av år krävt att regionalpolitiken i högre grad måste rikta sig mot de mindre företagen. I dag erkänner alla partier att det är i de små företagen som de nya jobben kommer att finnas. En viss anda, som stimulerar egna initiativ och eget företagande, är ofta förhärskande på de orter där småföretagen har god grogrund. En sådan anda kan inte kommenderas fram på central nivå, utan den måste få växa fram underifrån. Statens uppgifter blir då att underlätta framväxten av nya företag och stimulera kreativa miljöer. För att detta skall vara möjligt krävs klara besked om hur utbildning, forskning och utveckling inte minst vid små och medelstora högskolor skall fungera, hur satsningar på infrastrukturen skall fullföljas och hur kreativa miljöer skall skapas. Fru talman! Jag har med ljus och lykta sökt i regeringsförklaringen efter några ord om regionernas utveckling och den tänkta regionalpolitiken. Regeringsförklaringen är tom och innehållslös. Ingenting finns att hämta om regionernas utveckling och småföretagens utvecklingsmöjligheter i landets glesbygder. Kommer regeringen att nedmontera den progressiva regionalpolitik som den borgerliga regeringen förde? Skall Sverige återgå till den avslagna regionalpolitik som Socialdemokraterna förde vid förra regeringstillfället? Hur blir det med forskning och utveckling vid de små och medelstora högskolorna? Utbildningsministern hotar ena dagen med lägre anslag, och andra dagen skall han utveckla de små högskolorna. Hur blir det? Skall regeringen utveckla de små högskolorna genom lägre anslag? Frågan måste ställas. Norrlandsfonden? Skapas några nya möjligheter till riskkapital? Jag har massor med frågor att ställa. Det hade varit klädsamt om arbetsmarknadsministern hade vågat, velat och intresserat sig för att vara här någon liten stund för att svara på frågorna. Kommunikationerna har fått betydande tillskott under den förra regeringsperioden. Hur blir det med satsningar på telekommunikationer, järnvägar och inlandsvägar i framtiden? Skall Botniabanans utbyggnad förverkligas, eller skall den inte förverkligas, som förre socialdemokratiska trafikutskottsordförande hävdade? Hur blir det men Hur blir det mad Atlantbanans upprustning? Vi vet att många socialdemokratiska kommunalråd under valet har lovat att Atlantbanan skall rustas upp. Vid tisdagens frågedebatt sade kommunikationsministern nej. Det finns inga ekonomiska förutsättningar. Så gick det med det vallöftet. Kan glesbygdslänen få fullvärdiga telekommunikationer förverkligade under denna mandatperiod? Skall riksteletaxan avvecklas inom länen och regiontaxa gälla i samtliga glesbygdslän, så att rättvisa skipas mellan glesbygd och storstad? Fru talman! Sverige har mycket stora ekonomiska problem som måste lösas. Hur skall den socialdemokratiska regeringen lösa den ekonomiska krisen, få ner räntorna och få fram betydande investeringar i småföretagen? Det har blivit litet bättre. Den borgerliga regeringen har vänt den ekonomiska krisen. Nu spirar framtidstro och investeringsvilja. Men vi vet att medlen till de regionalpolitiska företagsstöden kommer att vara slut vid årsskiftet. Kommer regeringen att omfördela medel så att investeringar i riktiga jobb kommer fram även i våra glesbygder? Socialdemokraterna motsatte sig att 800 miljoner avsattes till snabba investeringar i landsbygdens småföretag. Jag anser att det var en riktig satsning. Hur kommer arbetsmarknadsministern att agera för att denna optimism inte skall förtvina utan utvecklas och ge arbete till alla dem som drabbats av arbetslöshet? Fru talman! Sverige behöver skapa förutsättningar för en utveckling av hela landet. Innovatörer och nyskapare måste ges goda utsikter om Sverige skall klara arbetslösheten och få till stånd investeringar i hela landet. Självfallet är det viktigt att spara och komma till rätta med budgetunderskottet, pressa ner räntorna och få igång investeringarna. Men insatserna måste vara rättvisa. Regioner får inte ställas mot varandra. Fru talman! Tillväxt i hela landet ger bättre förutsättningar att klara av budgetunderskottet samtidigt som det ger framtidstro och skaparanda.

Fru talman! Även om det finns glädjeämnen i Värmland - såsom att skosindustrin går bra och att man planerar att investera, att högskolan i Karlstad har expanderat och fortsätter att så göra, att Värmland har en mycket god livsmiljö och ett rikt kulturliv - är ändå situationen på många håll bekymmersam med hög arbetslöshet och djupa strukturproblem på vissa orter. Arbetslöshetssiffrorna för september månad visar att Värmland ligger på fjärde bästa plats i riksligan när det gäller antalet öppet arbetslösa. Den främsta anledningen till detta är att vi har många människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men om vi lägger ihop antalet öppet arbetslösa och de som finns i olika åtgärder blir bilden en annan. Då hamnar Värmland någonstans på fjärde, femte plats från botten. Utöver de öppet arbetslösa finns även ca 6 000 deltidsarbetslösa värmlänningar, främst kvinnor. Den prognos över utvecklingen på arbetsmarknaden i Värmland som länsarbetsnämnden nyligen presenterade andas en försiktig optimism. Den öppna arbetslösheten beräknas sjunka med drygt 2 000 personer de närmaste åren. Men detta är under förutsättning att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte minskas. I prognosen konstateras också att det grupper som i nuläget är utsatta på arbetsmarknaden även i fortsättningen kommer att vara det. Det gäller ungdomar, kvinnor, handikappade och flyktingar. Lågkonjunkturen och den förda borgerliga politiken har lämnat efter sig mycket stora grupper med svag konkurrenskraft. Intresset i arbetslivet för att förebygga utslagning är lågt, konstaterar länsarbetsnämnden vidare, och än mindre är engagemanget för att skapa öppningar för dem som redan är arbetslösa. Kvinnornas andel bland de arbetslösa i Värmland ökar till följd av att den offentliga sektorn krymper eller står stilla. Eftersom alternativa arbeten ofta saknas för kvinnor som blir av med sina jobb inom exempelvis administration eller omsorg förväntas problemet växa. Kvinnorna dominerar även bland de deltidsarbetslösa, och utvecklingen mot lösare och mer tillfälliga anställningar ger anledning att befara att andelen arbetslösa kvinnor kommer att bestå. Fru talman! För att skapa sysselsättning och en väl fungerande arbetsmarknad samt för att utveckla ett glesbygdslän som Värmland behövs bra kommunikationer. Det är därför glädjande att efter många års arbete beslut fattats som gör att en ny länsflygplats för Värmland kan byggas. När det gäller järnvägen har en efterlängtad upprustning av Värmlandsbanan Laxå Charlottenberg kommit till stånd, vilket gör det möjligt att om några år trafikera hela sträckan Stockholm-Oslo med snabbtåg. Det behövs dock ytterligare satsningar på järnvägstrafiken, bl.a. en ny bandel som minskar restiden mellan Karlstad och På vägsidan har skett och pågår vissa upprustningar. Men det återstår ett antal angelägna satsningar på riksvägarna och länsvägarna. Det är också viktigt att medel anslås till upprustning och underhåll av det mindre vägnätet. Telekommunikationerna och deras informationsteknologi måste också förbättras. I Värmland finns även ett stort behov av upprustning av offentliga byggnader såsom skolor, dagis, äldrebostäder, m.m. Därför är det av största vikt att ett ROT-program kommer till stånd. Arbetsmarknadspolitiken måste läggas om för att motverka inflationsdrivande flaskhalsar och höja kompetensen i arbetslivet. Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas. Vi socialdemokrater vill göra Värmland till ett försökslän på detta område. Alla ungdomar under 25 år skall har ett arbete eller utbildning. För att bredda kvinnors arbetsmarknad behövs speciella åtgärder. I norra Värmland har ett projekt påbörjats som jag anser vara mycket bra.Det är ett kvinnligt utvecklingscentrum som riktar sig till kvinnor som har idéer och som vill göra något för andra kvinnor samtidigt som de vill utveckla sig själva. Kvinnor som arbetar inom vård och omsorg orkar i allmänhet inte arbeta heltid fram til sin pensionering. De drabbas t.ex. ofta av förslitningsskador på grund av tunga lyft och stress. De försök som gjorts med 6 timmars arbetsdag på andra håll i landet är intressanta. I Värmland vill vi socialdemokratiska kvinnor initiera ytterligare försöksverksamhet på detta område. Fru talman! I morgon bitti är det nästan 11 000 värmlänningar som vaknar, stiger ur sin säng, äter sin frukost och sedan tänker: Vad skall jag göra i dag? De är arbetslösa och har inget arbete att gå till. Det behövs kraftfulla åtgärder för att minska arbetslösheten i mitt hemlän och i hela landet.

Fru talman! Sedan några år tillbaka har de höga arbetslöshetstalen stått i fokus i debatten. Oasett var vi har rört oss i det svenska samhället har frågan kommit på tal. Det är helt naturligt, eftersom så oerhört många människor är direkt eller indirekt drabbade av arbetslösheten. Jag tyckte att statsministern gav en bra beskrivning i regeringsförklaringen. Han sade så här: Arbetslösheten skär som en kniv genom det svenska välfärdssamhället. Jag tror att något av det värsta som kan hända en människa är att inte vara behövd, att tvingas leva på bidrag i stället för egenhändigt intjänade pengar. Fru talman! Arbetslösheten har drabbat alla kategorier, såväl man som kvinna, gammal som ung, högutbildad som lågutbildad. Nu har konjunkturen vänt, och för första gången på länge får vi rapporter om att den öppna arbetslösheten minskar. Men det finns orosmoln, det har även andra vittnat om här i dag. Sedan årsskiften har nämligen antalet kvarstående arbetslösa kvinnor ökat med 11 000. Under samma tidsperiod har antalet arbetslösa män minskat med 29 000. Jag ser det här som mycket allvarligt. Vi får nämligen inte glömma bort att antalet deltidsarbetslösa har ökat med 18 000, varav 15 000 Det här är kolossalt allvarliga signaler, och detta har Vänsterpartiet otaliga gånger varnat för under valrörelsen. Häromdagen fick vi dessutom genom Statistiska centralbyrån veta att allt fler kvinnor hamnar utanför arbetskraften därför att det är meningslöst att stå i arbetslöshetskön. Kvinnors återgång till spismarknaden börjar bli ett faktum. Att det blir så här beror naturligtvis på den könsuppdelade arbetsmarknaden, där män jobbar med hårda varor och kvinnor jobbar med mjuka. Kvinnors traditionella arbetsmarknad håller på att krympa dramatiskt. Förut hade vi en hög städstandard på våra arbetsplatser. När det blev sämre tider började de flesta företag införa varannandagsstädning. Det är heller inte särskilt ovanligt nu för tiden med veckostädning. Det här har naturligtvis bidragit till minskade arbetstillfällen för kvinnor i allmänhet och för invandrarkvinnor i synnerhet. Inom handelns område har det skett stora strukturrationaliseringar. Den ökade priskonkurrensen har medfört att många affärer har gått över till s.k. pallhandel, som är betydligt mindre personalintensiv. Ökad datorisering på arbetsplatserna har gjort att många kontorister har blivit arbetslösa. Mitt första jobb var t.ex. på en skrivbyrå, där jag skrev rent andras manuskript. Nu är sådana arbetsuppgifter överflödiga. Själv har jag suttit vid en dator i dag och skrivit in mitt manuskript, och jag tror att många andra här har gjort detsamma. Den absolut största orsaken till den minskade kvinnoarbetsmarknaden är naturligtvis neddragningarna inom den offentliga sektorn, där över 100 000 arbetstillfällen har försvunnit. De som nu är kvar inom den offentliga sektorn går på marginalen av sin förmåga. Det finns som jag ser det en mycket stor risk att många kommer att slitas ut i förtid. De arbetsmarknadsåtgärder som har funnits att tillgå är enligt min mening mycket manligt inriktade. Till en viss del kan jag faktiskt förstå det, eftersom den förra regeringen gav ganska tydliga exempel på vad som kunde vara lämpliga ALU-projekt, nämligen renovering av klubblokaler och liknande. De kommunala beredskapsarbetena har mestadels varit skogs och naturvårdsarbeten samt jobb av investeringskaraktär. Andra kommunala beredskapsjobb skulle nämligen ha tangerat "vanliga jobb", och den sektorn är därför stängd för beredskapsarbeten. Landstingssektorn har också nästan varit stängd. Det här är faktorer som har gjort att kvinnors långtidsarbetslöshet minskar i långsammare takt än männens. Hans Andersson har talat om de försämrade utbildningsbidragen, som också har slagit hårt särskilt mot kvinnor. Om jag har förstått det hela rätt kommer regeringen nu att sätta in kraftfulla åtgärder för att få ner arbetslösheten. Det som har nämnts är särskilda åtgärder för ungdomar. Det är bra, eftersom ungdomsarbetslösheten utan tvivel också är ett kvinnoproblem. Det har också nämnts att det är aktuellt med kraftfulla satsningar på telekommunikationerna, som skall byggas ut, underhåll av vägar och järnvägar och att offentliga byggnader skall rustas upp. Vad är det vi hör? Jo, det är återigen kraftfulla satsningar på männens arbetsmarknaden, ingenting om kvinnojobben. Jag ser det här som en mycket allvarlig brist i regeringens ambitioner att komma till rätta med arbetslösheten, och särskilt gäller det regeringens ambitioner att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi kvinnor har under lång tid tjänat som konjunkturutjämnare. Vi ställer inte upp på det längre. I riksdagen har vi erövrat nästan halva makten. Nu måste vi få erövra halva makten över arbetsmarknaden. Fru talman! Anledningen till att jag har tagit upp kvinnors situation på arbetsmarknaden är att jag är oerhört rädd för att vi kommer att få en ny underklass i det svenska samhället. Jag hoppas därför att den delegation som skall tillsättas för att vidareutveckla politiken för jämställdhet får klara och entydiga signaler om att ägna särskild uppmärksamhet åt det växande hotet mot kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Fru talman! Nu måste alla krafter sättas in för att minska arbetslösheten i Europa, i Sverige och i våra respektive län - i mitt fall handlar det om Skaraborgs län. Nu finns det, med en socialdemokratisk regering, möjligheter att ta itu med de här viktiga frågorna och framtidsvisionerna, nämligen att låta människor få arbeta igen, i stället för att spara så att folk blir arbetslösa - det sparar nämligen ingenting. I Skaraborgs län har vi en hög arbetslöshet. Nu visar visserligen industrin på ökad produktion, men antalet personer utan arbete minskar inte särskilt mycket. Under senare tid har också deltidsarbetslösheten ökat kraftigt, och neddragningarna i den gemensamma sektorn har drabbat kvinnorna. Ett annat stort problem är att ungdomar inte i tillräckligt hög grad kommer in på arbetsmarknaden. Det är hög tid att vända trenden och låta människor få framtidstro. Vi har ännu ett problem i Skaraborgs län, som kanske hänger ihop med det första, nämligen att vi är det enda länet i Sverige som har en nettoutflyttning. Kvinnorna har en ännu större nettoutflyttning än männen, och det gäller alla åldrar. dubbelt så många män som kvinnor. Om kvinnorna i denna ålder, dvs. mellan 20 och 39 år, inte finns i Skaraborgs län, finns det stor risk att Skaraborg kommer att avbefolkas, eftersom kvinnor i den åldern ofta skaffar barn, och de kanske aldrig flyttar tillbaka till Skaraborgs län igen. För att ändra på den dystra framtid som Skaraborg går till mötes behövs det åtgärder av många olika slag. Ett exempel kan vara Hannaprojektet, ett kvinnoprojekt i Skaraborgs län. Länets kvinnoorganisationer, politiska partier och de fackförbund som engagerar många kvinnor har nu satt i gång ett kvinnoprojekt. Hanna är en liten tjej som vid första gruppträffen bara var några veckor. Hon har varit med vid alla träffar. I mångt och mycket är det för hennes framtid och för hennes tjejkompisars framtid som vi måste jobba, för att deras förutsättningar skall bli bättre. Basen för projektet är en debattbok, som rör, upprör och berör. Boken kan läsas för sig, enskilt eller i studiecirkel. 16 i Skaraborg verksamma journalister har bidragit till innehållet i boken. Det handlar om makt, arbete, arbetslöshet, arbetsskador, dubbelarbete, utbildning, osv. Utöver boken skall föreläsningar, kurser, konferenser, seminarier och vandringsutställningar genomföras i de olika kommunerna. Hannaprojektet är ett bra sätt att arbeta för att analysera läget, men sedan måste vi politiker ta vårt ansvar och fatta beslut som förbättrar situationen. Som socialdemokrat vill jag se till att kvinnors deltidsarbetslöshet arbetas bort, att vi arbetar aktivt med att minska den könsuppdelade arbetsmarknaden och att vi ökar möjligheterna till utbildning i Skaraborgs län. Då behöver de små högskolorna utvecklas, och de större högskolorna kan bedriva utbildning på mindre orter. Vi bör också aktivt arbeta med utlokalisering av olika slag. Vi kan satsa på småföretag, och vi kan satsa på s.k. gröna jobb, vilket skulle passa väldigt bra i Skaraborgs län, eftersom vi är ett jord och skogsbrukslän. Vi behöver också sätta in åtgärder så att ungdomar kan komma in på arbetsmarknaden. Ja, det behövs krafttag, och de behövs nu.

Fru talman! Under mina 30 yrkesaktiva år som lantbrukare i södra Lappland har jag följt och på olika sätt sökt påverka samhällsutvecklingen i vårt norra inland. Under mina högskolestudier på Ulltuna kom jag i kontakt med 1960 års jordbrukspolitiska utredning, och samma år som jag övergick från lärarbanan till att vara jordbrukare på heltid fattades 1967 års jordbrukspolitiska beslut i riksdagen. Det var ett beslut som då ansågs innebära en dödsdom över det norrländska jordbruket. Vågorna av utflyttning svepte starka över inlandet under 60-talet. Befolkningstalen sjönk med över 2 % per år i genomsnitt. Motreaktioner kom i form av aktionsgruppen för Norrlands inland, vi-flytt-intrörelsen och så småningom gröna vågen. Nu upplever vi en stor omsvängning i attityden till att bo på landsbygden hos framför allt ungdomar. Det gäller inte minst i vårt norra inland. För första gången under detta sekel ökar befolkningstalen på den svenska landsbygden. Fortfarande ligger dock befolkningsminskningen som en mörk bakgrund till de ljuspunkter av utveckling som blir allt vanligare. Det är byar som lever upp och föryngras, småföretag som växer upp och lyckas, ibland i helt nya branscher och människor som går samman och finner helt nya lösningar för sin barnomsorg, äldreomsorg, skola och fritidsverksamhet. Detta sker många gånger i strid mot överheten i form av kommunala och statliga myndigheter. Det är ett nytt frisinne som bryter fram. Eldsjälar får med sig andra i sin tillit till den egna styrkan och förmågan att förändra och förbättra för sig själv, sina medmänniskor och sin bygd. För mig känns det mycket inspirerande att få arbeta vidare med utvecklingsfrågorna från den här positionen i Av politiska beslut som varit särskilt betydelsefulla för byarnas utveckling vill jag nämna de förbättrade villkoren för nystartande av företag och för småföretagare, glesbygdsstödet och den generella skolpengen som gjort det möjligt för föräldrar att själva driva byskolor vidare. Fru talman! Genom alla år har skogsbruket utgjort en stor trygghet för många som bor i Norrlands inland. Lågkonjunkturernas låga massavedspriser har alltid varit påfrestande då den s.k. nollzonen, där skogsbruket stannat av på grund av obefintlig lönsamhet, utvidgats österut. Vissheten om en kommande högkonjunktur har gjort det möjligt att överleva. Bilden har nu förändrats. De snabbt ökande transportkostnaderna för massaveden och den ökanden tillgången på råvara närmare industrierna vid kusten har börjat aktualisera nollzonsresonemanget även under högkonjunkturer. Detta är ytterst allvarligt och fordrar uppmärksamhet, inte minst från politiskt håll. Inte nog med att en stor råvarutillgång i form av klenvirke i västra Norrland kan bli outnyttjad, dessutom hotas den kanske viktigaste näringen i inlandet, nämligen sågverken och träindustrierna, av råvarubrist. För litet timmer kommer fram ur skogarna om inte klenvirke kan avsättas med lönsamhet. Att i detta läge aktualisera nya generella avgifter i skogsbruket, som Socialdemokraterna gör, lägger ytterligare sten på bördan. Nollzonen skulle vidgas och bli ett faktum även under högkonjukturer. Sådana avgifter måste enligt min uppfattning bestämt avvisas. I stället efterlyser jag initiativ som leder till att skogsindustrin gör massavedsförbrukande investeringar i det norra inlandet där råvarutransporterna är det mest betungande både ekonomiskt och miljömässigt. Folkpartiets utmaning i valrörelsen om en massaindustri med miljöprofil vid Inlandsbanan liksom inlandskommunernas biobränslesatsningar är sådana initiativ som jag självfallet kommer att jobba vidare med och hoppas få ett brett stöd för. Men jag efterlyser flera initiativ. Skogsbruket är ett exempel på en traditionell landsbygdsnäring som ger inkomster till många människor som bor i de mest utsatta delarna av vårt land. En utvecklad vidareförädling kan nu ge många nya arbetstillfällen. Den mänskliga fantasin räcker inte till för att förutsäga vilka nya näringar som kan komma att utvecklas och var de nya jobben kommer att finnas. Vem kunde bara för tio år sedan gissa att en stor andel av SJ:s biljettförsäljning nu skulle skötas från Vilhelmina, och dessutom på det mest effektiva sättet i hela landet, eller att Hertz biluthyrning skulle skötas från Arvidsjaur eller att försäkringar i stor mängd skulle säljas från Tärnaby. Den moderna teletekniken har gjort detta möjligt. Det enda vi kan vara säkra på är att utvecklingen fortsätter och för med sig nya möjligheter att flytta arbetena till människorna och inte tvärtom. Därmed får kvaliteten i boendet, livsmiljön i vid bemärkelse, allt större betydelse för människors val av bostadsort. Häri ligger chanser för hela Sverige. Mot bakgrund av vad jag här har sagt vill jag rikta en uppmaning till regeringen och Socialdemokraterna. Försämra inte villkoren för företagandet! Försvåra inte nyanställningar i de små företagen genom att återställa arbetsrättsregler! Bestraffa inte enskilda människor som vill satsa pengar och ta risker i företagande genom återinförd dubbelbeskattning! Det är fel politik nu när chansen är stor att optimistiska småföretagare kraftfullt skall kunna minska den arbetslöshet som skapar så mycket personligt lidande och så stora svårigheter i samhället i stort. Gör det i stället enklare att starta och driva företag!

Fru talman! En av de frågor som väljarna gav vårt parti förtroende att driva i den nya riksdagen är en förkortning av den dagliga arbetstiden. Av opinionsundersökningar utförda strax före valet vet vi att frågan om arbetstidsförkortning har stort stöd i folkdjupet. Tillsammans med begränsning av övertiden är det den enligt väljarna trovärdigaste metoden att komma till rätta med arbetslösheten. Det är också min egen personliga uppfattning. Övriga åtgärder mot arbetslösheten saknar enligt min mening samma trovärdighet. Till detta kommer att arbetstidsförkortning kan vara en bra metod att sätta fart på ett alltmer passivt kapital och få i gång en god ekonomisk spiral. Jag vill därför i denna debatt lyfta fram några viktiga argument som belyser vikten av att vi snabbt kommer fram till en successiv arbetstidsförkortning. Kortare arbetstid handlar bl.a. om solidariteten men också om miljön. En successiv arbetstidsförkortning kan vara en bra metod att dämpa tendenserna till överproduktion och resursslöseri i vårt samhälle. I ett ekologiskt kretsloppssamhälle måste det vara god ekonomi att ta ut en del av produktivitetsökningarna i form av arbetstidsförkortningar i stället för i materiellt överflöd. Det är även helt i Riokonferensens anda. Naturligtvis handlar det också om solidaritet med våra egna arbetslösa och om att få fram nya arbetstillfällen. Det är väl knappast troligt att våra stora företag i denna konjunktur kommer att avstå från att plocka in ny arbetskraft, om vi minskar arbetstiden nu när stora vinster hägrar. Hellre tar man in ett fjärde skift på Volvo än man låter vinstmöjligheter gå förlorade. Kortare arbetsdag handlar också om framtidens arbetsplatser. När åttatimmarsdagen beslutades för 75 år sedan såg arbetsplatserna helt annorlunda ut. Då handlade det mycket om muskelkraft - svett och uthållighet. I dag är det andra egenskaper som krävs av arbetskraften: fantasi, kreativitet, idérikedom och social kompetens, och det är egenskaper som kanske inte bäst frodas i ett fastlåst åttatimmarspass. Om företagen klarar av den strukturomvandling som en övergång till sextimmarsdag innebär, och det tror jag att de gör, kommer de att kunna stå väl rustade att möta framtidens krav och konkurrens. Kortare arbetsdag handlar också om jämställdhet och om att ta till vara det sociala kapitalet. Den kommer att innebära en ny och mer balanserad syn på lönearbetet och en uppvärdering av annat samhällsarbete, i uppgifter som i dag är oavlönade men som utförs i stor omfattning. Naturligtvis handlar sextimmarsdagen också om ekonomi, men inte om ekonomi i den betydelse som man då ofta utgått från. I dag ställer man ofta frågan: Har vi råd med sextimmarsdagen? Den frågan är enligt min mening helt felställd. Naturligtvis måste vi ha råd med en kraftig arbetstidsförkortning, framför allt när vi betänker vad som är alternativet, att producera massarbetslöshet och social misär. Naturligtvis måste det vara bättre att producera arbetstidsförkortningar än att åstadkomma arbetslöshet och överproduktion. Frågan borde egentligen ställas så här: Hur länge har vi råd att behålla åttatimmarsdagen? För varje överproduktionskris i systemet ställer sig kostnaderna allt högre i form av utslagning, social misär, periodiskt återkommande kapitalförstörelse, ökade klassklyftor och nya skuldbördor. Vad inte ekonomerna fattat, eller blundar för, är vilket verkningsfullt instrument som en förkortad arbetsdag är för att sätta fart på ekonomin och hur den kan mildra kristendenser. Och ändå kan vi i den ekonomiska historien finna flera goda exempel på hur arbetstidsförkortningar satt fart på ekonomin och skapat goda cirklar. Exempel på negativa effekter av arbetstidsförkortningar är mycket svåra att finna. Den första av tre långa vågor med god ekonomisk utveckling under kapitalismen inleddes med den kraftiga arbetstidsförkortning som det engelska parlamentet tvingades anta 1848. Då fick man en god ekonomisk utveckling i ungefär 25 år. Den tredje och sista perioden kom när vi förkortade arbetstiden från Det finns säkert flera här som minns de s.k. rekordåren och den goda utveckling som vi då fick av ekonomin. Faktum är att själva arbetstidsförkortningen var en kraftig drivfjäder i den utvecklingen. Det har ibland i stället framställts som om arbetstidsförkortningen var en frukt av de goda åren, men om man studerar saken närmare ser man att det inte förhåller sig så. Det finns också flera andra goda exempel på detta i historien. Roosevelt införde kortare arbetsvecka 1937 som en metod för att häva depressionen. Därefter kom en mycket gynnsam period, men den var litet för kort för att kunna utvärderas djupare. Vi har från vänsterpartiet med tillfredsställelse noterat att regeringen har lovat att tillsätta en ny arbetstidsutredning och att den nye arbetsmarknadsministern Anders Sundström visat en fördomsfri attityd till frågan om arbetstidsförkortning. Den nya riksdagens sammansättning ställer krav på och förhoppningar om ett nytänkande i denna fråga. Om vi skall komma framåt i denna viktiga fråga är det nu viktigt att en helhetssyn får prägla arbetet. Från vänsterpartiets sida är vi beredda att ställa upp på ett konstruktivt sätt och att bidra efter förmåga.

Fru talman! Att vara arbetslös är att vara ställd åt sidan, ett utanförskap som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Därför kan ingen möda sparas på att snabbt pressa ned arbetslösheten. Lägg därtill den höga arbetslöshetens enorma belastning på landets ekonomi, så blir angelägenheten desto större. Det är i allra högsta grad beklagligt att den borgerliga regeringen inte lyckades hantera sysselsättningsfrågorna. Arbetslösheten sköt i höjden. Nu gäller det för den nya regeringen att snabbt sätta in kraftfulla åtgärder, precis som den nye arbetsmarknadsministern aviserat i dagens debatt. Men det är också viktigt att sätta in de rätta åtgärderna på kort, medellång och lång sikt. Det gäller att särskilt i de längre tidsperspektiven skapa jobb som blir varaktiga, jobb som kommer att efterfrågas under lång tid framöver. Detta kräver givetvis genomtänkta insatser, så sammansatta att de medverkar till att driva fram just de jobb som ger en trygg framtid. Det kräver dessutom en samverkan mellan ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik och näringspolitik - och faktiskt också miljöpolitik! Vi bör bl.a. utnyttja konjunkturskiftet som en språngbräda in i det ekologiskt uthålliga samhället. Det är dags att gifta samman arbetslöshetsbekämpningen med insatserna för en bättre miljö och att skapa de gröna jobben. Det är ett viktigt bidrag i arbetet för nya jobb och definitivt nödvändigt om vi skall skapa varaktiga och framtidsinriktade arbetstillfällen. Vad är då gröna jobb? Dels är det arbetstillfällen, där miljöinsatser görs, t.ex. sanering av vatten och avloppssystem, förorenad mark och utveckling av miljövänliga industriprocesser. Dels är det fråga om att miljöanpassa gamla produkter och därmed ge dem överlevnadschans och att säkra jobb som kan vara i fara. Dels - och det är det mest spännande - är det också fråga om nya produkter, som har en marknad även på lång sikt, just genom att de bygger på miljöanpassning och kretsloppsanpassning. Den borgerliga regeringens försök att utveckla de nya, gröna jobben var begränsade, trots Centerpartiets engagemang i frågan - det hjälpte inte med tillgång till både arbetsmarknadsministerposten och miljöministerposten. En av den nya socialdemokratiska miljöministerns första kommentarer efter utnämningen var att hon ville bidra till utvecklingen av gröna jobb, och hon sade att dessa jobb är en viktig del av Socialdemokraternas sysselsättningspolitik. Det är bra! Nu gäller det att gå från ord till handling. Att det finns möjligheter har jag kunnat konstatera genom den idérapport som de kristna socialdemokraterna tog fram för två år sedan. Det är fråga om insatser för energiomställningen som kan ge jobb inom bioenergiområdet avseende vindkraft, och ytterligare energisparinsatser inte att förglömma. Det är fråga om att stimulera insatser inom miljöteknikområdet, där Sverige släpat efter, enligt en OECD-rapport. Nya drivmedel kan ge nya marknader, ny fordonsteknik likaså. Det är fråga om att utveckla kretsloppsanpassningen i samarbete med näringslivet på sådant sätt att nya, ekologiskt anpassade produkter verkligen kommer fram. Återvinnings och restproduktområdet skall inte underskattas. Det är att ta vara på mer traditionella insatser, som sanering av VA-system, kalkning av försurad mark osv. Det är också fråga om ett ekologiskt anpassat jordbruk. Hur skall vi då komma dit? Det är nödvändigt med ett medvetet politiskt handlande, som vidareutvecklar omställningsplaner och varucirkulationsprinciper, som den gamla s-regeringen lyfte fram, kretsloppsprincipen, som den förra regeringen ägnade mycket tid åt, och begreppet det ekologiskt uthålliga industrisamhället, som den nya regeringen myntat i regeringsförklaringen. Regeringen bör se till att ett utredningsarbete snabbt kommer till stånd som fördjupar kunskaperna om de gröna jobben, var de finns och hur de kan utvecklas snabbt. Men många förslag kan omsättas omedelbart. Naturligtvis måste forskning och utveckling inom detta område ges prioritet. Den gröna efterfrågan måste stimuleras. Information av typen energideklarationer på produkter bör utvecklas och företagarföreningar engageras för att sprida kunskap om nya möjligheter. Styrande miljöskatter och miljöavgifter är nödvändiga. När det gäller de senare är det angeläget att den utredning om skatteväxling som den borgerliga regeringen tillsatte kommer till skott. Inte mycket mer än direktiv har åstadkommits under det här året, och det är för litet. Slutligen, fru talman, är insatser gemensamma med framför allt EU-länderna oerhört angelägna för att vi skall klara en bred utveckling av gröna jobb. Ett exempel är ju behovet av harmoniserade miljöskatter. När EU vidareutvecklar sina ansträngningar för att komma till rätta med den höga arbetslösheten måste det gröna perspektivet finnas med. Där har vi från svensk sida en uppgift att ta vara på.

Fru talman! Att arbetslösheten är den viktigaste arbetsmarknadspolitiska frågan torde det råda stor enighet om i den här kammaren. Men arbetsmarknadspolitik är ju inte bara rätten till arbete och rätten att försörja sig själv. Det handlar också om innehållet i vårt arbetsliv, om rätten till inflytande och medbestämmande, om rätten till trygghet i anställningen och om rätten att få yttra sig fritt i arbetslivet. Det är därför mycket glädjande att Socialdemokraterna nu har beslutat sig för att lägga ned den arbetsrättskommitté som i några år har ägnat sig åt att avveckla den svenska arbetsrätten och försökt införa godtycke och tystnadsplikt på de svenska arbetsplatserna. Det är också mycket glädjande att Socialdemokraterna har beslutat sig för att avveckla de försämringar som har gjorts under de borgerliga regeringsåren när det gäller just arbetsrätten. Men det räcker inte med det här. Min förväntan på den socialdemokratiska regeringen är nu att man tillsätter en ny arbetsrättskommitté, som skall ha följande utgångspunkter. Vi skall nu arbeta med att förstärka löntagarnas inflytande i arbetslivet och på arbetsplatsen. Vi skall säkra yttrandefriheten i arbetslivet. Det är kanske den allra viktigaste punkten just nu. Under de gångna åren har exemplen varit många på människor som har förlorat sitt arbete bara därför att de har använt sig av sin medborgerliga rättighet att fritt yttra sig. Ett exempel är Karl-Erik Karlsson på Värö Bruk. Ett annat exempel är de chaufförer vid Det finns många fler exempel på att människor i dag, 1994, inte skyddas av den nuvarande lagstiftningen, utan att yttrandefriheten i Sverige stannar utanför dörren in till arbetsplatsen. Det är alltså dags att vi utformar en lagstiftning som säkrar yttrandefriheten i hela samhället. En tredje mycket angelägen fråga är rätten till kompetensutveckling i arbetet. Arbetslivet förändras snabbt i dag. Det införs ny teknik för rationaliseringar och strukturomvandlingar, som innebär att kunskap väldigt snabbt blir föråldrad. Om vi vill förhindra att de som har sin utbildning långt tillbaka i tiden skall slås ut från arbetslivet krävs det tydliga signaler om att utveckling i arbetet och kompetensutbildning är en prioriterad fråga och att arbetsgivarna har ett ansvar för att skapa förutsättningar för den kompetensutveckling som deras verksamhet kräver, både i nuet och i framtiden. Att negligera det här perspektivet och att negligera framtidsperspektivet är att se på de anställda som förbrukningsartiklar, i den meningen att deras kompetens utnyttjas så länge den är aktuell och att de sedan sparkas ut i arbetslöshet. Det är därför av yttersta vikt att den arbetsrätt som skall växa fram syftar till att skapa rättvisa och trygghet för löntagarna och att den även skall omfatta rätten till kompetensutveckling, likväl som rätten till yttrandefrihet. En fjärde viktig fråga är att driva rätten till heltidsanställningar. 300 000 människor i Sverige, främst kvinnor, som har deltidsanställning i botten söker heltid. Det här förhållandet har rått i tio år. Problemet söker sin lösning. Lösningen heter lagstiftning, företrädesrätt för deltidsanställda till heltidstjänster när sådana blir lediga. En femte viktig fråga är att lagstifta om lika lön. I dag råder det en lönediskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Jag talar här om löneklyftor mellan män och kvinnor. Det finns exempel att hämta. Det finns likalönelagar i t.ex. Kanada. Det är dags nu! Vi kvinnor är trötta på att vänta, och det är dags att stifta lag om lika lön även i Sverige. Den sjätte viktiga fråga som en ny arbetsrättskommitté måste ta sig an är att se på de nya företags och anställningsformer som har växt fram i Sverige. Jag talar här om uthyrning av arbetskraft, jag talar om entreprenader, jag talar om livstidsanställningar, och jag talar om distansarbete. Vi måste hitta ett sätt att ge även de här människor både inflytande, trygghet i anställningen och yttrandefrihet. Det här är mina förhoppningar, och det är Vänsterpartiets förväntningar på den nya socialdemokratiska regeringen - att den inte bara tar sig an arbetslöshetsfrågan, en uppgift stor nog, utan att den också tillsätter en ny arbetsrättskommitté, som har att se över arbetets villkor och frågan om inflytande och demokrati på arbetsplatsen. Tack!

Fru talman! Jag är uppväxt och har levt i stort sett hela mitt vuxna liv i Karlskoga. När jag var 17 år, alltså i början av 80-talet, började jag jobba inom sjukvården. Då kunde man som ung lämna skolan och gå ut i livet med en positiv bild av framtiden. Det fanns möjlighet att få ett jobb, och det fanns möjlighet att skapa sig ett eget liv. Det är tyvärr inte så i dagens Sverige. Ungdomar i 1994 års Sverige befinner sig i en mycket besvärlig arbetsmarknadssituation. I Karlskoga är den öppna arbetslösheten över 22 %, och i hela landet är arbetslösheten bland ungdomar mycket högre än i andra grupper. För ungdomar som i dag vill ta klivet in på arbetsmarknaden är detta svårt för att inte säga nästan omöjligt. Jag hade tur - jag fick ett jobb. Alltför många i min närhet har inte haft samma tur. Det är svårt att i dag över huvud taget få in en fot i arbetslivet, och ju senare man får chansen att få ett s.k. riktigt jobb, desto senare får man chansen att ta klivet in i vuxenvärlden. Eftersom nästan inga ungdomar har haft möjlighet att få arbetslivserfarenhet är chanserna att få s.k. riktiga jobb mycket små, vilket leder till att ungdomarna tappar sin framtidstro. Jag blev vad man kallar vuxen strax efter det att jag hade fått mitt första jobb. Jag flyttade hemifrån, och jag kan nu konstatera hur viktiga de här åren har varit för mig. Jag valde att inte fortsätta att studera. Jag ville hellre arbeta. Det var mitt val. Jag hade möjligheten att välja mellan att studera vidare och att ta ett jobb. Det valet är viktigt. Lika viktigt som det är att kunna studera vidare och lära sig mer, lika viktigt är det att ha det verkliga valet. Man skall själv kunna välja om man vill studera och när man vill studera. Alla ungdomar vill inte studera direkt efter gymnasiet, och för alla dem måste det vara möjligt att i stället ta ett jobb. Varken påtvingad utbildning eller konstgjorda jobb, som inte leder någonstans, är långsiktiga lösningar, och det är inte lägre löner heller. Ungdomar kan och vill mycket. Vi vill ta ansvar och vill få bidra med det vi är duktiga på. Varken ungdomar eller äldre behöver låtsasjobb till en låg lön. Ungdomar kan och vill mycket mer än vad många kanske tror. Vi vill använda våra kunskaper, och vi vill få utvecklas. Och vi vill ha betalt för det vi gör. Vi vill få chansen att skapa våra egna liv men också att skapa våra egna förutsättningar. Vi behöver hjälp med att få fotfäste på arbetsmarknaden, och vi behöver hjälp med att komma i gång. Men alla, unga och gamla, vill kunna ta ansvar för sitt eget liv. Fru talman! Det är ungdomarna som kan ta ledningen in i de nya branscherna. Vi är inte rädda för ny teknik. Vi är inte rädda för att själva och tillsammans med andra ta ansvar. Vi är inte rädda för att pröva någonting nytt. Därför är det viktigt att riksdagen uppmuntrar ungdomars ansvarstagande på arbetsmarknaden. Därför bör riksdagen särskilt granska ungdomars situation och bjuda in ungdomar - också andra än oss som nu kommit in i riksdagen - till diskussioner om vilka hinder som finns för ungdomars egna idéer och vilja. Vi i Sverige har förvisso kommit ganska långt vad det gäller ungdomsrepresentation i riksdagen. Men det innebär inte att man skall sluta att sträva framåt. Därför vore det av vikt att arbetsmarknadsutskottet ordnade en öppen hearing och till denna bjöd in ungdomar t.ex. med hjälp av de fackliga organisationerna och av student och elevorganisationerna. Riksdagen behöver få in fler tankar om den mycket speciella och svåra situation som ungdomarna har i dag. Det är vi unga som skall bygga Sverige i framtiden. Om vi inte lägger rätt grund för detta arbete nu, kommer Sverige att halka efter och bli omsprunget av andra länder. Ungdomarna är vår framtid, och om vi skall kunna ha någon som helst bild av hur framtiden kommer att se ut måste vi lyssna mer på de unga. Tack!

Fru talman! Den bild som många har av Gotland är sommarbilden, men Gotland är så mycket mer. Gotland har många fördelar genom sitt centrala läge i Östersjön. Vi har god tillgång på arbetskraft, bra utbildningsmöjligheter, en modern infrastruktur, bra boendemiljö och ett rikt natur och kulturliv. Alla dessa faktorer skapar goda förutsättningar att se opimistiskt på Gotlands framtidsmöjligheter. Men bilden är inte bara ljus. Näringsstrukturen avviker markant från riksgenomsnittet. Vi har hög andel sysselsatta inom jordbruket - 10 % jämfört med rikets 3 %. Vi har låg industrisysselsättning - 15 % jämfört med 21 % i riket. Den offentliga sektorn är större på Gotland än i riket. Det som händer nu är att arbetsmarknaden genomgått och genomgår stora förändringar. Basnäringen jordbruket och den offentliga sektorn krymper. Inom byggarbetarkåren är nära hälften utan arbete, och det påverkar även andra företag med anknytning till byggandet. Det största problemet och den största oron har vi för ungdomarnas situation. I juni 1994 var det 38 % av länets ungdomar som stod utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I dagsläget är det 25 % av ungdomarna som saknar arbete. Vi vet dock att ungdomsarbetslösheten ökar varje år vid skolavslutningarna, och då är det risk att vi återigen kommer upp i de förfärliga siffror som ligger i nivå med den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Gotland behöver 5 000 nya arbetstillfällen under de närmaste 15 åren för att kunna överleva som region. Kommunen och länsstyrelsen samarbetar i satsningar inom olika framtidsområden. Kapaciteten för att ta emot turister ökas. Gotlänningar tar fram nya produkter och satsar på alternativodling. Högskolan och konstskolan byggs ut. Gotland börjar profilera sig som en ö för filmutbildning på alla nivåer, och vi har fått ett internationellt författar och översättarcentrum i Visby. Det finns en positiv sida. Arbetslösheten är fortfarande oacceptabel, men den har inte ökat. De företag som sysslar med elektronik och båtbyggande samt företagen inom gummiindustrin går bra. Den mörka sidan är att deltidsarbetslösheten ökar, och det drabbar framför allt kvinnorna. Vi frågar oss om Gotland börjar bli "lilla England". I stället för att man anställer fler eller utökar till heltidsjobb har utvecklingen gått mot deltidsjobb och övertid. I dag har Gotland den lägsta utbildningsnivån i landet. Det krävs stora satsningar inom utbildningsområdet. Gotland har satsat på en högskola med en unik profil. Det är en bra början, men det krävs fortsatt stora insatser för att minska det utbildningsgap som det gotländska samhället har i förhållande till andra regioner. Inom EU avsätts stora medel för kompetenshöjande insatser. Det är rimligt att Gotland med sin utbildningsprofil särskilt noteras i dessa sammanhang. Kommunikationerna är en fråga som står i centrum för debatten på alla öar. Så är fallet också på Gotland. Inom EU:s ramverk finns det möjligheter att skapa bestående positiva lösningar för transporterna till och från Gotland. En av de viktigaste insatserna skulle vara att man kraftigt sänker momsen på persontransporterna. En annan viktig fråga är det gotländska inflytandet över transportfrågorna. Miljöfrågorna är särskilt viktiga. Kommunen har utropat sig till ekokommun. Det innebär att det finns ett mycket stort intresse för alternativ energi, kretsloppstänkande och forskning kring både den lokala miljön och Östersjöns miljö. Det finns också en vilja att bistå grannregionerna i Östersjön med kunskap i frågor som rör miljön. Inom EU finns en rad program på miljöområdet. De kan hjälpa till att ytterligare lyfta fram miljömedvetandet, förutsatt att regeringen framhåller Gotlands, i många avseenden, unika möjligheter inom detta område. Med högskolan som bas för miljöforskning har vi möjligheter att utveckla alternativa energiformer och skapa nya miljövänliga produkter och produktionsformer. Vi ser miljöfrågorna ur två aspekter. Det handlar om milijövård men också om ett sätt att utveckla det gotländska näringslivet och skapa nya jobb inom miljösektorn. Fru talman! Jag har försökt ge en bild av Gotlands problem och möjligheter. Som ö har Gotland speciella egenskaper. Gotland har, som andra öar, en begränsad storlek och få invånare, vilket innebär att marknaden är liten och isolerad. Det finns ett näringsliv som har basen i jordbruket och i den offentliga sektorn. Det är ett spritt bebyggelsemönster, och i förhållande till invånarantalet är det en hög servicenivå som bekostas av få inkomsttagare. Gotland har sina särdrag gemensamma med andra öar i Europa. Gotlands möjligheter är beroende av i vilken omfattning och på vilket sätt hänsyn tas till det gotländska samhällets särdrag och de ö-specifika faktorerna. Inom EU har man observerat det faktum att öar har specifika förutsättningar och ibland behöver särskilda åtgärder för att kunna ta vara på de möjligheter som skapas inom EU. En förståelse för särlösningar för öar kan också noteras vid en studie av tidigare medlemskapsförhandlingar mellan andra länder och dåvarande EG. För Gotlands del behöver denna förståelse manifesteras. Därför har vi gotländska riksdagsledamöter väckt en motion med anledning av EU-propositionen om att det till anslutningsavtalet behöver fogas ett särskilt Gotlandsdeklaration som ger möjligheter till framtida särlösningar för Gotland. Tack!

Fru talman! En aktiv arbetsmarknadspolitik med målet att arbete skall ges åt alla måste uppfattas som att det skall ske insatser på en bred front. Även om ungdomsarbetslösheten måste anses vara det allvarligaste problemet får vi aldrig acceptera att olika grupper ställs mot varandra, att äldre ställs mot yngre, att kvinnor ställs mot män, att invandrare ställs mot övriga svenskar, att funktionshindrade ställs mot friska osv. Nu lämnar vi förhoppningsvis lågkonjunkturen bakom oss, och efterfrågan på arbetskraft ökar igen. Detta till trots riskerar vi att få en hög restarbetslöshet. Den omfattar personer som saknar yrkesutbildning, något äldre personer - ofta kvinnor - med en ensidig yrkeslivserfarenhet och dem som har eller riskerar att utveckla arbets eller förslitningsskador. Vi har i dag över 400 000 förtidspensionärer i landet. En förtidspension är oftast negativ för individen, och den är det definitivt för samhället, med tanke på de höga kostnader som den innebär. Parallellt med att vi satsar på att få fram nya arbetstillfällen måste vi också förhindra utslagningen från arbetslivet. Det är bra för såväl samhället och företagen som de anställda att vi i förebyggande syfte kan investera i en god arbetsmiljö, i det goda arbetet, och att vi kan investera i väl fungerande rehabiliteringsåtgärder ute på arbetsplatserna. Detta har inte minst erfarenheterna från Arbetslivsfonden visat. De personalekonomiska bokslut som några företag gör visar med tydliga siffror på samma sak. I dessa sammanhang är företagshälsovården en värdefull resurs. Tyvärr har företagshälsovården, som bransch, farit mycket illa under de senaste åren. Det är en följd av att statsbidragen har försvunnit och att fler centrala avtal om företagshälsovård har sagts upp. Statskontoret har gjort en utvärdering av branschen som är daterad den 16 september 1994. Av den kan man utläsa att företagshälsovården har genomgått dramatiska förändringar. Ett stort antal enheter har gått i konkurs, slagits samman eller lagts ned. Den kompetens, i form av välutbildad och erfaren personal, som branschen har utvecklat har minskat med ca 25 %, räknat på heltidsanställda. Minskningen av tillgången till företagsläkarresurser är ännu större. Cirka en tredjedel har försvunnit, räknat i årstimmar. Antalet anslutna arbetstagare har samtidigt minskat med ca 10 %. Detta innebär en belastning på den företagshälsovård som blir kvar. Den ökar med ca 20 %, vilket gör att tillgängligheten riskerar att minska med långa väntetider som följd. Mycket talar för att botten ännu inte är nådd. Utredningen visar att en femtedel av de enheter som i dag finns kvar räknar med en ytterligare försämrad ekonomi under nästa år. Branschen slåss för sin existens. Den borgerliga regeringen har under sina tre år inte gjort något för att bidra till att Sverige uppfyller kraven i ILO-konventionen nr 161 om företagshälsovård. Detta upplevs som ett svek. Fru talman! Min mening med detta inlägg i debatten är att rikta uppmärksamheten på företagshälsovården. Den är en värdefull resurs i kampen mot arbetslösheten och i utvecklingen av det goda arbetet. Branschen förtjänar ett besked, och frågan om företagshälsovårdens framtid måste lyftas upp på den arbetsmarknadspolitiska dagordningen. En god företagshälsovård är, rätt utnyttjad, en ovärderlig resurs i kampen mot utslagning från arbetslivet och i kampen för en utveckling av friska och välmående företag. Tack!

Fru talman! Arbetslösheten i Sverige minskar, även om den är fortfarande är hög. Ett viktigt led för att förbättra förutsättningarna för att nya arbetstillfällen skall kunna skapas i företagen är konkurrenskraftiga skatter. Jag är medveten om att flera andra faktorer också har betydelse, inte minst inom den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken. Tillsammans skapar de ett bra företagsklimat. I denna debattomgång är det emellertid skattepolitiken vi skall diskutera. Låt mig först konstatera att riksdagen under de tre gångna åren, fattat beslut som gjort det lättare att få fram nya jobb i företagen. Detta har skett direkt, genom t.ex. sänkta arbetsgivaravgifter, och mera indirekt genom att det blivit intressant att investera i företag, i stället för att satsa pengarna i någorlunda riskfria bankplaceringar. Det har hela tiden förvånat mig att socialdemokraterna i Sverige inte förstått att de gjorda förändringarna förbättrar ekonomins funktionssätt. I Norge, Finland och Sverige har vi numera sådana strukturer på företagsbeskattningen som påminner om varandra. Det gör att vi kan arbeta med bra förutsättningar i en internationell jämförelse. Det skulle vara intressant att senare få ta del av Lars Hedfors analys kring varför han tycker att vi i Sverige skall återinföra dubbellbeskattning, när den avskaffats i så många andra länder. Ytterst handlar det om den fråga vi moderater ställde många gånger under hela valrörelsen, men aldrig fick något svar på, nämligen: På vilket sätt skapar höjd skatt på företagande nya jobb? Jag menar inte att vi i Sverige nödvändigtvis behöver ha lägre skatter än på andra håll i Europa, men anställda i svenska företag står nu inför en situation där deras arbetsplatser riskerar att beskattas hårdare än konkurrenternas i en känslig konjunkturuppgång. I våras lade socialdemokraterna fram förslag om en rad skattehöjningar. Många är säkert angelägna att få besked hur det blir med bolagsskatten, återföringen av skatteutjämningsreserverna och andra aviserade höjningar. Jag ser fram emot vad Lars Hedfors kan lämna för besked. Jag ser inte fram emot hans förslag om ökade skatter, men jag ser fram mot beskeden, som kan skapa klarhet. Den moderata utgångspunkten är att skattesystemets struktur börjar att bli relativt bra. Vi har fått lägre skattesatser och neutralitet mellan olika associationsformers beskattning. Vi skall dock fortsättningsvis arbeta för ytterligare förenklingar. Ser vi till utvecklingen i näringslivet i stort, torde nästa steg vara att fundera över hur vi kan reformera beskattningen i tjänstesektorn. Varierande typer av tjänster har en stor potential att kunna utvecklas. För att det skall bli volym så måste dessa tjänster kunna säljas på en privat marknad. Olika typer av data och IT-tjänster skulle kunna utvecklas och efterfrågas. Då måste köpare och säljare kunna mötas på en relevant prisnivå. Dessutom finns flera andra exempel på tjänster, som har sina kunder i den privata sektorn. Potentialen är mycket stor, men det krävs att skattekilen blir rimlig. Tanken inrymmer emellertid flera problem, som har att göra med både avgränsningar och eventuellt snedvridande effekter. Det ideala skattesystemet har naturligtvis ett mycket lågt skatteuttag som grund. I dagens situation är det inte rimligt att tänka sig drastiska skattesänkningar. När det gäller tjänstesektorn kan man därför tänka sig två vägar att gå, antingen lägre arbetsgivaravgifter eller lägre moms. Båda inriktningarna kan ha sina problem. För egen del är jag emellertid benägen att tro att det skulle vara lättare att ta sikte på lägre tjänstemoms. Kortsiktigt kommer detta sannolikt att minska skattebasen, men i ett längre perspektiv kommer den sannolikt att breddas eftersom antalet arbetslösa minskar. Jag vill, fru talman, också nämna något rent allmänt kring hur skattetrycket kan komma att öka i Sverige framöver. Socialdemokraterna har aviserat marginalskattehöjningar och kommunalskattehöjningar i en storleksordning som innebär att skattetrycket på nytt kommer att öka. Jag har svårt att förstå hur man kan slå in på den vägen. Visserligen sjönk skattetrycket under de tre borgerliga åren, men fortfarande håller vi oss med ett mycket högt skattetryck uttryckt i skatternas andel av För mig är skattefrågan inte bara en fråga om ekonomins funktionssätt i ett större perspektiv. Det är i lika hög grad en fråga om den enskilda människans möjligheter. Denna aspekt tycker jag glöms alltför lätt bort i debatten. Socialdemokraternas synsätt grundar sig på att det allmänna skall ta ut så mycket skatt som möjligt, som sedan skall fördelas efter vad som anses politiskt rätt. Denna balanspunkt måste förskjutas så att fler beslut kan fattas ute bland människorna. Detta låter sig mycket väl göras, till gagn för välfärden och valfriheten, inte minst mot bakgrund av det hårda skattetryck som vi har. Den frimodighet, som jag tycker socialdemokraterna visade i samband med skattereformen i början på 90-talet, är på väg att ersättas av en alltför traditionell syn. Jag kan emellertid, fru talman, utlova en kritisk, men konstruktiv moderat opposition. Vi kommer att föra fram vår syn på lägre skattetryck, tekniskt fungerande lösningar och inte minst förutsägbarhet och rättssäkerhet i beskattningen. Den enskilde måste uppleva skattesystemet som rimligt. Det är min förhoppning att Lars Hedfors och hans kolleger i utskottet skall ta sig tid att ta intryck av våra förslag.

Fru talman! Herr Rosengrens inlägg präglades i hög grad av gammeldags vänsterpolitisk retorik. Det var klara besked om att det är endast skattehöjningar som gäller. Jag har några frågor till Per Rosengren. Hur högt skattetryck är rimligt? 55, 60, 65 % eller kanske ännu mera? Jag skulle vilja ha besked. Vidare går Per Rosengren upp frågan om företagsbeskattningen, och han gjorde en utläggning om riskpremien. Han menade på att det skall vara samma beskattning som för riskfritt banksparande. Men det intressanta är ju följande. Om dubbelbeskattningen återinförs blir bl.a. risken högre. Risken är högre vid investeringar i företagande i stället för i statspapper. Men det gäller också skatten, eftersom beskattningen sker i två led. Beskattning i bank eller statspapper sker fortfarande i ett led. Det är fel att hävda att dubbelbeskattning leder till likformighet. Jag vill ta upp ytterligare en aspekt angående kortoch långsiktiga lösningar.